Fru talman! Talmannen var vänlig nog att inbjuda till ytterligare en replikomgång. Jag kan se det som Maud Ekendahl nämner som ett samhällsintresse. Det ser vi väl alla här i kammaren. Men det som ligger i EU-fördraget och kommissionens uppgift, nämligen att värna om lika konkurrensförutsättningar, är ju också ett samhällsintresse. Svårigheterna uppstår när dessa två samhällsintressen kommer i konflikt med varandra, som de tydligen - så här långt i alla fall - har gjort här.

Fru talman! Görel Thurdin har frågat socialminister Margot Wallström vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att åstadkomma ett rättssäkert system för sjuka människor, som behöver samhällets hjälp. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Görel Thurdins fråga tar sikte på förtroendeläkarsystemet. Enligt henne finns det en stor fara med detta system som det fungerar i dag. Enligt lagen om allmän försäkring skall det hos den allmänna försäkringskassan finnas en eller flera försäkringsläkare, som förtroendeläkarna sedan oktober 1995 benämns. Dessa skall biträda kassan i frågor som kräver medicinsk sakkunskap samt verka för ett gott samarbete mellan kassan och de läkare som är verksamma inom dess område. Görel Thurdin påstår att försäkringsläkarna är inhyrda konsulter utan tjänstemannaansvar. Försäkringsläkaren är en av försäkringskassan anställd tjänsteman och omfattas således av de regler som gäller för sådana. Däremot står försäkringsläkaren i sin egenskap av försäkringsläkare inte under Socialstyrelsens tillsyn. Hos försäkringskassan har försäkringsläkaren en rådgivande funktion i medicinska frågor. Försäkringsläkaren tar inte ställning i frågor om rätt till ersättning. Sådana beslut fattas av kassans handläggande tjänstemän eller av en socialförsäkringsnämnd. Försäkringsläkaren undersöker inte själv den försäkrade, utan den medicinska bedömningen grundar sig på den behandlande läkarens uppgifter i intyg och utlåtanden. På det sättet störs inte förhållandet mellan den försäkrade och dennes läkare och inte heller försvåras samarbetet mellan försäkringsläkaren och den behandlande läkaren. När det gäller enskilda rehabiliteringsärenden består försäkringsläkarens insats bl.a. i att hjälpa försäkringskassans tjänstemän med bedömningar av försäkrades möjligheter till rehabilitering och då också med att göra urval och prioriteringar. Det innebär att försäkringsläkarens medverkan är viktig i arbetet med att uppmärksamma de grupper som löper risk att bli långtidssjukskrivna. Det kan t.ex. gälla försäkrade som utför arbetsuppgifter som ofta orsakar sjukdom eller skada. Samarbete bör då ske med berörd företagshälsovård. Försäkringsläkaren har även en viktig roll i kassans utåtriktade arbete genom att delta i information till och diskussioner med läkare och annan personal inom hälso och sjukvården. En viktig uppgift för försäkringsläkaren är vidare att medverka i utbildningen av försäkringskassans tjänstemän och socialförsäkringsnämndernas ledamöter i medicinska frågor samt att medverka i försäkringskassornas utbildning av läkare i försäkringsmedicin. Försäkringsläkarens roll har diskuterats under senare år. Bl.a. har framförts från försäkrade att det är svårt att förstå hur en läkare kan uttala sig om deras sjukdom, symtom och arbetsförmåga utan att ha undersökt dem eller ens talat med dem. Regeringen har mot den bakgrunden ansett att försäkringsläkarens roll behöver tydliggöras och stärkas på ett sådant sätt att det klart framgår att denne är försäkringskassans expert och rådgivare i medicinska frågor som skall bedöma den försäkrades medicinska situation utifrån det medicinska underlag som försäkringskassan har tillgång till. Försäkringsläkaren skall inte heller själv undersöka eller behandla den försäkrade. Detta framgår bl.a. av den proposition som låg till grund för de förändringar om bättre beslutsunderlag som infördes fr.o.m. oktober 1995. Det finns i dag ca 25 000 behandlande läkare som sjukskriver patienter. Flera undersökningar har visat att olika läkare sjukskriver olika mycket. Skillnader har funnits både vad avser diagnoser, antalet sjukskrivningar, längden av sjukskrivningarna samt notering om arbetsuppgifter i läkarintygen. Läkarnas förmåga att bedöma den försäkrades arbetsförmåga varierar beroende på läkarens kunskaper om den försäkrades arbetsförhållanden och sociala situation i övrigt. Det finns samtidigt i dag ca 450 försäkringsläkare hos försäkringskassorna. Enligt vad jag har erfarit fungerar i de flesta fallen samarbetet bra mellan behandlande läkare och försäkringsläkare.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på interpellationen. Det gjorde mig emellertid en aning fundersam. Jag fick den uppfattningen vid en annan debatt med socialministern att det var bra att ställa den här interpellationen om försäkringsläkarna för att systemets funktion skulle kunna ses över. Jag hoppas att det som står i svaret, nämligen att försäkringsläkarens roll skall förstärkas och förtydligas, innebär en översyn av funktionen av systemet. Annars betyder svaret att de enskilda människornas rättssäkerhet kommer att bli ytterligare försvagad. Jag beklagar att jag utgick från den gamla ordningen som upphörde att gälla för ett år sedan. Då kunde man inte JO-anmäla en förtroendeläkare. Därför frågar jag statsrådet: Kan man JO-anmäla försäkringsläkaren nu, då denne är anställd tjänsteman på försäkringskassan? Maj-Inger Klingvall skriver att enligt vad hon erfarit fungerar samarbetet bra mellan behandlande läkare och försäkringsläkare. Vad för slags undersökning har statsrådet gjort för att komma fram till det? Finns det någon ny undersökning? Är det departementet som tycker så? Har man frågat behandlande läkare som uttryckt detta, eller är det försäkringskassorna själva som sagt det? I lördags var det en intressant artikel i Svenska Dagbladet. I artikeln höll man inte med statsrådet om den här bedömningen. F.d. chefsjuristen på TCO, Stig Gustafsson, och förbundsjuristen på TCO, Eric Sundberg, skrev att försäkringsläkarna tenderar att underkänna allt fler läkarintyg. De talade om bristen om på helhetssyn vid sjukdom och arbetsskada i det här sammanhanget, och de sade att behandlande läkares diagnoser måste respekteras och vara ersättningsgrundande såvida inte övervägande medicinska skäl talar mot dessa. Därvidlag skall inte försäkringsläkares bedömningar tillåtas väga över behandlande läkares. Statsrådet säger själv att försäkringsläkaren är rådgivande. Det innebär ju att om försäkringskassans tjänsteman skall göra bedömningar skall de vara oväldiga, och den behandlande läkaren skall ha samma starka ställning som försäkringsläkaren. Man skall alltså göra en oväldig bedömning av de råd man får från försäkringsläkaren och av de diagnoser man har från den behandlande läkaren. Försäkringskassans tjänstemän skall inte kunna gömma sig bakom en försäkringsläkare därför att man ju åtminstone tidigare inte kunde JO-anmäla försäkringsläkaren. Dessutom är försäkringsläkarna inte behandlande. Jag frågar mig då om de skall kräva hur många utredningar som helst. Skall de kunna säga att det utifrån ett underlag inte går att bedöma om någon är sjuk på det ena eller andra viset? Man kan ju fråga sig om det är riktigt. JO har uttalat sig ganska kraftfullt när det gäller sådana här saker och vem som skall uttala sig om beprövad erfarenhet och vetenskap. JO säger faktiskt i ett uttalande: I avsaknad av författningsstöd har såvitt jag kan finna Socialstyrelsen t.ex. ej befogenhet att enbart på grundval av en egen bedömning av en läkemetods förenlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela bindande föreskrifter. Det betyder ju att de allmänna råden definitivt inte är bindande och alltså bara skall vara rådgivande, de också. De skall dessutom ingå i en helhetsbedömning. Sedan säger man att det är ansvarsnämnden och den behandlande läkaren som gör de här bedömningarna. Då frågar jag: Är det förenligt med vad JO har sagt att försäkringsläkarna bestämmer sig för att ha andra former av diagnoser än de behandlande läkarna?

Fru talman! Jag skall också be att få tacka statsrådet för svaret. Jag tyckte att det var en fin sammanfattning av situationen, om än något kortfattad. Jag reagerade på interpellantens skrivelse, som visade en väldig okunskap. Hon kom med insinuanta slängar gentemot den här läkargruppen som i allra högsta grad befinner sig på patienternas sida, som jag ser det. Jag har nämligen mycket lång erfarenhet av förtroendeläkeri, och jag vet att det fungerar i 99 % av alla fall. Samarbetet är alldeles utmärkt, både med patienter och med behandlande läkare. Det står en hel del saker i frågan som tyder på att interpellanten inte är riktigt klar över hur man söker och får vård i vårt samhälle. Det är inte försäkringsläkarna - eller förtroendeläkarna - som i regel ser till att patienterna kommer till sjukhus; det är behandlande läkare som gör det. Behandlande läkare och förtroendeläkare befinner sig i en sorts symbios där den behandlande läkaren är den som har hela ansvaret för behandlingen och för de intyg som skrivs. Det har inte förtroendeläkaren. Förtroendeläkaren är, som Maj-Inger Klingvall sade, enbart försäkringskassans expert och rådgivare i medicinska frågor. Det är försäkringstjänstemannen som i alla sammanhang fattar beslut när det gäller patientens väl och ve. "De kommer att tillhöra kadern långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och så småningom sjukpensionärer -", står det i interpellationen. I själva verket är det i de allra flesta fall frågan om man skall bli sjukskriven eller om man skall få förtidspension som avgörs av förtroendeläkaren. I det avgörandet kan han inte tillämpa något annat än det intyg som den behandlande läkaren har skrivit och hur det förhåller sig till vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ju en del sjukdomar som inte godkänns, vilket har orsakat mycket irritation. Vi hade amalgamsjukdomen på sin tid, och på senare tid har det varit olika typer av elektromagnetiska sjukdomar och sådant. Dessa godkänns inte, därför att vetenskapen än i dag inte har kommit fram till några resultat som stöder att det här verkligen skulle kunna vara konsistenta diagnoser. Men det hindrar inte att en förtroendeläkare mycket väl kan godkänna en sjukskrivning av en sådan patient. Man kan nämligen godkänna en symtomdiagnos, och det står det egentligen ingenting om här. Det gör att om man har sådana diagnoser kan de mycket väl fungera även i fortsättningen. Förtroendeläkaren arbetar endast i samarbete med försäkringskassans handläggare. Det är dessa som tar kontakt med patienten - aldrig en förtroendeläkare. De går bara på intygen. I den mån intygen är dåliga kan det bli dåliga beslut från förtroendeläkarna. Ibland kanske förtroendeläkaren tycker att ett intyg är väldigt dåligt eller svagt, och då blir det ett svårt avgörande mellan de två saker som behöver vara uppfyllda för att man skall få sjukskrivning eller förtidspension: att man har en medicinsk diagnos och att man är arbetsoförmögen. Vad som kritiseras här, såvitt jag kan bedöma, är att de medicinska diagnoserna inte skulle vara riktiga. Men i själva verket är det nog inte de som är det allra svåraste, utan det är frågan om huruvida vederbörande har en medicinsk diagnos som över huvud taget är tillämplig i vederbörandes fall. Där finns det en stor konflikt, och det kan jag möjligtvis återkomma till i nästa inlägg.
Fru talman! Jag får tacka för ett långt och ingående svar. Jag tänker inte ta en debatt mellan oss meddebattörer. Det är med ministern jag vill tala, och det jag lyssnade till nyss var mycket märkligt. Jag blir litet förskräckt. Jag har fastnat för samma text som andre vice talmannen, nämligen att försäkringsläkarens roll behöver tydliggöras och stärkas. Det tycker inte jag, med den erfarenhet jag har, att den behöver. Jag tycker att man skall stärka den behandlande läkarens roll, möjligen på bekostnad av förtroendeläkaren, eller också föra fram det här på något annat sätt. Just det här att man inte träffar patienten gör ju att det blir väldigt svårt att bedöma. En människa är ju inte bara medicinska diagnoser utan också en social människa, en medicinsk människa, en arbetsmänniska osv. Därför tycker jag att det är svårt att bara bedöma efter medicinska diagnoser. Och det har antagligen inte den behandlande läkaren gjort, eftersom han ser det psykosomatiska förloppet och får en helhetssyn på människan. I läkarnas utbildning och i deras diskussioner om etik betonas ju mycket starkt att man skall se människan som en helhet, dvs. inte skilja på det här. Jag tänkte också ta upp ett ställe där förtroendeläkaren har en mycket tydlig roll och där de här sakerna förstoras upp. Det gäller Utlänningsnämnden. Det saknas förtroende mellan Invandrarverket, Utlänningsnämnden och advokater som skriver intyg, mellan läkare som skriver intyg och dem som skall bedöma flyktingskälen. Det finns också ett stort misstroende mot flyktingen själv. Om en flykting har ett starkt skäl heter det ofta att det inte är trovärdigt. När det gäller förtroendeläkare tycker jag snarare att det finns en brist på förtroende för dem som skriver intyg. Här finns barnöverläkare, psykiatrer, advokater osv. som skriver intyg och sätter sin yrkesheder i pant. Man sätter inte sin yrkesheder i pant och riskerar att förlora den för att sedan bli felbedömd av förtroendeläkaren! Det finns en annan aspekt som också är viktig, och det är att förtroendeläkaren ofta inte är specialist. Det skall han kanske inte heller vara, men där får han alltså sitta och bedöma läkarintyg från specialister - ortopeder, psykiatrer, barnöverläkare osv. - utan att egentligen ha den kompetens som den skrivande läkaren har. Det är ju omöjligt att inneha alla dessa specialiteter. Därför tycker jag att förtroendeläkaren skulle bort. Det är min åsikt. Den grövsta brottsling har rätt att möta människor i rätten, men en flykting får en förtroendeläkare som har möjlighet att säga att han är avvisningsbar. Förtroendeläkaren påstår det, medan de läkare som har sett honom och skrivit intyg åt honom säger tvärtom: Honom kan vi inte förflytta. Förtroendeläkare borde vara ett ämbete som har överlevt sig självt. Det där med att läkare skriver olika mycket sjukintyg kan också bero på att man i dag på vissa ställen kan få provision för att man sjukskriver mindre. Det behöver vi kanske inte ta upp här, men det är i alla fall väldigt märkligt att det är på det sättet.
Fru talman! Det var intressant att höra de olika inläggen.

Det här betyder ungefär 300 halvtidsanställda försäkringsläkare. De effekter som man kan utläsa av den här satsningen är att handläggarna på försäkringskassorna genom detta har tillförts en ökad medicinsk kunskap. Det ger en större säkerhet i handläggningen. Antalet kontakter med behandlande läkare har ökat. Sjukfallen kan avslutas tidigare, åtgärder vidtas snabbare, och rehabiliteringsbehov upptäcks tidigare. Beslutsunderlagen har blivit bättre, även om det naturligtvis finns ytterligare att önska. Man kan ju alltid bli bättre. Det som hände 1995, och som jag nämnde i interpellationssvaret, var att nya regler infördes för att förtydliga systemet för aktörerna inom socialförsäkringssystemet och för att förbättra underlaget när det gäller att fatta beslut om förtidspension och sjukpenning. I fråga om detta vill Riksförsäkringsverket gå vidare. Man började förra året med särskilda medel att anordna konferenser för försäkringsläkare för att ytterligare höja kompetensen och för att förbättra bedömningen. Jag tror att det är viktigt att vi har klart för oss att det är en rollfördelning mellan behandlande läkare och försäkringsläkare. Den behandlande läkaren har ansvaret för den medicinska bedömningen, och försäkringsläkaren har ansvaret för att bl.a. bedöma arbetsförmågebegreppet. Men det är alltid försäkringskassans tjänstemän som sedan har det slutliga ansvaret för bedömningen. Det som jag gärna skulle vilja ha synpunkter på från mina meddebattörer, framför allt från interpellanten, är att jag inte riktigt har förstått vilken lösning som Görel Thurdin vill förorda. Är det fel på läkarna, eller är det fel på systemet? Vill Görel Thurdin se ett annat system där möjligen alla intyg som lämnas till försäkringskassan skall accepteras och utgöra underlag för ersättning? Jag har tidigare i mitt svar sagt att vi har ungefär 25 000 läkare i dag som skriver läkarintyg. Detta är alltså en variant, om det nu är den som Görel Thurdin förespråkar. Eller skall försäkringskassan ha anställda läkare som sköter både undersökning och sjukskrivning? Jag tror att det finns de som har invändningar mot ett sådant system. Jag vill gärna få synpunkter på vad som är Görel Thurdins förslag till lösning på detta.
Fru talman! Jag vill först till Hans Hjortzberg Nordlund säga att jag inte tror att han har fått de uppgifter som jag t.ex. har fått från advokater, läkare, försäkringsläkare, försäkringsöverläkare och patienter. Jag har ungefär 1 000 brev, och jag vet att det finns mängder av brev som jag inte har läst från människor som upplever sin situation som ganska ohållbar. Innan jag svarar på frågan från Maj-Inger Klingvall vill jag ta upp den fråga som handlar om att försäkringsläkarna inte är de som ställer diagnoser. Då har de västsvenska försäkringsläkarna vid ett möte i Uddevalla den 29 augusti 1996 kommit fram till total konsensus, dvs. total samstämmighet, att inte acceptera elöverkänslighet som en diagnos som skulle vara sjukpenninggrundande. Då frågar jag: Är det ett rättsövergrepp eller inte, fru statsråd, utifrån vad JO har uttalat och utifrån försäkringsläkarens roll? Jag har fått ett brev från en försäkringsöverläkare som skriver att det ställningstagande som dessa läkare gjorde var fullständigt ovetenskapligt. Det finns nämligen riktlinjer och domar som varit vägledande fram till dess att man fattade detta beslut. Men sedan struntar man i detta beslut. Försäkringsläkaren är faktiskt en myndighetsperson. På något sätt måste myndigheterna i dag förstå att det är riksdagens beslut som ligger till grund för det som skall utövas. Och det är regeringen som har ansvaret att se till att verkställigheten fungerar helt i enlighet med den etik och de värderingar som vi här i riksdagen slår fast. Det kan ju inte vara så i detta fall. Vad får detta för betydelse? Om man får diagnosen elöverkänslighet då är man inte sjuk, och då har man inte rätt till sjukpenning. Eftersom mitt rum svämmar över av brev, bl.a. om elöverkänslighet, och jag känner till forskning på detta område går det rysningar längs min ryggrad, skulle jag vilja säga, när jag tänker på vilka konsekvenser som denna förstockade inställning får för människor här i Sverige. Vi har alltså miljörelaterade sjukdomar som vi inte har riktig beredskap för i dag. Då måste vi ta dessa symtom på allvar. En försäkringsläkare skall följa en regel som säger att den kliniska bilden av symtom skall vara vägledande vid prövning av t.ex. arbetsförmåga vid oklara diagnoser. Men naturligtvis måste det gälla vid prövning över huvud taget. Om man inte vet hur diagnoserna skall se ut måste man ändå se om människor är sjuka eller inte. Det är egentligen detta som denna debatt handlar om, dvs. om man skall behandla folk med respekt oavsett vilka diffusa symtom de har. Det är mest kvinnor som hamnar i denna situation med diffusa symtom kopplade till amalgam och elöverkänslighet, eftersom kvinnor är så funtade att de skall reagera först eftersom de också kommer att bära på den kommande generationen. Sådana saker tar man inte hänsyn till. Jag vill att det skall ske en översyn av systemet. Jag vill att man ordnar med vetenskaplig medling mellan dem som har olika åsikter, så att man verkligen sätter frågorna under lupp på ett öppet och ärligt sätt och så att det inte händer en massa bakom ryggen på folk och att vi sedan skall stå här och försvara något som är svårt att försvara därför att det inte är i dagsljus.
Fru talman! Handläggarna kanske har flera kontakter. Det vet inte jag, eftersom jag inte har studerat det. Men handläggarna går i dag på knäna. Jag har därför svårt att föreställa mig att de hinner ha några fler kontakter med de behandlande läkarna än de har haft. Det är nämligen en så slimmad organisation i dag att man inte hinner med utan lägger saker på hög. Det innebär en risk, och rättssäkerheten är hotad på grund av att försäkringskassans personal inte hinner med. Jag antar att samma sak gäller förtroendeläkarna, men det vet jag inte. Jag tycker att det är fel på systemet. Jag vill att man skall ifrågasätta systemet. Om man gör en utvärdering, som Görel Thurdin föreslår, tycker jag att det är mycket bra. Men då måste alla höras. Då måste också en stor del av patienterna höras, så att det inte bara handlar om vad systemet tycker om sig självt. Det blir ungefär som när polisen utreder polisen. Det går inte, utan här måste det komma in opartiska utredare, och man måste sätta patienten i centrum. Undersökningar behövs alltså, inte bara av patienterna. Sedan ifrågasätter jag omigen att människor som inte har sett patienten bara skall utgå från intyg och bedöma hur stor del av arbetsförmågan som finns kvar, vilken typ av arbete som patienten kan ha, och vilken typ av rehabilitering som patienten skall ha. En diagnos säger ju inte allt. Graden finns ju inte med. Den som skall bedöma en människa måste träffa och tala med personen i fråga för att kunna avgöra vilka inre resurser för att göra något annat och för att rehabiliteras till något denna person har. Detta måste tas upp. Och det är endast den behandlande läkaren som har kännedom om detta. Är socialförsäkringsministern beredd att undersöka dessa frågor, så att vi kan sätta dem i fokus och även ifrågasätta systemet? Det sista kanske jag inte begär av ministern, men det gör jag själv.
Fru talman! Först ett par tillrättalägganden. För det första: Utlänningsnämnden och den tydliga roll som den borde ha har egentligen inte med denna debatt att göra. Vad vi här pratar om är försäkringsläkare och förtroendeläkare i det sammanhanget. De andra förtroendeläkarna har i alla fall inte jag tagit upp i debatten. Det kan verka vara så; det finns en del otydligheter. För det andra: Jag har inte talat om 99 % felfrihet. Jag tror inte att det finns några som till 99 % är felfria. Däremot tror jag att siffran 99 % är ganska adekvat när det gäller detta med att behandlande läkares och förtroendeläkarens åsikter överensstämmer. Det är ju undantagsvis som man kommer i konflikt med behandlande läkare. Då är det förtroendeläkarens sak att ta hand om sådana saker. Bedömningen av en persons arbetsförmåga är en komplicerad sak. Inte bara förtroendeläkare eller försäkringsläkare är inblandad utan också, och kanske framför allt, handläggarna, som ibland också får göra en prövning. Ibland skickas folk på rehabiliteringsutredning för att man skall se hur mycket arbetsförmåga som finns kvar. Det görs när man är tveksam. Det är inte säkert att det rör sig om experter och det kan hända att förtroendeläkaren sätter sig på den behandlande läkaren. Det är mycket oturligt om det sker. Så är det ibland, men det skall inte vara så. Därför skall de här läkarna ha en ordentlig utbildning. I Göteborg, där jag jobbade ett tag, hade vi docenter, professorer etc. Som regel fick de ta patienter från sitt eget område. Kunde man inte klara detta och en behandlande läkare hade högre kompetens än förtroendeläkaren var det en självklarhet att skicka vederbörande på ytterligare utredning. Att man på ett systematiskt sätt skulle arbeta mot patienten är inte riktigt. Tvärtom är det vanligt att man försöker ordna med rehabiliteringsutredning, rehabilitering osv.

Fru talman! Görel Thurdin vill ha en översyn av systemet. En sådan gjordes 1994. I samband med det har riksdagen beslutat om de förstärkningar som jag redogjorde för i mitt förra inlägg. För att jag skall kunna få klart för mig vad Görel Thurdin vill skulle jag nog behöva få litet mera ledning. Det räcker inte med ett önskemål om en översyn av systemet. Av det ytterligare inslaget i inlägget förstår jag att det kanske är speciella diagnosgrupper som Görel Thurdin tänker på. Hans Hjortzberg-Nordlund var i sitt inlägg inne på att det finns grupper vars diagnos läkarkåren inte är helt enig om. Elöverkänslighet är ett sådant exempel. Fibromyalgi kan vara ett annat exempel. Detta är självklart problematiskt, men samtidigt är det väldigt svårt att lägga skulden på försäkringsläkarna och landets försäkringskassor för den oenighet som finns i fråga om den medicinska bedömningen. Det är väl endast ytterligare forskning som kan ge svar på de här frågorna. Att det finns symtom som leder till allvarlig ohälsa är väl ett kriterium för att skriva ett intyg, dvs. för att kunna sjukskriva. Så har jag förstått detta. Siw Persson var också inne på frågan om kompetens. Jag vill upprepa att försäkringsläkaren och den behandlande läkaren har olika roller i det här samspelet. Det handlar om en medicinsk bedömning och om en bedömning av arbetsförmågebegreppet. För att verkligen försäkra sig om att det finns ordentlig klinisk erfarenhet är försäkringsläkarna halvtidsanställda. De arbetar ju halvtid i sin vanliga läkarprofession och halvtid på försäkringskassan med de här frågorna. Jag tycker att det är en viktig inriktning vad gäller försäkringsläkarfunktionen att ha denna koppling. När det gäller ämnet försäkringsmedicin finns det förslag som nu bereds i Regeringskansliet. Det sker i samband med arbetet med den proposition som vi i vår skall lägga fram om sjukförsäkringen. Det gäller alltså ämnet försäkringsmedicin. Som tidigare har sagts i debatten så ingår en kompetenshöjning av försäkringsläkarna liksom att försäkringskassorna tar ett ansvar för utbildningen av de behandlande läkarna i relevanta frågor. Jag har sett mycket goda erfarenheter av kontakterna mellan behandlande läkare och försäkringsläkare, men det gäller också de andra aktörerna på området. Försöksverksamhet pågår på en rad håll i landet. Senast i går fick jag en rapport om de Finsamförsök som snart skall vara avslutade. Vi har där fått en utvärdering från Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen som visar på att detta med att mötas och samverka liksom att lära av varandra om varandras kompetens och att utbyta erfarenheter leder framåt och till en större förståelse för de olika roller man har. Jag tror alltså att det finns mycket som vi kan göra för att förbättra rättstryggheten för den enskilde. Självklart är den prövningsrätt som finns oerhört viktig som en verklig rättssäkerhet för den enskilde när det gäller möjligheterna att få sitt fall prövat.
Fru talman! Jag har frågat om detta, därför att det handlar om rättssäkerhet. Det handlar om hur enskilda människor blir behandlade och om vilken trygghet de kan känna i det här systemet. Om det nu finns flera tusen fall som man är oense om får man väl reda ut vad det beror på. Om man inte kan bevisa vare sig det ena eller det andra skall man kunna godkänna att en person sjukskrivs på grund av den sjukdomsbild som finns. Det har också statsrådet intygat. Jag hoppas att detta med allmän ohälsa tränger igenom dimridåerna i systemet, så att det kanske kan bli en litet bättre behandling av patienterna. Man vill gärna få det att framstå som att det handlar om psykosomatiska sjukdomar, men experter i psykosomatik säger att det inte finns några vetenskapliga bevis för att t.ex. elöverkänslighet är en psykosomatisk sjukdom. Jag har inte bara framställt interpellationen utifrån förhållandena vad gäller bl.a. elöverkänslighet, utan det är på samma sätt med arbetsskador och t.ex. flyktingbarn som skall utvisas. Vidare gäller det detta med personliga assistenter. Beträffande bedömningar som här görs har, kan man säga, varit skrämmande förändringar. Jag tycker att det är allvarligt. Gör i stället ett annat slags utredning och ta fram det här med vetenskaplig medling! Ta fram dem som tycker olika - behandlande läkare, försäkringsläkare och försäkringsläkare! Sätt dem vid samma bord och låt dem diskutera frågorna! Det är först då som man får fram olikheterna. Annars kan alla skylla på varandra och ha en mängd olika hyss för sig. Man får egentligen inte fram sanningen. Den brukar man få fram bättre om man sätter folk vid samma bord. Jag tror att det är dags för det i de här frågorna och kanske även när man bedömer vad som är vetenskap och inte. Jag hoppas att Maj-Inger Klingvall har modet att ta tag i detta ytterligare en gång, kanske på ett annat sätt.
Fru talman! Jag tycker att det har varit en intressant diskussion som vi har fört om en mycket viktig fråga för den enskilde, nämligen hur det fungerar när man blir sjuk och behöver få adekvat hjälp från försäkringskassan. Min bedömning är att det system som vi har i dag fungerar bra i de allra flesta fall. Men självklart kan allting bli ännu bättre. Därför har jag också nämnt några av de viktiga erfarenheter som hittills har gjorts när det gäller att utveckla samarbetet, samverkan och ytterligare satsning på kompetenshöjning. Detta skall inte bara gälla försäkringsläkare och behandlande läkare, utan man får hela tiden se till att även försäkringskassans personal får ett bra bistånd när de skall utreda de ärenden som de är satta att ta ansvar för. Jag tror säkert att möjligheten att lära sig om och av varandra kan utvecklas ytterligare. Jag tror också att det är viktigt att ännu en gång upprepa att det gäller rollfördelningen mellan försäkringsläkare och behandlande läkare. Jag vill också upprepa det som till syvende och sist är det viktigaste för den enskilde, nämligen rätten att överklaga, att få sin sak prövad. Jag vill allra sist notera att jag inte har fått några riktigt konkreta besked om hur Görel Thurdin vill ha det när det gäller att öka rättssäkerheten för den enskilde sett utifrån de problemställningar som fanns i interpellationen. Det jag ser som det viktiga nu är att vi kan gå vidare med att utveckla kompetensen och, förstås, att prövningsrätten finns som ett oerhört viktigt skydd för den enskilde.

Herr talman! I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet dels regeringens skrivelse nr 41, Både skrivelsen och de flesta motionerna är en imponerande uppvisning i den ädla konsten att vara politiskt korrekt. Trots att Sverige förmodligen är det land som kommit längst i världen när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män - åtminstone på det formella planet - så beskrivs bristen på jämställdhet som om det skulle vara Sveriges just nu mest akuta samhällsproblem. Den socialdemokratiska regeringen drivs uppenbarligen av ett behov av att visa fram ett område där man har vunnit internationell uppmärksamhet för att skyla över sina misslyckanden i centrala politiska frågor. Regeringens skrivelse är ett tunt dokument som innehåller många ord men litet av konkreta förslag och åtgärder. Det finns några illavarslande inslag, bl.a. när det gäller lönebildningen, till vilken jag återkommer. Det är också olyckligt att jämställdheten beskrivs som ett nollsummespel. Jag citerar ur skrivelsen: "Ökad makt för kvinnor i beslutsfattande församlingar i samhället och inom arbetslivet innebär minskad makt för män." Om man degraderar hela frågan till en könskampsfråga tror jag att det blir mycket svårt att vinna den acceptans i samhället som regeringen säger sig eftersträva. För Moderata samlingspartiet är s.k. mainstreaming den naturliga utgångspunkten för det fortsatta jämställdhetsarbetet, dvs. jämställdhetsfrågor skall inte behandlas enskilt eller vid sidan av ordinarie verksamhet utan ingå som ett naturligt och självklart led i allt arbete. Jämställdhetsperspektivet skall alltså införlivas i huvudfåran inom varje politikområde. Regeringen skriver att detta skall bli det nya sättet att arbeta, men lever inte som den lär.

Skrivelsen andas också social ingenjörskonst av gammalt 40-talssnitt. Fortsatt hård styrning av människorna, även deras familjeliv, är vad som gäller. Skatte och bidragssystemen fungerar som en effektiv piska. Regeringen slår sig för bröstet och pekar på att år 1991 hade andelen kvinnor som var helt beroende av en man för sin försörjning sjunkit till 3,4 % från 12,6 % år 1981. Regeringen förbigår med tystnad det faktum att under samma tid hade andelen kvinnor som är helt eller delvis beroende av lön eller bidrag från det offentliga stigit till 70 %! Den socialdemokratiska politiken har alltså inte lett till större frihet för kvinnor - de har bara tvingats byta ett beroendeförhållande mot ett annat. Under ytan kan man ana ett förakt för det arbete som till stor del utförs av kvinnor. Och så är det ju i socialistiska samhällen. I det gamla Sovjetunionen var yrken som läkare och lärare lågstatusyrken med usla löner. Att vårda och utveckla humankapitalet - vilket kvinnor ofta arbetade med - stod inte högt i kurs. I det senaste numret av Från Riksdag & Departement finns en artikel om svenska feministers problem i östsamarbetet med att missionera om jämställdhet. Deras systrar i öst associerar till Sovjettidens påbud och kvinnliga traktorförarideal. Budskapet från regeringen är att kvinnor väljer fel. Utifrån socialdemokratiska värderingar är det männen som väljer rätt. Alltså syftar alla projekt för att få en mindre könssegregerad arbetsmarknad till att locka kvinnor över till mansdominerade verksamhetsområden. Nu när Socialdemokraterna har lagt ned försvaret - varför inte lägga in t.ex. ett projekt som stimulerar friställda officerare att söka jobb på daghem eller i skolan, Martin Nilsson? Där finns ett skriande behov av deras tjänster och det skulle också minska segregeringen. Tack vare att stora samhällssektorer, som är helt kvinnodominerade arbetsfält, utgör statliga eller kommunala monopol i vårt land har den ende arbetsgivaren på området effektivt kunnat förhindra en rimlig löneutveckling för stora grupper på arbetsmarknaden. Den offentliga sektorns monopolställning har byggt upp en bomb som ligger och tickar. I regeringens skrivelse om jämställdhetspolitiken sägs att en av de viktigaste frågorna inom detta område är att komma till rätta med osakliga löneskillnader och lönediskriminering. Lönediskriminering som beror på kön måste bekämpas med alla medel, sägs det vidare. Regeringen hyllar därefter oreflekterat JämO:s aktiviteter på området och säger sig välkomna JämO:s insatser för att få frågor om lönediskriminering prövade i domstol. I alla andra sammanhang brukar regeringen framhålla att det är arbetsmarknadens parter som har ansvaret för lönebildningen i vårt land. Är det ett paradigmskifte som vi nu iakttar, statsrådet Messing? Skall lönebildningen verkligen flyttas från marknaden till domstolen? I den nu aktuella skrivelsen visar den socialdemokratiska regeringen prov på en betydande aningslöshet. Till att börja med ifrågasätter vi moderater regeringens verklighetsbeskrivning. I en forskningsrapport som presenterades för någon tid sedan slår de två forskarna Eva Meyerson, Industrins utredningsinstitut, och Trend Petersen, UCLA och universitetet i Oslo, fast att den påstådda lönediskrimineringen av kvinnor till förmån för män med samma jobb och samma arbetsgivare är en myt. De visar också att varken den allmänna lönespridningen eller lönespridning inom likartade befattningar har lett till att kvinnor har fått sämre löner än män. Skillnader i lön mellan kvinnor och män beror på att kvinnor arbetar i låglöneyrken. Studien som sträcker sig över en tidsperiod på 20 år visar också att jämställdhetslagen inte har inneburit några skillnader i lönebildningen för könen. Arbetsgivarna har betalat samma lön för samma arbete både före och efter lagens tillkomst. De löneskillnader som finns förefaller i stället vara ett resultat av den svenska modellen - ett problem som det socialistiska samhället har skapat. Till problembilden hör också att skattetrycket för låg och mellaninkomsttagare är extremt högt i Sverige vid en internationell jämförelse. Problemet med the working poor är därmed en realitet i vårt land. Dessutom borde regeringen ställa sig frågan vad som händer om JämO får framgång med sitt system för arbetsvärdering så att nästa barnmorskemål vinner bifall i Arbetsdomstolen. Vilka effekter får det på landstingens redan hårt ansträngda ekonomi? Kan det ligga i kvinnornas intresse att landstingen i ett slag tvingas höja t.ex. sjuksköterskelönerna med 25 % och därmed tvingas avskeda tiotusentals anställda utöver redan förutskickade neddragningar? Moderata samlingspartiet är de första att instämma i sjuksköterskornas krav på anständiga löner, men detta är ju ingenting som kan kommenderas fram i Arbetsdomstolen, i all synnerhet som Arbetsdomstolen inte kan utanordna några pengar. Här är det fråga om flera decennier av försyndelser, särskilt från arbetsgivarna inom den offentliga sektorn. Tyvärr kommer det nog att ta sin tid innan vi kommer till rätta med lönebildningen för välutbildade kvinnor. Det kan inte lösas över en natt med några penndrag i Arbetsdomstolen. Den offentliga sektorns monopol är en verklig kvinnofälla. Det faktum att kvinnor av tradition har klumpats ihop till en anonym massa i stället för att ses och värderas som individer har ytterligare försämrat deras lönebildning. Som en långsiktigt och samhällsekonomiskt hållbar strategi för att förbättra kvinnors löneutveckling föreslår vi följande. Den offentliga sektorns monopolställning på i princip alla andra områden än dem som innefattar myndighetsutövning skall avskaffas och ersättas med ett system där staten och kommunerna upphandlar tjänsterna på en fri marknad eller på annat sätt säkerställer en öppen konkurrens. Kvinnors egenföretagande skall underlättas genom ett generellt förbättrat företagsklimat, där sänkt skatt på arbete är en vital del. Det skall bli möjligt för kvinnor - lika väl som för män - att träffa individuella löneavtal med arbetsgivaren inom ramen för eller vid sidan om gällande kollektivavtal. En medarbetares lön skall återspegla hennes arbetsinsatser, kompetens, engagemang och resultat i arbetet. Myten om att det genom arbetsvärdering skulle vara möjligt för lagstiftaren, domstolen eller JämO att anvisa några objektiva faktorer som skall ligga till grund för lönesättningen måste avlivas en gång för alla. Det finns mängder med arbetsuppgifter i vårt land som bara ligger och väntar på att bli utförda. Vårt perversa skattesystem gör emellertid att ingen har råd att köpa tjänsterna. Den begränsade marknad som finns för hemtjänster är i huvudsak svart. Förutom att bryta upp de offentliga monopolen är det därför en viktig uppgift att genom skattesänkningar öppna en privat tjänstesektor. Detta skulle ge ett substantiellt bidrag till en minskning av arbetslösheten och dessutom ge många kvinnor möjligheter till egenföretagande. Herr talman! Jag yrkar bifall de till moderata reservationerna 1 och 24.

Herr talman! Det liberala kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män utgår från respekten för individens egenart. Godtycke, tradition och diskriminering begränsar både mäns och kvinnors livschanser. Jämställdhet betyder inte att vi skall leva likadant. Det betyder att alla skall ha samma möjlighet att utveckla sin personlighet. Därför får jämställdheten inte bli en kvinnofråga, utan den berör i högsta grad också männen. Folkpartiet har länge varit pådrivande i arbetet med att förändra samhället i riktning mot att alla kvinnor och män ges mer likvärdiga förutsättningar till individuell utveckling och till likvärdiga rättigheter och skyldigheter såväl i arbetsliv som i omsorg om hem och familj. Liberaler drev kampen för allmän rösträtt, gifta kvinnors rätt att arbeta, sambeskattningens avskaffande och införandet av jämställdhetslagen. Det har hänt mycket under det här århundradet. Många har säkert som jag personliga erfarenheter av för oss självklara reformer som det då stod politisk strid om. Min mamma som gifte sig 20 år gammal blev exempelvis omyndigförklarad ett helt år. Min svärmor fick när hon började som lärarinna be om sin mans tillåtelse för att börja arbeta. I dag låter det helt otroligt. Men man frågar sig vad våra barn kommer att förvånas över om ett halvt sekel. Herr talman! Numera är socialdemokraterna tillskyndare till den jämställdhetslag vi fick driva igenom så småningom, men vi har ändå upplevt att den fackliga makten har varit viktigare för socialdemokraterna än kvinnors makt. Det krävdes en liberal jämställdhetsminister för att få igenom jämställdhetslagen. Den socialdemokratiska oppositionen röstade emot. Nu ser det väl ändå ut på papperet som om vinden vänt även inom socialdemokratin, med "världens mest jämställda regering". Här visar fördelningen att jämställdhet är något annat än just procent. I den praktiska politiken gör regeringen prioriteringar, i utgiftsminskningar, skattesänkningar, tillväxtinsatser och neddragningar, som visar att man inte riktigt har förstått jämställdhetens innersta väsen - lika möjligheter för kvinnor och män. Jämställdhet handlar inte om procent utan om makt och möjlighet. Det är betydelsefullt att kvinnor och män är likvärdigt representerade i statliga styrelser och utredningar. Det system som införts med dubbla nomineringar fungerar inte eftersom alla nominerande parter inte tillämpar systemet. Fortfarande domineras ordförandeposterna av män, fortfarande domineras det ekonomiska området av män, medan kvinnor dominerar inom det sociala området. Det gladde mig därför särskilt mycket när ministern redovisade kvinnorepresentationen i statliga styrelser och uttryckte kravet på dubbla nomineringar på central nivå. Tyvärr visar ju utredningen att kvinnorepresentationen på regional nivå är så låg som 36 %. Där är det nödvändigt med ett krav. Jag hoppas därför verkligen att riksdagen ställer sig bakom Folkpartiets och Vänsterpartiets reservation nr 3 om dubbla nomineringar. Herr talman! Lönesättningen vilar ofta på traditionella, manliga värderingar om arbetets värde och svårighetsgrad. Det behövs många nya arbetsvärderingsmetoder. Arbetsvärderingen skall vara könsneutral och omfatta både prestationer och krav samt utformas tillsammans med de anställda på arbetsplatsen. Här är det viktigt att staten som arbetsgivare skyndsamt startar detta viktiga arbete. Lönediskriminering är förbjuden, men förekommer. Det är därför viktigt att få fram domstolsutslag. För enskilda är det mycket pressande att driva sådana mål även om man får stöd av JämO. Det är därför dags att införa rätt till grupptalan. Att få bort de orättvisa löneskillnaderna är en av de viktigaste uppgifterna inom jämställdhetspolitiken, en utmaning som kräver ständig uppmärksamhet. Staten måste här ta ett särskilt ansvar och agera ledande utan att för den skull lägga sig i förhandlingar inom den privata sektorn. Statistiken talar tyvärr ett tydligt språk. Bland industriarbetare har kvinnor 91 % och - hör och häpna - i landstingen 71 %. Siffrorna är hämtade ur Lathund om jämställdhet, Statistiska centralbyrån 1996. För att komma till rätta med denna den nu kanske viktigaste frågan i jämställdhetspolitiken föreslår Folkpartiet att det tillsätts en kommission som tar ett helhetsgrepp på de orättvisa löneskillnaderna. Herr talman! Den totalt sett allra viktigaste frågan är naturligtvis jobben. Här saknas jämställdhetsperspektivet fullständigt i regeringens politik. Strategiska skattesänkningar för att skapa nya jobb har gjorts, men bara inom traditionellt manliga områden. Exempel på detta är ROT-avdraget, slopandet av bilaccisen och sänkta förmånsvärden på tjänstebilar. En dag som denna, när solen skiner och vi äntligen har fått vår, vill man säga: Släpp företagarna loss, det är vår! Det krävs många nya små företag, och det är nödvändigt att små företag får växa och att de anställer fler. Det går inte om inte kvinnorna engageras. Släpp loss den kvinnliga skaparkraften! Och när skall regeringen våga släppa loss tjänstesektorn, den sektor där kvinnorna finns? Att bryta de offentliga monopolen inom traditionellt kvinnliga sektorer som vård, omsorg och utbildning är en jämställdhetsreform. Det leder också till att kvinnor får fler arbetsgivare att välja mellan. Den s.k. pigdebatten har rört upp många heta känslor. Ordet piga påminner om ett gammalt klasssamhälle, och det vill ingen ha tillbaka. En liberal huvuduppgift är i stället att verka för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Att kategoriskt avfärda alla förslag som skulle kunna göra det lättare för hushållen att köpa tjänster är sorgligt. Här visar statistik att kvinnor arbetar 60 timmar i veckan, varav 27 timmar är betalt arbete. Män arbetar 61 timmar i veckan, och av det är 41 timmar betalt arbete. Det skiljer alltså 14 I det obetalda arbetet ingår hushållsarbete, omsorg av barn, hämtning på dagis, inköp osv. Så länge fördelningen ser ut så här är det kvinnorna som skulle tjäna allra mest på att få köpa tjänster till hushållen. Att bryta de offentliga monopolen, sänka arbetsgivaravgifterna, slopa arbetsgivaravgifter i hushållsrelaterad tjänstesektor, sänka turistmomsen och införa servicecheckar som underlättar för en framväxande tjänstesektor är några av Folkpartiets förslag för att bekämpa arbetslösheten, speciellt bland kvinnorna. Herr talman! Barnen har rätt till båda sina föräldrar. De första 12-20 månaderna i en människas liv spelar en oerhört viktig roll för individens trygghet och fortsatta utveckling. Studier visar också att relationen både till mamman och till pappan spelar en stor roll. En otrygg relation är en stor riskfaktor. Männen måste därför få större möjlighet att aktivt delta i barnens utvecklingsprocess. Det är därför viktigt att papporna utnyttjar sina möjligheter att vara föräldralediga. Det medverkar också till att förändra attityder hos chefer och arbetsledare liksom hos arbetskamrater när arbetet planeras och organiseras. Det främsta instrumentet för att påverka denna utveckling är föräldraförsäkringen. Tyvärr har reglerna ändrats fyra gånger till det sämre de senaste åren. Bl.a. har den högre ersättningen under pappamånaden försvunnit. Detta motverkar naturligtvis våra jämställdhetskrav. En viktig åtgärd är därför jämställdhetspolitiska analyser av de förslag som regeringen överlämnar till riksdagen. Det går inte att av beslutsunderlagen utläsa hur förslagen påverkar kvinnors och mäns liv. Sådana analyser är nödvändiga för jämställdhetens skull, och detta bör ges regeringen till känna. För att stimulera kvinnor att söka sig till tekniska yrken har regeringen aviserat särskilda insatser. Regeringen har dock inte lämnat något förtydligande om när dessa kommer och i vilken form. Folkpartiet har den uppfattningen att åtgärder måste sättas in omgående för att öka rekryteringen och göra de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsvägarna i högre grad relevanta för kvinnor. Det är dags att på en bred front vidareutveckla introduktion, pedagogik, tillgänglighet, syo och inte minst lärarnas utbildning och fortbildning. Då kanske man på allvar kan få flickor att välja tekniska yrken. Till sist, herr talman: Jag står naturligtvis bakom alla Folkpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 3, 25, 28,

Herr talman! Debatten i dag handlar om jämställdhetspolitiken, som är ett viktigt och brett område. Jag vill inledningsvis säga att Vänsterpartiet delar regeringens mål inom jämställdhetspolitiken. Vi ansluter oss också till många av de analyser som regeringen gjort av vilka frågor som måste drivas. Det handlar om den könssegregerade arbetsmarknaden, om maktstrukturer, om lönediskriminering, om kvinnovåld, om utbildningsfrågor osv. Vad vi däremot inte delar är den verklighetsbeskrivning som är redovisad i regeringens skrivelse och som utskottet ställer sig bakom.

Det är mycket tråkigt att mot den bakgrunden tvingas konstatera att den lägesbeskrivning som regeringen gör och som utskottets majoritet ställer sig bakom inte skildrar hur det ser ut. Den speglar inte så mycket av den verklighet som vi ser och som har drabbat kvinnorna. Men varför är det då så viktigt att ha en verklighetsbeskrivning som karta när man skall uppnå de här målen? Vi menar att det är viktigt att se verkligheten som den ser ut om man vill förändra den. I det sammanhanget hoppas jag att regeringen och utskottets majoritet tar sig en andra fundering. Jag vill börja med att lyfta fram några områden i den mycket brett upplagda skrivelsen. I dag är arbetsmarknaden könssegregerad. Kvinnor finns på en arbetsmarknad som domineras av låga löner. Kvinnor har i dag som grupp - i andra avseenden får vi höra andra siffror - ca 75 % av männens inkomster. Kvinnor som grupp har helt andra anställningsvillkor än män. Det handlar om visstidsanställningar, dvs. vikariat, timanställningar och andra former av korttidsanställningar. Regeringens försämringar av arbetsrätten kommer att ytterligare försvaga kvinnors situation på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar dessutom i stor utsträckning deltid, vilket innebär att många utöver redan låga löner har deltidslöner. Kvinnors ekonomiska villkor skiljer sig alltså väsentligt från mäns. Dessa villkor permanentas i livets alla skeden, eftersom våra socialförsäkringssystem bygger på heltids och tillsvidareanställningar. Alltså får kvinnor lägre ersättningar från sjukförsäkring och a-kassa och mindre pension. Regeringen och utskottets majoritet pekar i de här sammanhangen på genomförda och kommande utredningar. Man har noterat problemen, vilket är bra, men man lägger inte fram några konkreta förslag för att bryta könsdiskrimineringen, vilket är mindre bra. När vi tittar på hur det ser ut i de organ som regeringen och majoriteten förfogar över kan vi konstatera att departementen i Sverige är ganska små. Men vi har väldigt stora och ofta resursrika myndigheter. Dessa förfogar man över. Men det gäller att sätta mål och att använda alla de medel som dessa verksamheter faktiskt har att hantera. En sådan myndighet är Arbetmarknadsverket. Ett alldeles givet och övergripande mål borde väl vara att man skall bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och att man inriktar hela organisationen på att arbeta aktivt med detta. Men i stället hänvisar regeringen i sin skrivelse till s.k. brytprojekt. Där har man mindre än en promille av de medel som används för arbetsmarknadspolitiken. Det är inte så att vi motsätter oss brytprojekt. De är berättigade. Men det handlar om mindre än en promille av medlen. Varför är det inte ett övergripande mål för Arbetsmarknadsverket att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, Martin Nilsson? Svara på det. Varför reduceras jämställdhetsfrågan i detta fall till en promillefråga? Regeringen redovisar i sin skrivelse att kvinnors ställning på arbetsmarknaden har befästs och att deras ekonomiska oberoende har ökat. Detta trots att siffror från SCB visar att kvinnors deltagande i arbetskraften minskat från tredje kvartalet 1990 till fjärde kvartalet 1995 med 8 %, och år 1995 var 75,3 %, och trots att hälften av alla LO-kvinnor under 25 års ålder som finns på arbetsmarknaden har visstidsanställningar. Vilken verklighet är det regeringen redovisar? Den kanske mest uppseendeväckande och direkt könsdiskriminerande försämringen ur jämställdhetssynpunkt som genomförts under senare år som enskild åtgärd är tidsbegränsningen för deltidsarbetslösa i arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelsen har lett till att många deltidsarbetslösa, de flesta kvinnor, sagt upp sig från sin anställning för att bli heltidsarbetslösa. Detta beskriver regeringen, och nu läser jag ur skrivelsen: Under 1996 har deltidsarbetslösheten börjat sjunka. Hur redovisar regeringen verkligheten? Utskottet ställer sig bakom denna verklighetsbeskrivning genom att enbart diskutera om det är en begränsning på ett eller flera år innan kvinnor ramlar ut ur systemen. Sedan avvisar utskottet vårt förslag om att man skall avveckla denna direkt könsdiskriminerande bestämmelse. JämO har vid ett otal tillfällen påtalat behovet av en skärpt jämställdhetslag för att kunna driva mål om lönediskriminering, behovet av starkare likalönelag, behovet av att kunna föra grupptalan och behovet av att kunna se över AD:s sammansättning. Fler talare har berört detta. Vänsterpartiet har också upprepade gånger motionerat om detta. Vi har gjort det mot bakgrund av den verklighet som finns. Den visar att lönegapen mellan könen ökar. Kvinnors kompetens undervärderas konsekvent. Kvinnors anställningsvillkor skiljer sig från männens, osv. Vi har gjort detta för att den nuvarande lagen är uddlös. Det saknas t.ex. möjlighet att få fram jämförelsepersoner när det gäller mål om lönediskriminering. Var gör regeringen? Jo, i skrivelsen pekar man på JämO:s ansvar för att nuvarande regler blir kända, i stället för att ge JämO det redskap som behövs för att aktivt kunna motverka diskrimineringen. Utskottet ställer sig bakom regeringens skrivelse och menar att det i dag inte finns någon anledning att vidta någon åtgärd. När finns den anledningen? Vi har väntat 10, 20, 30 år och levt med denna diskriminering. Skall vi vänta 10, 20, 30 år till? När finns det anledning? Lönediskrimineringen tillåts alltså fortsätta i nuvarande omfattning. Eller hur skall jag tolka utskottsmajoriteten? Skrivelsen omfattar ett väldigt brett spektrum. Både Ulla Hoffmann och Johan Lönnroth kommer för Vänsterpartiets räkning att redovisa fler synpunkter och fler förslag från Vänsterpartiet. Själv tänker jag gå över till ett annat område. Det handlar om forskning och forskningsresurser, som också behandlas i skrivelsen, men kanske inte så djuplodande. Jag vill nämna två exempel som jag tycker är ganska pedagogiska. I dag avsätts mindre än 1 % av forskningsmedlen till s.k. jämställdhets och kvinnoforskning. Men hur används dessa medel? Ett exempel är att man inom medicinsk forskning har tagit fram en röstprotes för dem som har opererat bort struphuvudet på grund av cancer. Denna röstprotes har en basröst. För att man skall få fram en som har en ljusare röst - vi kvinnor har ljusare röster - använder man de reserverade forskningsmedlen för kvinnoforskning. Dvs., vi får använda oss av specialdestinerade procentdelar av medlen för att utveckla och täcka behovet hos 50 % av befolkningen. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från jämställdhetsministern om detta. Jag har ytterligare ett exempel som skett i Sverige nu i mitten av 90-talet. För några år sedan, inte många, startades ett av de största forskningsprojekt som genomförts i Sverige på barndiabetiker för att utveckla och forska i behandlingsmetoder. Referensgruppen består uteslutande av pojkar, trots att flickor får barndiabetes i samma utsträckning som pojkar. Varför då denna enkönade grupp? Jo, alla tidigare forskningsprojekt hade bara avsett pojkar. Skall vi kunna göra jämförelser bakåt måste även detta behandla pojkar. Så konserveras forskningen. Detta så sent som i mitten av 90-talet. Föräldrar till flickor får i stället för forskning och utvecklade behandlingsmetoder höra att de skall övervaka sina döttrar i tonåren då hormonerna förändras starkt. Det är ett andra rangens könstänkande, finansierat av statliga medel. Vad säger jämställdhetsministern om detta? Herr talman! Jag vill slutligen lyfta fram kvinnokonferensen i Beijing, där Sverige fick jämställdhetspris och undertecknade en handlingsplan om att det är regeringens ansvar att genomdriva detta i respektive land. Vi har motionerat i två motioner om att regeringen har ett ansvar för att utveckla en strategi för att se till att detta blir verkligt. I skrivelsen och i utskottet behandlar man frågan så, att det inte är någon skyldighet. Men faktum kvarstår:. Det är ett ansvar för regeringen. Vår bedömning är att det krävs en strategi. Handlingsplanen är mycket omfattande. Skall den genomföras, och är man seriös när det gäller att följa upp Beijingplanen, bör det tas fram en handlingsplan. Herr talman! Jämställdhetspolitik är egentligen alldeles för allvarligt för att söka konfrontation kring. I stället är detta ett område där alla demokratiskt sinnade krafter borde kunna enas för att aktivt kunna motverka en könsdiskriminering inom politikens alla områden. Jag menar att anledningen till att en majoritet av utskottet avvisat Vänsterpartiets 32 hemställanspunkter är att man blundat med minst ett öga. Utskottets majoritet har varit lika könsblind som stora delar av den svenska lagen och regelverket. Jag står naturligtvis bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 8, 10, 17 och 44.

Herr talman! Regeringens jämställdhetsstrategi i skrivelsen bygger på fem punkter. Förhållandet för kvinnor respektive män måste synliggöras på alla områden. Regeringen har utfärdat ett direktiv om att alla utredningar skall redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser av reformförslagen. Det är bra. Men detta innebär långt ifrån att beslut inom t.ex. socialpolitiken inte drabbar kvinnor mer än män. Det är fortfarande finanspolitiken som avgör. Under de senaste årens ekonomiska kris har det varit lätt att hänvisa till att budgetsaneringen varit överordnad allt annat. I bästa fall har man kanske känt till att besluten fått oönskade effekter för jämställdheten men ändå sett sig tvungen att genomföra dem. Men jag frågar mig varför finanspolitiken, eller kanske förhållandet mellan finanspolitiken och socialpolitiken, varken redovisas eller analyseras ur ett könsperspektiv när regeringen beskriver sin långsiktiga strategi. I detta sammanhang ekar talet tomt om hur den jämna könsfördelningen i regeringen väcker internationell uppmärksamhet. Så länge regeringen inte förmår analysera begreppet ekonomisk realitet ur könsperspektiv kommer ingen egentlig förändring att kunna ske. Detta är en grundbultsfråga, och samma mekanismer gör sig gällande här som i miljöfrågan. Det finns en insikt om att misshållanden existerar och om att vi har allt att vinna på en förändring, men den insikten tillåts inte i grunden påverka den ekonomiska politiken. I punkt två står det i skrivelsen att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett kunskapsområde. Inom många myndigheter, företag och organisationer saknas tillräckliga kunskaper hos ledningen och andra i ansvarig ställning för att pröva verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Visst behövs det kunskap, men det handlar inte bara om att genom kunskapsuppbyggnad långsiktigt skapa attitydförändringar. Det handlar lika mycket om att stärka kvinnors rätt. Detta arbete måste ske samtidigt, och då räcker det inte att ge mer pengar till JämO för att öka JämO:s möjligheter att driva frågor om könsdiskriminering. Det är att frånsäga sig ansvaret. Man säger att återkommande ändringar av lagstiftningen måste vägas mot behovet av att reglerna får verka och bli kända hos de aktörer som skall följa och tillämpa dem. Detta synsätt verkar bygga på tron att rättsväsendet är könsneutralt. Det är det inte, vilket också erkänns på annat håll i skrivelsen där man resonerar kring vikten av en jämnare könsfördelning bland domstolarnas ledamöter. Jämställdhetsarbetet får inte reduceras till enbart ett pedagogiskt upplysningsarbete. Då underskattas styrkan i de strukturer som bär upp diskrimineringen av kvinnor. I punkt tre sägs att nya arbetssätt och metoder behöver utvecklas för att man skall kunna införliva jämställdhetsfrågor i det dagliga och administrativa arbetet. Här tycker jag att de utredningar och projekt som genomförts eller skall genomföras är mycket lovvärda. Frågan är bara hur dessa skall kunna fås att bli mainstream, när de medel som anslås är mindre än en promille av AMS budget, vilket också Ingrid Burman påpekade förut. I punkt fyra står att systematisk uppföljning av arbetet med att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla politikområden behövs för att man skall kunna samla erfarenheter och kunna bedöma behovet av utvecklingsinsatser. Detta är också lovvärt. Vänsterpartiet har ett bra förslag om att man skall införa könsräkenskaper, ungefär som när man nu inför miljöräkenskaper. I punkt fem står att det för att man skall kunna motverka den ojämna fördelningen av makt och resurser mellan kvinnor och män alltjämt bör avsättas resurser för särskilda jämställdhetsåtgärder på prioriterade områden. Här bör satsningar mot arbetslösheten bland invandrarkvinnor ges hög prioritet. Att vara kvinna och invandrare innebär i dagens samhälle att man befinner sig i absolut underläge. Att synliggöra etnicitet i jämställdhetsrelaterad statistik är en av de viktigaste uppgifterna framöver för statliga utredningar och kommittéer. Herr talman! När vi i dag behandlar regeringens skrivelse om jämställdhetsarbetet vill jag knyta an till Miljöpartiets motion, där vi lyfter fram behovet av ökade medel till den offentliga sektorn. Det är nödvändigt att tillföra medel för att undvika att kvinnoarbetslösheten ökar. Inom vården och omsorgen går personalen på knäna. Här finns kvinnodominerande yrken. Kvinnor varslas, och det är nu under 1997, när regeringens besparingar skall genomföras, som neddragningarna inom den offentliga sektorn kommer att visa sig och få fullt genomslag. Kvinnors totala sysselsättning på arbetsmarknaden har sjunkit. Härmed har också antalet deltidsanställda ökat, trots vad regeringen säger i skrivelsen. Arbeten med osäkra löneförhållanden är överrepresenterade bland kvinnor. 70 % av LO-kollektivets kvinnor är visstidsanställda. Det kan också handla om tillfälliga arbeten, där arbetskraft inkallas endast vid behov och jobbet kanske bara varar några timmar. Det visar sig att det inte med automatik är så att tillfälligt arbete leder till fast tjänst. LO och JämO har tidigare påpekat att den nya arbetsrätten slår hårt mot jämställdheten. Arbetslösheten slår hårdast mot de lågutbildade. Detta gäller både män och kvinnor, men kvinnor drabbas mer och hårdare. För äldre kvinnor blir arbetslösheten permanent. Regeringen skall ju genomföra en vuxenutbildningssatsning, och stor hänsyn bör då tas till kvinnornas situation på arbetsmarknaden när pengarna fördelas. Arbetsmarknaden för kvinnor är ju ett viktigt led i jämställdhetsarbetet, och kvinnor får inte bli ifrånsprungna och missgynnade. Herr talman! Miljöpartiet vill att regeringen i ökad utsträckning studerar vårt lands arbetsmarknad ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknaden är segregerad, med mans och kvinnodominerade yrken. Det betyder att satsningar på bl.a. vägar gör att kvinnor missgynnas vad gäller skapandet av helt nya arbetstillfällen. Vi vet att byggandet av tio mil ny motorväg motsvaras av ca 30 000 arbetstillfällen inom vården. Miljöpartiet anser att det är viktigare att gynna den offentliga sektorn för att undvika en hög kvinnoarbetslöshet. Den offentliga sektorn är också viktig för att vår infrastruktur skall fungera. Det är viktigare för föräldrar att barnomsorg och skola är välfungerande än att de kan komma några minuter fortare till jobbet på en nybyggd motorväg. Ett effektivt medel för att kunna överföra ytterligare medel till den offentliga sektorn är en generell skatteväxling, som skulle gynna kvinnor inom främst vård och omsorg och kunna tillföra kommunerna ca Herr talman! Vi i Miljöpartiet har länge framfört kravet på en förkortning av arbetstiden. Detta är nu den mest angelägna reformen för att man skall kunna komma till rätta med arbetslösheten. Det är en viktig jämställdhetsfråga, och på den här punkten tror jag att jag får med mig jämställdhetsminister Ulrica Messing, som efter vad jag förstått har framhållit att en arbetstidsförkortning är viktig just ur ett jämställdhetsperspektiv. En kortare arbetsvecka ger ökade möjligheter för både kvinnor och män att nå balans i livet mellan arbete, fritid och familjeliv. Eftersom män i realiteten arbetar heltid och kvinnor till stor del arbetar deltid, innebär en arbetstidsförkortning ett effektivt sätt att omfördela arbete från män till kvinnor. 1990, och de flesta av dessa är kvinnor med arbete inom vård och omsorg. Herr talman! I dagens Sverige finns människor som slagits ut eller aldrig fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar då om en ekonomisk otrygghet och en känsla av utanförskap, att inte klara kraven och inte kunna göra rätt för sig. Nej, låt oss dela på jobben i stället för på pengarna! Som det nu är får de som har jobb arbeta allt hårdare och betala alltmer för dem som inte har arbete. Hårt stressande arbete medför att tiden inte räcker till för jobb, familj och sociala förpliktelser. Människor mår dåligt för att de inte kan eller får lov att arbeta, och de som har jobb slits ut för att de har för mycket att göra, känner sig otillräckliga och stressade. En mycket bättre fördelningspolitik vore att dela på jobben i stället för på pengarna. Om vi tittar på våra grannländer och länderna i EU ser vi att arbetstiden där redan har sänkts. Det är otvetydigt så att det blir fler arbetstillfällen för fler människor om man delar på jobben. Men visst får vi nu gehör för förslag. Kravet på arbetstidsförkortning sprids alltmer. Detta känns bra för mig som miljöpartist. Kortare arbetstid diskuteras nu i var fjärde kommun i landet, och ofta är det motioner från Miljöpartiet som ligger bakom att man gör det. Miljöpartiet har i sina tidigare motioner talat om kortare arbetstid enligt Växjömodellen. Nu står den modell för ett femtiotal andra kommuner som funderar på att växla löneökningar mot mer fritid. Ytterligare 30 kommuner försöker med andra varianter av arbetstidsförkortning. Argumenten i kommunerna är fler jobb, ökad sysselsättning för deltidsanställda, bättre arbetsmiljö, ökad jämställdhet och en ökad livskvalitet. i huvudsak för de kvinnor som arbetar i kommunerna. I Finland förkortar ett tjugotal kommuner arbetstiden för människor med arbete inom vård, hemtjänst och barnomsorg. I Kemi har man beräknat att mer än dubbelt så många jobb har genererats. I Miljöpartiets motion anser vi också att en utredning som tar fram möjligheterna till arbetsvärdering bör genomföras. Det finns kommuner i vårt land som är föregångare. Det finns förebilder som regeringen med framgång skulle kunna studera ordentligt för att få inspiration till att förnya politiken. En sådan kommun är Växjö. I Växjö kommun har man tröttnat på att vänta på ett nationellt användbart instrument för arbetsvärdering. I stället har man beslutat att på egen hand utarbeta ett sådant instrument, så att man därefter skall kunna genomföra en ordentlig, heltäckande arbetsvärdering inom kommunen. Miljöpartiet skulle önska att en genomtänkt arbetsvärderingsstrategi togs fram av regeringen. En sådan skulle komma väl till pass vid framtida lokala löneförhandlingar inom den offentliga sektorn. Herr talman! Jag står givetvis bakom Miljöpartiets alla reservationer, men jag vill yrka bifall till reservationerna 11, 18, 21, 36 och 38.

Herr talman! I politiska program bör man alltid kunna följa en röd tråd. Jag hoppas att det alltid skall vara uppenbart att det vi kristdemokrater vill se som den röda tråden i vår politik är den människosyn som vår ideologi utgår från. Den betonar det absoluta människovärdet, det unika människovärdet och att alla människor har samma värde. Detta blir också grunden för vår syn på jämställdhet. Kvinnan och mannen har ett absolut och lika värde och lika status. Drar man ut konsekvensen av det här på samhällssynen, synen på hur man bygger ett stabilt samhälle, leder det till en strävan efter allas delaktighet och medverkan på lika villkor. Egentligen tror jag att det i vårt land råder ganska stor samstämmighet om detta i teorin. Men hur ser det då ut i praktiken? Jag tror att man väldigt kort kan uttrycka var vi står när det gäller jämställdheten genom att säga att vi har uppnått stor formell jämställdhet, men inte reell jämställdhet i samma utsträckning. Vi har ingen brist på välformulerade deklarationer, ambitioner och målsättningar. Men trovärdigheten för alla de här vackra orden kräver att det politiska arbetet med kraft inriktas på att skapa reell jämställdhet. Jag tror att det i detta avseende inte finns något parti som inte har anledning att ägna sig litet grand åt självkritik. För att vi skall kunna uppnå reell jämställdhet - det tror jag också egentligen att vi är överens om - måste alla förslag och beslut analyseras ur jämställdhetperspektiv. Det gäller alla politikområden. Vi måste som grund för våra beslut veta vilka konsekvenser de får för kvinnorna och vilka konsekvenser de får för männen. Naturligtvis är det på vissa områden något viktigare än på andra. Som speciellt viktiga områden vill jag framhålla utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, näringspolitiken, socialpolitiken och den ekonomisk politiken. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1994, utlovade man att en sådan här granskning skulle ske i alla förslag. Löftet kom ju också från en regering som för första gången i Sveriges historia, och också i världshistorien antar jag, bestod av hälften män och hälften kvinnor. Den var alltså numerärt jämställd. Vi kan med facit i hand konstatera att löftet inte har infriats. Här kommer jag att koncentrera min kritik i dag. Eftersom löftet inte har infriats, anser jag att riksdagen verkligen borde framhålla vikten av jämställdhetspolitiska analyser och beställa av regeringen att sådana analyser skall följa med varje proposition. Jag är förvånad över utskottsmajoritetens syn på detta. Majoritetstexten talar om det ansvar som ligger på ledningen för varje departement. Den talar också om jämställdhetsenhetens roll, den roll som jämställdhetsenheten skall ha i det här arbetet. Där har jag naturligtvis inga invändningar. Precis så borde det vara. Men sedan drar utskottsmajoriteten slutsatsen att man på grund av detta bör kunna förutsätta att jämställdhetsaspekten har beaktats i de propositioner som presenteras för riksdagen. Varför bör man förutsätta detta? Det sägs inte. Det är tydligen bara för att regeringen har sagt att ansvaret skall ligga på departementsledningarna och för att det finns en jämställdhetsenhet. Men vad är det man skall titta på? Jo, det är naturligtvis resultat. Man skall titta på vad som kommer ut av det som regeringen har sagt sig vilja göra. Vi har inte sett några resultat. Vi kan naturligtvis inte dra slutsatsen att det här fungerar bara för att regeringen har uttryckt en god vilja. Det kan vi självklart inte. Jag finner alltså att utskottsmajoriteten här har uttryckt sig på ett otroligt underdånigt sätt. Det finns en fyrpartireservation, reservation 38, och det gläder mig att Margareta Andersson från Centerpartiet nu också yrkar bifall till denna. Nu har vi bara Moderata samlingspartiet kvar, så får vi igenom det här kravet. Jag hoppas att det skall kunna bli verklighet. Det duger inte att, som utskottsmajoriteten gör, säga att man precis som motionärerna tycker att det skulle vara av stor värde att en konsekvensanalys av hur förslag påverkar kvinnor och män presenteras i propositionerna och att man förutsätter att ett sådant arbete pågår. Vad då "sådant arbete pågår"? Presenteras konsekvensanalyserna eller ej? Det är ju lätt att konstatera när man tar del av propositionerna. Det brister alltså väldigt i logiken här. Det som står i den ena meningen följer inte logiskt på det som har stått i den föregående. Ett sådant här arbete kan väl inte pågå utan att det märks? Finns det någon anledning att regeringen inte skulle presentera de analyser som man har gjort om man verkligen har gjort dem? Inte om man har låtit dem påverka förslagen. Men om man har gjort analyser och funnit att något inte är bra ur jämställdhetssynpunkt, då vill man naturligtvis dölja det. Enda skälet att man inte skulle presentera analyserna, om man har gjort dem, är att resultatet av dem inte blivit det man ville. Om det blivit positiva resultat, om det visat sig i de olika analyserna att det här är bra ur jämställdhetssynpunkt, varför skulle man då inte berätta det i propositionerna? Varför skulle man dra på sig fullständigt onödig kritik? Man har gjort det, men man har inte talat om det. Man har inte visat det. Jag hoppas att debatten här i dag skall klargöra, jag hoppas att Martin Nilsson, eller åtminstone statsrådet Messing, skall klargöra om analyserna har gjorts. Om de har gjorts, varför har de inte presenterats i propositionerna? Jag kommer att inrikta mig helt på att få fram sanningen när det gäller konsekvensanalyserna. Varför är detta så otroligt viktigt? Jo, därför att om vi inte jobbar på det sätt som vi har sagt att vi vill jobba på når vi inte de resultat som vi vill uppnå. Då blir det litet åtgärder hit och dit, och det blir inte en mainstreaming, man får inte in allt i huvudfåran som vi har sagt att vi vill. Därför kan jag inte på något sätt backa i fråga om detta. Jag hoppas att en majoritet av riksdagen bifaller reservation 38 i dag. Jag yrkar alltså bifall till reservation 38. Jag har inte mycket tid kvar, men jag vill även yrka bifall till reservation 19, där vi kristdemokrater har ett yrkande som innebär att vi vill komma till rätta med den segregerade arbetsmarknaden. Mycket skulle naturligtvis kunna sägas om detta. Tiden medger emellertid inte att jag gör det. Som jag ser det är detta något av det allra viktigaste som vi kan ägna oss åt när det gäller jämställdhetspolitiken. Många av de brister som finns i dag beror på att vi har en så segregerad arbetsmarknad i vårt land. Jag vill också mycket kortfattat uttrycka vår kritik mot regeringens utnämningspolitik. Vi framför en nyanserad kritik. Vi påvisar de förbättringar som har skett men framför stark kritik när det gäller regeringens sätt att utnämna högre chefer, generaldirektörer och landshövdingar. Jag skulle tro att om regeringen skall uppnå sitt mål att under mandatperioden som helhet utse minst hälften med nya kvinnor får man nog ta hela den tid som är kvar till att utse bara kvinnor, vilket är en olycklig situation att hamna i. Det har alltså varit dåligt när det gäller utnämningspolitiken. Och regeringen förtjänar kritik på den punkten.

Herr talman! Jämställdhet handlar om, som många andra har sagt, att ge alla människor i samhället grundläggande rättigheter, att ge alla ett lika värde, lika möjligheter och lika ansvar. Men jämställdhet handlar lika mycket om att ett samhälle skall ta till vara de resurser och den kompetens som ryms i samhället. De samhällen som misslyckas, och där människor på olika sätt förvägras dessa grundläggande rättigheter, är samhällen som brister i civilisation och som accepterar olika former av förtryck och diskriminering. Under lång tid var detta förtryck synliggjort främst i samhället när det gäller klass. Under de senaste årtiondena har förtrycket baserat på kön alltmer uppmärksammats, synliggjorts och blivit föremål för politiska åtgärder. Diskrimineringen har främst tagit sig uttryck i, som många har beskrivit här, att kvinnor haft mindre politisk och ekonomisk makt. Som en följd av detta har fördelningen av samhällets produktion ofta styrts till nackdel för kvinnor. Denna negativa särbehandling är inte bruten. Ännu diskrimineras kvinnor i samhället genom att få lägre löner, genom att inte få sin del av den politiska och ekonomiska makten och genom att bli utsatta för ett manligt våld. Herr talman! Politiken måste sträva efter ett samhälle där fler får chansen att utvecklas. Målet för jämställdhetspolitiken måste därför vara att bryta de barriärer och hinder som fortfarande möjliggör förtryck och diskriminering av kvinnor. Jämställdhetspolitiken har ändå på många områden och i stort lyckats. Framstegen är stora och större än vad många hade kunnat ana eller vågat hoppas på. Kvinnors oberoende har stärkts genom deras inträde på arbetsmarknaden. Män har kommit att ta en allt större del i jämställdhetsarbetet och ansvar t.ex. för arbetet i hemmen. I politiken har kvinnors inflytande ökat kraftigt. Den svenska riksdagen är ett unikt parlament vad gäller jämn könsfördelning. Den svenska regeringen, statliga myndigheter och ämbetsverk är på många områden internationella föregångare när det gäller kvinnlig representation. För bra några veckor sedan redovisade regeringen här i kammaren utvecklingen när det gäller könsfördelningen i statliga styrelser. I centrala styrelser är kvinnorepresentationen nu 43 %. Målsättningen om 50 % män och 50 % kvinnor i statliga styrelser fordrar en rejäl fortsatt politisk kraftsamling. Inte minst erfarenheterna från regionala styrelser visar på detta. Spelar då en jämnare könsfördelning någon roll, eller är det som Folkpartiet både i sin motion och i debatten här uttrycker det, nämligen att regeringen har valt att lägga en överdriven vikt vid kvinnorepresentation? Jag tror inte det. Jag tror att en jämnare könsfördelning är själva grunden för ett jämställt samhälle. Utan kvinnor och män vid makten blir samhället och beslutsfattandet mindre representativt och mindre benäget att bekämpa de orättvisor och det förtryck som finns baserat på kön. Vi socialdemokrater skäms inte för att andra partier tycker att vi lägger överdriven vikt vid denna maktfråga. Tvärtom. Vi kommer inte att nedvärdera betydelsen av kvinnorepresentation. Vi tror på olika metoder, däribland inkluderande kvotering och positiv särbehandling. Den första linjen i form av information och kunskapsspridning har visat sig otillräcklig. Det behövs emellanåt sådana åtgärder för att bryta de manliga maktstrukturer som finns i samhället. Ett av vårt samhälles största myter är att den sneda maktfördelningen skulle bero på kompetens. Det är angeläget att veta att kompetensen som begrepp inte är könsneutral eller något vetenskapligt. I själva verket är bedömningen av kompetens alltid färgat av bedömarens värderingar. Om värderingarna rörande begreppet kompetens är präglade och färgade av århundraden av manligt styre blir det naturliga att använda sig av kvotering och positiv särbehandling som en metod. Det är sorgligt att se att det finns partier som ser dessa maktstrukturer men som inte är beredda att använda sig av metoder för att göra samhället mer jämställt, särskilt som det finns så mycket kvar att göra på området. Det finns så många manliga, och i vissa fall också kvinnliga, bastioner att bryta - ett näringsliv där de privata bolagsstyrelserna till 97 % består av män, en akademisk värld där professorerna till 93 % är män, men också en barnomsorg där alltför få män jobbar, och där alltför många kvinnor finns. Christel Anderberg har fel i fråga om detta. Om hon läser skrivelsen ser hon att det finns ett flertal projekt också för att bryta den könssegregationen på arbetsmarknaden. För den socialdemokratiska regeringen är den positiva särbehandlingen en fortsatt viktig metod, och det är därför som vi driver frågan med stor prioritet i förhandlingarna med Europeiska unionen. Herr talman! Det finns ändå en bred uppslutning kring den svenska jämställdhetspolitiken. Behandlingen av regeringens skrivelse och motionerna visar att det finns en stor samstämmighet vad gäller riktningen och målsättningen för jämställdheten. Med undantag för Moderaterna visar alla partier på olika punkter upp krav på åtgärder som är mer långtgående och som kräver snabbare resultat. Man kan på många sätt känna sympati för önskan om snabbare resultat och direkta politiska insatser var än diskrimineringen uppstår. Samtidigt finns det en risk i detta betraktelsesätt. Detta politikerområde präglas i dag av en vilja att jämställdheten mellan kvinnor och män skall genomsyra alla politikerområden. Att tänka jämställdhet skall vara lika naturligt som att tänka ekonomi eller miljö eller regionalpolitik. För att lyckas med denna mainstreaming redovisar regeringen ett antal insatser i riksdagsskrivelsen. Tjänstemän i utredningar, regeringskansli och på regional nivå har fått utbildning i jämställdhetsarbete. Statistik och faktamaterial skall i olika utredningar vara könsuppdelade. Skrivelsen redovisar vidare inom flera politikerområden på konkreta åtgärder för ökad jämställdhet. Inom försvaret, utbildningsområdet, det sociala och närings och regionalpolitiken drivs nu jämställdhetsfrågorna aktivt av respektive minister och av respektive myndighet. Alltfler engageras i jämställdheten som ett viktigt samhällsmål. Inom dessa områden visar också skrivelsen på tydliga framsteg. Att i det läget föreskriva statliga myndigheter och företag exakt hur jämställdhetsarbetet skall bedrivas vore olyckligt. Utskottet avvisar därför i nuläget krav på detaljreglering för exempelvis styrda anslag. Regeringen har naturligtvis - det följer av arbetet med mainstreaming - ett ansvar för att följa upp jämställdheten och de uppsatta jämställdhetsmålen, som ju är en viktig metod att konsekvent tillämpa mainstreaming. Regeringen beskriver i skrivelsen flera av de åtgärder som kommer vad gäller jämställdhetspolitiken. Det handlar om en översyn av jämställdhetslagens regler om sexuella trakasserier och de regler som finns om skadestånd. Det handlar om att frågan om grupptalan bereds i regeringskansliet. Det handlar om en utvärdering och uppföljning av det s.k. LÖV projektet för arbetsvärdering. Det handlar om att avvakta och se mer av den rättstillämpning i fråga om den lönediskrimineringslag som inte alls har funnits i 20-30 år, Ingrid Burman! Vi vill där se fler fall. Vi har också sett till att JämO fått mer resurser för att snabbare kunna få fram fall. Det kommer också slutsatser om vad som behöver göras beträffande lagen. Utskottet avstyrker därför motionskrav inom detta område som bygger på temat mer och snabbare; detta faktiskt i avvaktan på att vi får fram väl underbyggda förslag från regeringen. När det gäller sammansättningen i Arbetsdomstolen har regeringen gjort förnyade ansträngningar för att få en jämn könsfördelning. Vad gäller de ledamöter som regeringen själv utser råder det redan en jämn könsfördelning. Nu gäller det främst att med Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen föra diskussionen vidare om en bättre könssammansättning. Utskottet tycker att det är viktigt med en jämn sammansättning i alla frågor i Arbetsdomstolen, alltså inte bara utpräglade jämställdhetsfrågor. Vidare avser regeringen att under hösten komma med en bred proposition om frågor som rör våld mot kvinnor. Herr talman! Det råder bred enighet om jämställdhetspolitikens inriktning. Det har ju framgått av debatten här, dock med ett undantag: Moderata samlingspartiet. På punkt efter punkt avfärdar man politiken som arbetsmetod. Det är attitydförändringar hos marknaden och i den lilla världen som skall formulera jämställdhetspolitiken. Således väljer man vad gäller frågan om representation att motsätta sig alla former av positiv särbehandling, kvotering och politiska åtgärder. Det är begreppet kompetens som förväntas styra. Att man därmed, genom att acceptera den sneda maktfördelningen, säger att kompetensen i dagens samhälle är ojämnt fördelad därför att kvinnor generellt sett är mindre kompetenta att sitta i bolagsstyrelser och inneha professurer tycks bekymra mindre - dvs. att det vi ser skulle vara en reell bild och reell beskrivning av kompetensfördelningen i samhället och att kvinnor därigenom skulle vara mindre kompetenta. Sanningen är att det nuvarande urvalssystemet missgynnar kompetensen. Man tar inte till vara den kompetens som kvinnor utgör i samhället. Jag tror på politikens möjligheter. Det gör jag när jag ser hur utfallet varit, när jag ser att utfallet är bättre när det gäller kvinnorepresentation i statliga styrelser och inom den offentliga sektorn jämfört med hur det är inom den privata sektorn. Jag tror att det behövs mycket av attitydförändringar, men också mycket av politiska insatser. Situationen är inte bättre hos Moderaterna. Att man vill så litet inom jämställdhetspolitiken beror dels på ideologin - den kända oviljan att på något sätt kritisera utfallet på en marknad - dels på bristen på kvinnor inom Moderata samlingspartiet. Den är väl manifesterad här i riksdagen. Det finns dock självinsikt också inom Moderata samlingspartiet. Ordföranden för det moderata kvinnoförbundet, Gullan Lindblad, hävdade i Dagens Nyheter den 28 februari att hon är långt ifrån nöjd med jämställdheten i partiet och att hon - hör och häpna! - kan tänka sig kvotering som en metod för ökad jämställdhet. Jag skulle vilja fråga Christel Anderberg om Gullan Lindblad har fel. Är beskrivningen icke korrekt? Det är klart att den moderata jämställdhetspolitiken blir därefter. Det är därför som man - det är också just en man som är normen hos Moderaterna - prioriterat att med hjälp av offentligt stöd, det s.k. vårdnadsbidraget, ge valfrihet när det gäller att organisera arbetet så att män slipper ta sin del av ansvaret för hemarbete. Det är därför som man prioriterar denna valfrihet före kvinnors möjligheter till yrkesarbete och därmed till oberoende från statliga bidrag som vårdnadsbidrag och till oberoende från sina män. Vi vill se ett samhälle där även kvinnor kan leva på sin lön, men på område efter område ställer Moderaterna sig vid sidan om. Passivitet präglar politiken. Debatten här har gett exempel på det. Man kan ge oändligt många exempel. Ett exempel är att medan alla partier här diskuterar hur man kan komma till rätta med lönediskrimineringen förnekar Moderaterna att en sådan över huvud taget existerar. Man hänvisar till en rapport från ett partsintresse på arbetsmarknaden som har som ett av sina främsta mål att verka för ökad lönespridning i samhället. Det är inte speciellt radikalt. Herr talman! Svensk jämställdhet präglas av framsteg, men inte av sig själv och inte utan insatser. Visst finns det problem på vägen. Det tidiga 90-talet präglades av en försvagad offentlig ekonomi. Då minskades möjligheterna att utjämna med hjälp av den offentliga sektorn. Nu, med en sanerad offentlig ekonomi, finns det större möjligheter till offensiva politiska insatser för jämställdheten. Svensk jämställdhetspolitik präglas av att fler engageras i kampen för ett jämställt samhälle. Regeringens skrivelse visar att mainstreaming fått ett allt större genomslag. Svensk jämställdhetspolitik präglas av aktivitet. Regeringen återkommer till hösten, för att nu ge ett exempel, med ytterligare åtgärder mot våld mot kvinnor. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill att Martin Nilsson ärligt och sant svarar på frågan om konsekvensanalyser har genomförts som visar hur förslagen påverkar kvinnor och män. Av någon outgrundlig anledning har man inte presenterat detta i propositionerna.
Herr talman! Huruvida det gjorts konsekvensanalyser av regeringsförslag är en fråga som skall ställas till regeringen, inte till utskottet. Jag tror att man, som utskottet skriver, på olika departement har kommit olika långt när det gäller förmågan att ta fram konsekvensanalyser. Det finns ju områden där man i propositionen har diskuterat och studerat jämställdhetsanalyser. Inte minst förslaget om arbetsrätten förra året har beskrivits oerhört utförligt i ett jämställdhetsperspektiv. Det är säkert så som Rose-Marie Frebran tidigare försökte antyda, nämligen att man har kommit olika långt. I vissa fall har jämställdhetsanalyser gjorts och då har de också presenterats. Men den automatiska kopplingen här - om det inte finns jämställdhetsanalyser i varje proposition skulle gjorda jämställdhetsanalyser visa på ett negativt utfall - tycker jag är en något konstig slutsats. Jag vet inte vilka konsekvenserna skulle bli när det gäller den gamla fyrpartiregeringens propositioner, men det kan Rose-Marie Frebran kanske redovisa. Fanns det jämställdhetsanalyser i alla de propositionerna? Om inte undrar jag om det var så därför att jämställdhetskonsekvenserna var så negativa. Jag tror inte det. Jag tror, som sagt, att man har kommit olika långt. Vi bedriver ett aktivt arbete och utskottet ställer krav på regeringen. Sådana här konsekvensanalyser skall genomföras.
Herr talman! Jag konstaterar att Martin Nilsson backar litet. Han "tror" att det är som utskottet skriver. Men Martin Nilsson står ju bakom utskottets skrivning i dess helhet och yrkar, såvitt jag förstår, avslag på reservation 38. Martin Nilsson säger att min fråga inte skall ställas till utskottet utan att den skall ställas till regeringen. Men det är ju utskottet som skriver och talar om hur det är. I stället säger Martin Nilsson att man i vissa fall antagligen har gjort konsekvensanalyser och att de då har presenterats. Det innebär att slutsatsen måste bli att alla gånger man inte har presenterat någonting har man inte gjort sådana. Vad är då problemet när det gäller trovärdighet? Jo, den här regeringen har utlovat att man skulle granska alla förslag ur jämställdhetspolitisk synvinkel. Jag kan beklaga att fyrpartiregeringen inte gick ut med ett sådant löfte. Men er regering har lovat detta. Trovärdigheten kräver att man också redovisar hur man gjort, står för det och lever upp till sitt löfte.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att tycka att den diskussion som Rose-Marie Frebran för är en pseudodiskussion. Det är en uppenbar intention från såväl utskottsmajoritetens som regeringens sida att göra jämställdhetsanalyser. Det verkar vi för. Utskottet förutsätter att så också görs. Vi kan inte lova att det i alla fall har gjorts. Det beror på den parlamentariska åtskillnaden mellan utskott och regering, vilket gör att utskott inte i alla delar har insikt i vad regeringen gör. Men hos regeringen finns en tydlig intention, och det är viktigt att komma ihåg. Precis som Rose-Marie Frebran sade har denna regering en intention och en ambition att nå upp till sitt löfte. I den gamla fyrpartiregeringen fanns inte den ambitionen och intentionen. Vi är på väg. Anklaga inte dem som är på rätt väg utan se till att stödja dem i stället, Rose-Marie Frebran!
Herr talman! Jag måste börja med lönediskriminering. Det är riktigt, Martin Nilsson, att lagen inte funnits så länge men väl lönediskrimineringen - dessvärre. Vad som hände under många år var att lönegapen minskade, men under de senaste åren har de vidgats på många områden. Martin Nilsson säger från talarstolen att det hela kommer att ses över. Det stämmer vad gäller grupptalan och sexuella trakasserier. Vad jag dessutom hör Martin Nilsson säga är att detta skulle inkludera lagen i dess helhet. Är det sant blir jag ytterst glad. I betänkandet säger man: Lönediskriminering: Min fråga från talarstolen är i varje fall för mig ytterst motiverad: Hur länge skall vi vänta? I utskottsbetänkandet sägs nej, avstyrks. Lönediskrimineringsfrågan är fortfarande på tapeten. Frågan om hur länge vi skall avvakta är också fortfarande adekvat. Martin Nilsson säger vidare att kvinnors oberoende har stärkts. Ja, över ett långt tidsperspektiv har det stärkts, men under de senaste åren har vi råkat ut för en backlash. Det gäller både tillgången till lönearbete och tillgången till olika ekonomiska stödformer, som har krympts och som kvinnor har varit mer beroende av än män. Över en lång period har oberoendet stärkts, men i det korta perspektivet har det försvagats. Jag tycker att det är tråkigt om inte Martin Nilsson delar den insikten.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag vänder ryggen åt Ingrid Burman. Det är litet oartigt men sådan är konstruktionen i den här kammaren. Visst har kvinnors oberoende och kvinnosituationen försämrats de senaste åren. Jag skall inte förneka det på något sätt. Men faktum är att det har mäns oberoende också gjort beroende på att vi haft en ökande arbetslöshet under de första åren på 90-talet. Den ökade arbetslösheten skapar förstås ett ökat behov av offentliga stödfunktioner. Det är ingenting att tycka speciellt bra om i vare sig det ena eller det andra fallet, men under en längre tid har oberoendet faktiskt ökat därför att kvinnors sysselsättning har ökat. Det är viktigt att säga att ett jobb är en grundläggande förutsättning för att vara oberoende. Där tror jag att vi och vänstern har en samsyn, men det präglar uppenbarligen inte alla andra partier i denna kammare. Då kommer jag in på frågan om hela lagen skall ses över. Jag hoppas att jag inte uttryckte mig så, jag tror inte att jag gjorde det. Vad regeringen och utskottsmajoriteten tydligt säger är att vi vill se en fortsatt tillämpning av en lag som varit i kraft i ett par år. Vi vill se fler exempel på vad lönediskrimineringen kan innebära, hur långt den nuvarande lagstiftningen räcker och gäller. Det är också därför vi har gett JämO mer resurser för att kunna driva de här frågorna. Jag tycker att Ingrid Burman har ett något felaktigt synsätt. Ingrid Burman sade tidigare att vi inte lämnat några konkreta förslag för att komma till rätta med kvinnors deltidsfällor, vikariatssituationen i offentlig sektor osv. Det är fel, det är just i de här områdena det fanns konkreta förslag om arbetsrätten, där vänstern allmänt sett ställer sig vid sidan om och inte vill medverka. Det är en felaktig verklighetsbeskrivning Ingrid
Herr talman! Det är just verklighetsbeskrivningen som är problemet i dialogen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet - målet har vi gemensamt. Jag vill åter understryka det. Uppfattade jag rätt från början beträffande lagstiftningen kring lönediskrimineringen, att Sveriges kvinnor får fortsätta att vänta och se, frågan utreds? Jag tycker att det är tråkigt om det är så. När det gäller tillgång till arbete och att vara ekonomiskt oberoende är det sant att det i dag är en backlash för alla i samhället. Men vad vi vet är att det är kvinnor som i dag pressas ned under fattigdomsstrecket i större utsträckning än män. Vi vet att kvinnor i större utsträckning än män har varit beroende av de bidragssystem som vi har haft. Här handlar det om allt ifrån bostadsbidrag till andra former av stöd. Detta är alltså inte ett ideologiskt tyckande, utan detta har faktiskt redovisats. Backlashen är större för Sveriges kvinnor än för Sveriges män. Vad vi också vet är att kvinnors arbetslöshet stiger, att den inte ens synliggörs i fråga om deltidsarbetslösa, samtidigt som de nya arbtstillfällena ofta går till männen. Där ser vi också en tydlig skillnad, en könssegregering. Det är alltså en backlash. Jag skulle gärna vilja att Martin Nilsson kommenterade det vidare. Jag tror ändå att det är viktigt att vi ser problemen, när vi nu gemensamt skall arbeta mot ett icke-könsdiskriminerande samhälle.
Herr talman! Det är inte så att regeringen och utskottsmajoriteten vill fortsätta att vänta och se. Det finns en lagstiftning. Vi vill att den lagstiftningen skall kunna tillämpas och prövas. Vi vill att den skall kunna ges reella möjligheter. Det är möjligt att det finns brister, men låt oss då först pröva lagen ordentligt innan vi säger att det finns brister för att se vilka bristerna är. Det är inte fråga om att utreda, vänta och se utan om att tillämpa en lagstiftning som finns. Jag är beredd att dela den uppfattning som Ingrid Burman ger uttryck för, att det på många områden finns en problematisk situation för kvinnor, på arbetsmarknaden och på ett antal andra områden. Det har varit jobbiga år på arbetsmarknaden som en konsekvens att det dåliga ekonomiska läget. Vi har fått fatta många tuffa beslut. Trots en prioritering av verksamheter framför transfereringar och bidrag har offentliga verksamheter drabbats. Det har fått sysselsättningskonskvenser. Man måste ändå se att det nu tack vare en framgångsrik sanering av statsfinanserna finns en möjlighet att göra offensiva saker. Regeringen har också utlyst att det i vårpropositionen kommer någon form av sådana åtgärder för kvinnors sysselsättning inom kommun och landsting. Men visst delar jag Ingrid Burmans generella uppfattning att det finns problem med jämställdheten och att det behövs många insatser i en tid när alltfler talar om ökade löneklyftor och neddragningar inom offentliga verksamheter. Då behövs starka motkrafter. Där hoppas jag att socialdemokratin kan vara en av de motkrafterna.

Herr talman! Jag delar många av Margareta Anderssons uppfattningar om angelägenheten av att skapa resurscentrum både regionalt och nationellt. Det skall ju ske en utvärdering av det nationella resurscentrumet. Därefter kommer regeringen att fatta vidare beslut i frågan. Frågan om regionala resurscentrum är en fråga som prövas regelbundet. Jag är säker på att besked kommer i god tid innan det så att säga börjar krisa till sig ordentligt. Jag tror att vi får anledning att återkomma till detta och att Centern och Socialdemokraterna säkert kommer att kunna finna en konstruktiv lösning.

Herr talman! Vi i Folkpartiet är naturligtvis glada för att Socialdemokraterna har förändrat sin inställning i jämställdhetspolitiken. Men ni kan ju inte stanna upp vid detta med den procentuella fördelningen. Den är en självklarhet, tycker jag. Lika procent betyder ju inte jämställdhet, utan man måste ta ytterligare steg. Margareta Andersson talade här i sitt anförande om hur det är här i riksdagsarbetet, vilket jag inte behöver upprepa. Det är ju faktiskt så att makt och möjlighet är jämställdhet.
Herr talman! Det är inte bara den procentuella fördelningen som är avgörande, vilket ingen heller försökt att göra gällande. Men det är klart att en grundläggande förutsättning för att kunna skapa ett jämställt samhälle är ju att både kvinnor och män är representerade. Sedan fordrar det självfallet ett antal andra åtgärder, som att det finns en aktiv medvetenhet om de jämställdhetsproblem som finns i samhället. Jag tycker att det är synd att Folkpartiet, som på många områden har åsikter om den könsdiskriminering som finns i samhället, har valt att avstå från möjligheten att rätta till förhållandet. När Folkpartiet inte röstade för förslaget om att sanera i vikariatsträsket, missade man en möjlighet att komma till rätta med diskrimineringen. När Folkpartiet inte ville stå upp för en positiv särbehandling inom utbildningsväsendet, missade man ett sätt att aktivt bidra till ökad jämställdhet. Det är synd att ett parti som faktiskt har insikt inte kan utnyttja insikten till att driva en radikal jämställdhetspolitik. Det skulle behövas i ett parti som säger sig vara berett att samarbeta med Moderaterna - denna perifera kraft i jämställdhetspolitiken. Folkpartiets agerande inom jämställdhetspolitiken ter sig något konstigt, tycker jag.
Herr talman! Som jag tidigare sade är jämställdhet naturligtvis en självklarhet för Folkpartiet. Jag kan inte förstå varför Martin Nilsson och majoriteten i utskottet inte säger ja till dubbla nomineringar t.ex. I vårt parti är det alltid en kvinna och en man som nomineras till styrelser och andra uppdrag. Det har resulterat i att kvinnorna i Folkpartiets riksdagsgrupp har många fler uppdrag än männen. Det är ett exempel. De andra partierna nominerar inte dubbelt. Därför får kvinnor i vårt parti fler uppdrag. Förklara detta, Martin Nilsson!
Herr talman! Det är bra om jämställdhet är en självklarhet. Men det vore ännu bättre om det i den praktiska politiken syntes hur Folkpartiet röstade i kammaren när det gällde arbetsrätten, utbildningspolitiken osv. Man kan säga ja till en motion som kräver någonting som redan finns. Man kan säga ja till att solen skall gå upp i morgon. Men det leder inte till så där oerhört stora framsteg. Regeringen driver aktivt frågan om dubbla nomineringar. Vi inom socialdemokratin nominerar dubbelt till olika uppdrag. Att Folkpartiets kvinnor får mycket fler uppdrag beror ju på att kvinnorna i Folkpartiets riksdagsgrupp bara utgör 38 %, medan Socialdemokraternas riksdagsgrupp utgörs av 51 % kvinnor. På det sättet blir det ju också en jämnare fördelning av uppdrag mellan män och kvinnor, så det är ju sant. Självfallet är vi överens om dubbla nomineringar. Men riksdagen behöver inte göra ett tillkännagivande av någonting som redan finns. Det ter sig litet onödigt.
Herr talman! Jag kan försäkra Martin Nilsson och alla andra här i kammaren att Moderata samlingspartiet är fullständigt överens med övriga partier om det långsiktiga målet för jämställdhetsarbetet, nämligen lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor. Det tycker vi är en självklarhet som över huvud taget inte skulle behöva yttras i den här kammaren. Däremot är vi helt oense om vilka medel som lämpligen kan leda till det önskade målet. Vi tror inte på kvotering. Jag vet inte vad det är för uttalande av Gullan Lindblad som Martin Nilsson har läst. Men jag kan försäkra att när jag skrev vår motion med anledning av denna skrivelse, skedde det i nära samråd med Gullan Linblad. Det står i motionen: Vi tror inte på kvotering. Den bygger på bristande tilltro till kvinnors förmåga och övertro på regleringar. Vi är övertygade om att en verklig långsiktig jämställdhet förutsätter det självförtroende som kvinnor får av att skapa sig en ställning grundad på egen kraft och duglighet. Det är det som vi ser som skillnaden mellan reell och formell jämställdhet. I Martin Nilssons partis och vissa andra partiers tappning tenderar tyvärr jämställdhetsarbetet att bli ett vänsterprojekt med åtskilliga inslag av rena stolligheter och ytterligheter som är ägnade att dra löjets skimmer över hela frågan. Det tycker vi är synd, därför att denna fråga är alltför viktig och förtjänar ett bättre öde. Genom att gå till överdrifter avskräcker man många kvinnor som annars skulle ha ett genuint intresse av jämställdhet, därför att de tar avstånd från den militanta statsfeminismen som för närvarande härskar i vårt land.
Herr talman! Då får jag väl se mig själv utnämnd till företrädare för den militanta statsfeminismen. Det gläder mig att jag inte är helt ensam i denna kammare. Det är snarare Christel Anderberg som är helt ensam om att driva den jämställdhetspolitik hon gör. Gullan Lindblad - denna representant för Moderata kvinnoförbundet - får i DN frågan om hon är nöjd med jämställdheten i politiken. Hon svarar att hon inte är det: "I mina bittraste stunder har jag t.o.m. tänkt mig att vi måste kvotera." Det är ett uppenbart missnöje med jämställdheten inom Moderata samlingspartiet. Jag förstår det. Jag förstår det när jag ser metoderna som man vill tillämpa. Man säger att kvinnors lönearbete skulle vara ett beroende liknande det som fanns i det gamla patriarkala samhället - beroendet av mannen. Kvinnorna saknade oberoende därför att de inte hade en egen inkomst. Det tycker jag är att nedvärdera kvinnors arbete. Det tycker jag att Christel Anderberg gjorde sig grovt skyldig till. Sedan ställs det ett antal andra frågor, t.ex. om det är ett vänsterprojekt som avskräcker. Det är möjligt att det är ett vänsterprojekt därför att högern i Sverige och högern i många andra länder inte har velat göra någonting åt de brister som finns i samhället. Man har inte haft någon kritik mot det manliga samhället och det manliga styret när det gäller privata bolagsstyrelser. Man har ingen kritik mot att 93 % av professorerna är män i detta samhälle. Det är klart att det blir ett vänsterprojekt om högern avstår från att försöka skapa en analys. Om man bortser från att det finns lönediskriminering i samhället är det klart att man får det till ett vänsterprojekt. Christel Anderberg säger att en privat tjänstesektor skall ersätta en offentlig sektor. Det ni gör är ju att drastiskt rusta ned kvinnors arbetsmarknad och dra in statsbidrag till kommuner och landsting, vilket kommer att skapa en massarbetslöshet för kvinnor, sällan skådad i detta land. Ni vill ersätta jobb i offentlig sektor med nya lågavlönade privata tjänstesektorsjobb. Överallt där man har prövat det har det lett till lågavlönade tjänstesektorsjobb. Det är er vision. Det är ingen bra jämställdhetspolitik.
Herr talman! Jag tror att Martin Nilsson skall vara litet försiktig med att prata om nedvärdering av kvinnors arbete och kvinnors kompetens. Martin Nilsson pratar sig varm om positiv särbehandling. Jag anser att det är en mycket grov underskattning av kvinnors kompetens. Riksdagen hann inte mer än besluta om positiv särbehandling inom den akademiska världen innan man började prata om "Tham-are", ett akademiskt b-lag. Tror Martin Nilsson att sådana uttryck på litet sikt gagnar jämställdhet mellan kvinnor och män? Tror Martin Nilsson att dessa "Tham-are" känner det självförtroende som krävs för att de skall uppnå verklig jämställdhet? Även de kvinnor som har tagit sig in och fått professurer på egna meriter drabbas av detta. Undrar om hon är en "Tham-are" eller om hon har egen kompetens? Jag är inte det minsta orolig för den kvinnliga representationen i Sveriges riksdag. Den moderata är inte lika stor som den socialdemokratiska, men det beror på att vi tillämpar ett naturligt långsiktigt urval i stället för artificiell kvotering, som ni gör. Antalet kvinnor stiger sakta men säkert för varje val som går, och i kommuner och landsting är den kvinnliga representationen mycket stor bland moderater. Vi hade ett stort antal kvinnliga kommunalråd under den förra mandatperioden. Ni tycker alltid att kvinnor väljer fel, men nu råkar det vara så att moderata kvinnor i stor utsträckning prioriterar det politiska arbetet i kommunerna och i landstingen. Det är en prioritering som jag respekterar.
Herr talman! Det är möjligt att det går långsamt och säkert. Jag har med mig statistiken för utvecklingen i Sveriges riksdag när det gäller könsrepresentationen. I riksdagsvalet 1994 var 28 % av de moderata riksdagsledamöterna kvinnor. 1988 - två mandatperioder tidigare - var det 27 %. Med den takten kommer Moderata samlingspartiet att ha en jämställd riksdagsgrupp år 2085. När det gäller jämställdhetspolitik finns det en del kloka moderata kvinnor. De är inte kloka i alla avseenden, men i vissa. Jag såg Gun Hellsvik i TV programmet Aschberg & Co häromkvällen. Hon sade att det är viktigt med kvinnliga förebilder i samhället för att kvinnor skall våga ta sig fram och våga ta de steg som krävs om man vill försöka göra karriär. Men var finns de kvinnliga förebilderna inom exempelvis den akademiska världen? Är inte positiv särbehandling en möjlighet att skapa de förebilderna? Är det egentligen inte så, att fördelningen av professorsämbeten - 93 % manliga professorer, 7 % kvinnliga - är ett uttryck för att det under lång tid har funnits inte en positiv utan en negativ särbehandling? Om vi tror att kompetens är lika fördelad över könen är det uppenbart att det någonstans har funnits en sådan mekanism. Vad vi gör nu är att vi försöker skapa instrument och metoder för att fler kvinnor skall våga ta sig in i den akademiska världen. Jag tror att positiv särbehandling är ett viktigt instrument. Det skapas fler förebilder och andra arbetsmetoder inom den akademiska världen som i större utsträckning välkomnar kvinnor och gör att den akademiska världen får en kompetens som den har saknat och som den innerligt behöver.
Herr talman! Vi i Miljöpartiet har alltid haft kvotering till alla platser i vårt parti. Vi har drygt 60 % kvinnor i riksdagen. Vi slår kanske Socialdemokraterna litet. Martin Nilsson slår sig för bröstet när det gäller regeringens sammansättning. Då tycker jag att Martin Nilsson och utskottet skall ställa sig bakom reservation 38, som Rose-Marie Frebran tog upp. Regeringen har inte angivit någonting om hur de sociala nedskärningarna slår mot just kvinnor. Så länge man inte kan redovisa förhållandet mellan finanspolitik och socialpolitik och redovisa konsekvenserna ekar det talet tomt. Vi har i Miljöpartiet pratat om ett instrument för arbetsvärdering. Man säger att det pågår ett arbete. Jag påpekade i mitt tal att man skulle kunna titta på Växjö kommun, som har ett väldigt bra instrument för detta. De har tröttnat på att vänta på ett nationellt instrument för arbetsvärdering. Jag tycker att också utskottet skulle ha ställt sig bakom det.
Herr talman! Det finns sociala konsekvenser av de besparingar som regeringen har tvingats till i den ekonomiska politiken. Det är ingen som ifrågasätter det. Det finns också en hel del besparingar som slår både mot kvinnor och män, fast inom olika områden. Det är sant att neddragningar inom offentligt sektor ofta har en tendens att slå mot kvinnor, eftersom den är kvinnodominerad. Samtidigt kan vi i dag se en väldigt hög manlig arbetslöshet på grund av de besparingar regeringen har tvingats till exempelvis när det gäller bostadssektorn. Det finns konsekvenser på båda områdena. Vi tycker faktiskt att man skall göra en analys, och vi jobbar med att få fram konsekvensanalyser av alla förslag. Det är inte alltid ett enkelt arbete. En viktig första del är att se till att alla får en bra utbildning - bra kunskaper och bra förutsättningar - för att kunna göra dessa bedömningar ute i departementen. Det är ett viktigt arbete som pågår just nu. Jag tycker att man i Miljöpartiet gör det litet enkelt för sig när man i sin motion säger att regeringen bara har satsat på yrken som domineras av män. Vi kan konstatera att Miljöpartiet har varit med på ett antal av dessa beslut. En satsning på allergisanering, vilket socialdemokratin och Miljöpartiet kom överens om, kan ju sägas vara en satsning på män. Det är mycket möjligt att vi kan komma överens om en och annan byggåtgärd också när det gäller energipolitiken. Det tror jag att Barbro Johansson kommer tycka är bra. Det behövs nog en del satsningar där också. Det intressanta är att det nu finns resurser att satsa på offentlig sektor - på den del av arbetsmarknaden som i dag i mångt och mycket domineras av kvinnor. De resurserna skall vi ta till vara. De har varit jobbiga att tjäna ihop. Det har varit en stor uppoffring för samhället, men nu är vi där. Vi skall också kunna använda dem. Det är viktigt att komma ihåg.
Herr talman! Jag håller med om att allergisaneringen var en satsning också på byggarbetslösheten. Det är riktigt. Men vi måste komma ihåg att satsningar på manliga yrken inte ger några jobb för kvinnor. Jag nämnde vägsatsningar i mitt tal förut. Man bygger nya motorvägar. Tio mil motorväg motsvaras av När det gäller att tillföra kommunerna pengar har ju Miljöpartiet satsat mer. Miljöpartiet har tänkt satsa 15 miljarder i framtiden på den offentliga sektorn. Jag hoppas att även regeringen håller löftet om att man skall satsa på den offentliga sektorn, så att kvinnoarbetslösheten minskar.
Herr talman! Jag tror att Barbro Johansson och jag är överens om att både kvinnors och mäns arbetsmarknad är viktiga delar i det här. Men det kanske är svårare att ha full insikt i en riksdagsgrupp som är så underrepresenterad på män som Miljöpartiets riksdagsgrupp mycket riktigt är. Det finns ökade resurser nu. Det kommer att göra att vi får möjlighet att stödja och stärka kvinnornas arbetsmarknad. Men det kommer inte att finnas obegränsade resurser. Det riktas ibland kritik mot Miljöpartiets val av finansiering när det gäller arbetstidsförkortningar och sådant. Det gör att vi kanske inte tror att det skulle bli så mycket resurser som Barbro Johansson vill göra gällande i fråga om satsningar på den offentliga sektorn. Men det är bra om vi har en samsyn. Vi vill satsa på den offentliga sektorn. Vi skall se till att det finns bra och fungerande vård, omsorg och utbildning och dessutom en bra och fungerande arbetsmarknad för kvinnor och män.

Herr talman! Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Det är heller ingen sidofråga. Jämställdhet är en huvudfråga som angår både kvinnor och män. Den skrivelse som regeringen har lämnat till riksdagen visar på bredden i jämställdhetsarbetet. Aktiviteter pågår i hela samhället, och på många områden har väsentliga framsteg skett under senare år. Jag har tidigare i kammaren redovisat hur kvinnorepresentationen ökar - både i politiska och i andra sammanhang. På flera områden är Sverige världsledande när det gäller jämställdhet. Men vi kan inte slå oss till ro med de uppnådda resultaten. De måste ständigt återerövras. Med den ökande kvinnorepresentationen har nya utmaningar dykt upp. Vi måste bl.a. se mer på varför kvinnor, särskilt unga kvinnor, lämnar sina politiska uppdrag efter en tid. Beror det på att det politiska arbetet inte var som de hade tänkt sig? Beror det på för mycket arbete eller kanske på hur det politiska arbetet är organiserat? Regeringens skrivelse innehåller en redovisning av jämställdhetsarbetet under mandatperioden på elva områden. Därutöver innehåller den en beskrivning av arbetet med mainstreaming - att integrera ett jämställdhetsperspektiv på alla områden. Skrivelsen tar också upp arbetet på det internationella området, inte minst när det gäller hur Sverige arbetar med de åtaganden som gjordes under FN:s kvinnokonferens i Arbetsmarknadsutskottets betänkande över skrivelsen visar att det finns en mycket bred enighet i Det är mycket glädjande. Men återigen ser vi hur Moderaterna ställer sig utanför och isolerar sig i debatten. Moderaterna avvisar i sin motion politiska lösningar som ett medel för att man skall uppnå jämställdhet. I stället skall enskilda individer ta ett personligt, praktiskt och moraliskt ansvar. Vi känner igen det från diskussionerna om "den lilla" och "den stora" världen som Moderaterna brukar tala om. Men ni glömmer, Christel Anderberg, att möjligheterna att välja fritt i det lilla ofta bestäms av villkoren i den stora världen. Därför kommer er politik aldrig att ge den jämställdhet som vi andra eftersträvar. Framgången för jämställdheten har att göra med politiska prioriteringar och beslut. Jag vill i dag rikta uppmärksamheten på tre områden. Det första är arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är fortfarande den centrala frågan i jämställdhetsarbetet. Ekonomiskt oberoende och egen försörjning är grunden för jämställdhet och ett jämlikt medborgarskap. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden har stärkts ytterligare under senare år. Fler kvinnor finns i arbetskraften. Småbarnsmödrarna har ökat sin faktiska arbetstid. Kvinnor ser sig alltmera som yrkesarbetande och allt mindre som hemarbetande. På tio år har andelen kvinnor som är beroende av en man för sin försörjning sjunkit från 12,5 % till 3,5 %. Detta är oerhört viktigt. Den ökande arbetslösheten för kvinnor är bekymmersam. Regeringen tar det på allvar. Samtidigt kan vi konstatera att Sverige är ett av de få länder inom EU där kvinnors arbetslöshet inte överstiger männens. En majoritet av de arbetslösa i vårt land är män. Regeringen har under de senaste åren tagit flera initiativ för ökad jämställdhet på arbetsmarknadsområdet. Jag vill räkna upp några av de initiativen: Riksrevisionsverket har fått regeringens uppdrag att se över hela arbetsmarknadspolitiken ur ett könsperspektiv. AMS hela verksamhet skall bidra till att den könsuppdelade arbetsmarknaden bryts, och arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall ses över ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi skall bli bättre på att fördela platser och pengar jämnare mellan kvinnor och män. JämO har fått väsentligt ökade resurser. Detta kommer att få betydelse när det gäller möjligheterna att driva enskilda diskrimineringsärenden men också när det gäller att se till att arbetsgivarna bedriver det aktiva jämställdhetsarbete som de enligt lag är skyldiga att göra. Jag har tagit initiativ till en översyn av reglerna i jämställdhetslagen med anledning av problemen med sexuella trakasserier. Den förändrade arbetsrätten, som jag presenterade i höstas, stärker kvinnors ställning. Vi har satt stopp för det missbruk av vikariat som under lång tid skapat otrygga jobb för främst kvinnor. Vi har också stärkt de deltidsarbetandes ställning genom att ge förtur till mer tid då arbetsgivaren skall anställa fler. Regeringen har avsatt medel för att kunna utarbeta en bättre lönestatistik som kan ligga till grund för fördjupade analyser av kvinnors och mäns löner. Alla dessa initiativ är viktiga och bidrar till ökad kunskap och utvecklad jämställdhet. Men det räcker inte. Vi skall regelbundet återkomma med fler förslag. Jag avser bl.a. att återkomma i arbetstidsfrågan. Det är viktigt att kvinnor och män i större utsträckning delar på arbetet, både det betalda och det obetalda. Den andra frågan jag vill ta upp gäller våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är en fråga om makt - några mäns sätt att utöva makt över kvinnor. Våld mot kvinnor finns i alla kulturer, religioner och nationer. Regeringen bereder nu Kvinnovåldskommissionens betänkande, och vi kommer att presentera en proposition i slutet av året. De förslag som då läggs fram skall stärka utsatta kvinnors skydd mot övergrepp. Det behövs insatser på många områden för att man skall kunna minska våldet: lagstiftning, utvecklingsarbete och förbättrade rutiner inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso och sjukvården. Personal som kommer i kontakt med kvinnor som blivit utsatta och slagna måste få ökade kunskaper. Kvinnojourer, brottsofferjourer och mansjourer gör ett viktigt arbete och behöver uppmärksammas mer. Samarbetet behöver också utvecklas mellan t.ex. sjukvård, socialtjänst, polis och åklagare för att kvinnor skall få stöd och ett värdigt och kompetent bemötande. Det är inte så att Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller åtgärder mot våld. Vi har i ett internationellt perspektiv redan gjort mycket, men vi kan och vi skall bli ännu bättre. Jag vill bjuda in alla politiska partier i denna kammare till att gemensamt mobilisera mot våldet. Det politiska budskapet skall vara tydligt: Kvinnor som utsätts för övergrepp skall veta och känna att de har lagens och samhällets stöd. Den tredje frågan som jag vill lyfta fram handlar om männens roll i jämställdhetsarbetet. Jämställdhet angår både kvinnor och män. När kvinnor stärker sina positioner på arbetsmarknaden och när alltfler kvinnor får ökad makt påverkar det också männen. Männens roller förändras när vi delar på makten, ansvaret och möjligheterna. Alltfler män blir nu aktiva i jämställdhetsdebatten. Det märks inte minst bland alla småbarnspappor, som är mer delaktiga än vad någon generation före dem har varit. Pappaledigheten är unik, och Sverige och Norge är de enda länder där en del av föräldraförsäkringen är reserverad för män. Möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap är en hörnpelare i jämställdhetsarbetet, och regeringen har gett stöd åt två satsningar för att öka mäns uttag av föräldraledigheten. Den första satsningen är ett projekt i fyra landsting med pappautbildning, som har slagit mycket väl ut. Den andra är Riksförsäkringsverkets pappakampanj, som används mycket flitigt ute på försäkringskassorna. Kampanjen är riktad både till blivande pappor och till arbetsgivare. Vi har också lyft fram männens roll i EU-arbetet och bl.a. medverkat till ett direktiv som ger tre månaders föräldraledighet för vardera föräldern. Direktivet bygger på ett kollektivavtal, som har träffats mellan parterna på Europanivå. Det är bra att EU så tydligt uttalar det gemensamma ansvaret för barnen. Fler närvarande och aktiva fäder är nödvändigt för jämställdheten. Det är självklart, men framför allt är det bra för barnen. Barn behöver en varaktig relation till båda sina föräldrar. Vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete inom EU. Sverige har påverkat ett flertal beslut. Vi har varit med om att utarbeta ett jämställdhetsprogram för åren 1996-2000. Vi har drivit på för att andelen kvinnor skall öka i EU:s institutioner. Vi har krävt att ett jämställdhetsperspektiv skall finnas med i alla aktiviteter i EU och ser nu att det börjar ske positiva saker. Sverige har lagt fram förslag till fördragsändringar om jämställdhet i EU:s regeringskonferens. Det ser nu ut som att flera av våra förslag kan få gehör. Fru talman! Den skrivelse om jämställdhetspolitiken som regeringen har lagt fram visar att väsentliga framsteg har skett under senare år, och Sverige är världsledande på en rad områden. Men vi har fortfarande inte ett jämställt samhälle. Därför krävs ett fortsatt aktivt arbete för att undanröja alla former av diskriminering på grund av kön, och det krävs ett fortsatt arbete för att fördelningen av resurser och möjligheter skall ske på lika villkor mellan kvinnor och män. Jag har lyft fram tre viktiga områden där vi nu gör särskilda insatser: jämställdhet på arbetsmarknaden, våld mot kvinnor och männens roll i jämställdhetsarbetet. Det finns självfallet många, många fler områden som är lika viktiga. För att jämställdheten skall fortsätta framåt krävs att vi sätter upp nya mål, att vi utvärderar tidigare beslut, att vi får mer kunskap om hur pengar och makt fördelar sig mellan kvinnor och män, och det krävs en politisk vilja för att få en rättvis fördelning. En majoritet av riksdagens partier verkar ställa sig bakom en sådan strategi, och det är min förhoppning att vi gemensamt skall kunna utveckla arbetet för jämställdheten framöver.

Fru talman! Statsrådet Messing sade att enligt hennes sätt att se förutsätter jämställdhet i den lilla världen jämställdhet i den stora världen. Jag skulle vilja vända på resonemanget och säga precis tvärtom. Det är nämligen i den lilla världen som grunden skall läggas för att kvinnorna skall få den styrka och det självförtroende som behövs för att de skall kunna orka gå ut och påverka förhållandena i den stora världen. De måste alltså redan med modersmjölken få med sig ett jämställt tänkande. Det blir nämligen väldigt mycket svårare att påverka attityderna längre fram i livet. Jag kan vara helt överens med statsrådet vad gäller synen på männens roll i jämställdhetsarbetet. Det är bara det att det här är fråga om faktorer som vi kan stå här i Sveriges riksdag och prata om tills vi blir blå i ansiktet, men det är faktorer som icke låter sig påverkas genom politiska beslut. Varken Ulrica Messing eller jag kan ha något inflytande över hur stor andel olika enskilda män tar av det obetalda hemarbetet. Varken Ulrica Messing eller jag kan påverka hur mycket papporna tar ledigt för att vara hemma med sina barn. Detta går icke att påverka med politiska beslut, och det är just därför som vi hävdar att enskilda personer måste ta ett personligt, moraliskt, praktiskt ansvar. Detta med att påverka attityderna är ett långsiktigt arbete, som icke kan ersättas med tillfälliga projekt eller den typ av konstgjorda åtgärder som många partier här i riksdagen vill se.
Fru talman! Christel Anderberg sade att vi kunde prata om det här tills vi blir blå i ansiktet. Den blå ansiktsfärgen får stå för Christel Anderberg; jag pratar mig gärna het för dessa frågor, för jag tycker att de är viktiga. Om det är möjligt att få in ett jämställdhetstänkande med modersmjölken välkomnar jag det. Det vore oerhört bra. Men jag tror inte på att vi kan driva jämställdheten framåt utan en aktiv jämställdhetspolitik. Jag tycker vi ser tydligt att jämställdheten går fortast framåt i de politiska församlingar där vi har satt upp mål för att utveckla arbetet och för att ställa nya krav. Jag redovisade för någon vecka sedan andelen kvinnliga representanter i styrelserna för statliga myndigheter och verk, och detta var i det sammanhanget oerhört tydligt. Vi har satt upp mål för att vi vill dela på makten i våra myndigheter och verk. Det går framåt. Vi är inte klara, men det går åt rätt håll. Jämför då de styrelserna med de börsnoterade företagen, där bara 3 % av cheferna är kvinnor. Det blir då alldeles uppenbart att jämställdheten går fortare framåt där det finns en politisk vilja. Det är min fasta övertygelse att det visst går att påverka människors beteende och attityder. Vi har i Sverige jobbat aktivt i jämställdhetsarbetet på bred front. Vi har gjort det med hjälp av en bra jämställdhetslag, men inte bara med hjälp av en lag utan också genom en bred debatt, en stark opinion och en omfattande folklig förankring av frågorna. Jag tycker att vi skall fortsätta med detta.
Fru talman! Socialdemokraterna kan ju inte, hur gärna ni än skulle vilja, påverka sammansättningen i de privata bolagsstyrelserna. Däremot skulle ni möjligen kunna visa era jämställdhetssträvanden på de områden där ni faktiskt har makten. Jag tänker t.ex. på tillsättningar av statliga generaldirektörer. Ett mycket aktuellt exempel är den nya ekobrottsmyndigheten. Där sparkar regeringen i tysthet den kvinnliga chefen för den nuvarande myndigheten, som läggs ned, och tillsätter en ny generaldirektör, man, från ett helt annat verksamhetsområde. Mycket av det som ni ägnar er åt, Ulrica Messing, är tom retorik. Jag ställde en fråga i mitt huvudanförande. Är det ett paradigmskifte vi nu skådar? Är det så att lönerna i fortsättningen skall bestämmas i Arbetsdomstolen på talan av JämO? Skall det inte längre vara arbetsmarknadens parters uppgift att ansvara för lönebildningen? Det är inte fråga om några enskilda diskrimineringsfall, som statsrådet sade. Ta det här barnmorskemålet. Det var ett pilotfall. JämO:s tanke var inte att landstinget skulle höja lönen för en barnmorska med 30 % eller var det nu kunde hamna, utan hon skulle representera hela barnmorskekåren. Jag vet inte hur många det kan röra sig om, men det är tusentals kvinnor. Arbetsdomstolen kan tycka vad den vill om JämO:s arbetsvärdering, men den kan inte utanordna de pengar som skulle krävas för att betala de högre löner som den må finna rimliga. Varifrån skall de pengarna tas? Hur löser ni detta praktiskt? Har ni över huvud taget reflekterat över vad det är som håller på att hända och vilka konsekvenser det kan få för lönebildningen inom framför allt den offentliga sektorn?
Fru talman! Lönebildningen ligger framför allt på parterna. Jag tycker att det är oerhört viktigt att de tar ett gemensamt och aktivt ansvar för de frågorna. Jag välkomnar också det arbete som sker på flera håll i vårt land med att försöka komma åt osakliga löneskillnader. Men jag ser inget fel i att driva frågorna på flera plan. Jag tycker att JämO gör ett väldigt bra arbete för att försöka komma åt osakliga löneskillnader, som ibland beror på kön. Jag tycker också att de arbetsvärderingsprojekt som genomförs på en rad områden är ett sätt att komma åt dessa löneskillnader - mellan olika yrken, mellan kvinnor och män och mellan olika branscher. Jag tror inte på det som ett heltäckande system, men jag tycker att det är ett bra verktyg. Det visar också att vi inriktar frågorna på någonting som är viktigt, att vi skapar en debatt kring områden som vi vill förändra. Det välkomnar jag. Christel Anderberg tycker att vi säger en sak och gör någonting annat. Jag tar det som ett löfte om att Christel Anderberg och jag i fortsättningen kommer att göra allt vad vi kan, gemensamt, för att fler kvinnor skall få tunga positioner inom de statliga myndigheterna och verken och också i det privata näringslivet. Precis som Christel Anderberg säger rår inte politiken på de börsnoterade företagen. Det är ju det som är så synligt och tydligt: Där vi har satt politiska mål för att dela på makten och få in fler kvinnor och kvinnlig kompetens på olika områden lyckas vi också. Jag välkomnar om moderaterna vill vara med oss i det arbetet för att lyfta fram ännu fler kvinnor.
Fru talman! Jag delar jämställdhetsministerns uppfattning att det krävs en aktiv jämställdhetspolitik för att bryta ett könsdiskriminerande samhälle. Ett sätt är att förstärka den icke-diskriminerande lagstiftningen. Vi har ju i det här samhället valt att låta parterna ta hand om lönesättning, men när det gäller just diskriminering i arbetslivet, där vi i dag har en lönediskriminering, har vi gått in och lagstiftat. För mig är detta en mycket bra metod. Min fråga till jämställdhetsministern blir då: Varför kan vi inte nu förstärka den här ickediskriminerande lagstiftningen så att JämO har ett mer effektivt redskap när det gäller att ta itu med det hela? Min andra fråga har sin utgångspunkt i att jag tycker att det är bra att man inom EU jobbar med jämställdhetsfrågor, uttalar att papporna har ett ansvar osv. Men det vore ännu bättre om Sveriges regering uttalade i Sveriges riksdag att så skall det vara inom Sveriges gränser också. Vi har lagt fram ett förslag om att förlänga föräldraledigheten, den s.k. pappamånaden, med två månader till tre månader. Det här skulle direkt få ett genomslag när det gäller pappors möjlighet att ta ut föräldraledighet. Ibland är ju hindren att man möter konstiga attityder på arbetsplatsen, och då underlättar det att ha en lagstiftning i botten. Visst är det bra att vi talar ute i EU, men låt oss också tala i Sveriges riksdag. Varför avvisar regeringen vårt förslag om att förlänga föräldraledigheten? Min tredje fråga handlar om AMS, men den får jag återkomma till.
Fru talman! Tiden var ute för Ingrid Burmans replik; dock ej för jämställdhetsfrågorna. Jag tycker att det är bra att vi har så många aktiva i debatten. Två frågor hann det bli. Jag tycker att den jämställdhetslag som vi har i dag i det stora hela är bra. Den senaste förändringen som vi föreslog i lagen trädde i kraft den 1 januari 1995. Vi har på senare år genomfört en rad förändringar i jämställdhetslagen för att hela tiden stärka den. Jag tror att det vore bra om lagen nu får sitta till sig något år och att JämO får en chans att pröva lagens styrka innan vi gör ytterligare förändringar. Jag är inte i dag beredd att föreslå nya förändringar. Därmed inte sagt att det aldrig kommer att bli sådana, men den lag vi har i dag har verkat sedan den 1 januari 1995 och jag anser att den kan verka ytterligare ett tag. Skillnaden mellan det direktiv vi har ställt oss bakom i EU och den föräldraförsäkring vi har är faktiskt stor. Det vi föreslår när det gäller föräldraledighet här hemma i Sverige är också betalt. Den överenskommelse vi har gjort i EU är inte betald utan bara ett direktiv. Jag har inget emot att vi förlänger föräldraledigheten för pappor, men skall vi genomföra ett sådant förslag skall det också finansieras. Då är det ett val mellan att bygga ut föräldraledigheten och att lägga pengarna på andra saker. Som Ingrid Burman vet har regeringen valt att lägga tillbaka pengar på kommuner och landsting för att bl.a. trygga kvinnors arbetsmarknad när vi fick ekonomiskt utrymme för det.
Fru talman! När det gäller föräldraledigheten handlar det ju om att förändra fördelningen så att pappor har både en möjlighet och en skyldighet att utnyttja tre månader med sina barn. Det innebär ingen motsättning mot satsningar på kommuner och landsting. De är välbehövliga, och Vänsterpartiet tycker också att de skall genomföras. Vad jag menar är: Visst är det vackert att tala om vad vi stöder ute i EU, men det vore ännu vackrare om vi aktivt gick in och förändrade den svenska lagstiftningen i den riktning som jag vet att både Ulrica Messing och jag tycker vore bra, nämligen så att den ledde till att pappor i större utsträckning var hemma med sina barn. Jag vill återgå till min fråga om Arbetsmarknadsverket. Vi har upprepade gånger motionerat om att det måste vara ett övergripande mål för Arbetsmarknadsverket att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Regeringen anser att detta skall vara en förordningsfråga där Arbetsmarknadsverket "verkar för" - inget övergripande mål som vi utvärderar mot, utan kvinnors situation på arbetsmarknaden reduceras till förordning och "verka för". Jag har svårt att förstå motiven kring detta, eftersom jag vet att ambitionen är lika hos jämställdhetsministern och mig när det gäller de här frågorna.
Fru talman! Jag tycker att det vore mycket bra om vi blev duktigare på att dela på föräldraledigheten mellan kvinnor och män. Tanken med föräldraledigheten är ju att den skall delas lika, med undantag av den pappamånad och den mammamånad som finns och som man inte får avsäga sig. Det är min förhoppning att alltfler småbarnspappor i vårt land också tar till sig den möjligheten. Det skulle papporna tjäna på i relationen till sina barn och för att utveckla sin kompetens. Det skulle mammorna tjäna på, som kom tillbaka på arbetsmarknaden mycket snabbare och även fick en chans att avancera och ta till sig sina karriärmöjligheter. Men framför allt skulle barnen tjäna på om fler föräldrar delade ansvaret hemma lika. Jag hoppas att den pappautbildning som jag nämnde, som vi har medverkat till i fyra landsting, permanentas på fler håll, eftersom erfarenheterna av utbildningen visat att männens uttag av föräldraledigheten ökade. Det är ett övergripande mål att Arbetsmarknadsverket skall bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Fru talman! Om arbetet med att uppnå reell jämställdhet skall ha framgång måste huvudstrategin vara main streaming. Om jag förstår saken rätt är de sju partierna i Sveriges riksdag helt överens om detta. Eftersom main streaming innebär att jämställdhetsperspektivet integreras i alla politikområden är konsekvensanalyser av hur förslag påverkar kvinnor och män den metod vilken vi måste använda oss av. Därför vill jag även fråga statsrådet om hur detta har genomförts. Jag bortser nu helt från de skrivningar som finns i utskottsbetänkandet, eftersom min fråga till Martin Nilsson tyder på att detta är tillyxade formuleringar som kanske inte har någon grund. Därför vill jag direkt fråga statsrådet: Har konsekvensanalyser gjorts av alla förslag, såsom den tillträdande socialdemokratiska regeringen 1994 utlovade skulle ske? Varför har man i så fall oftast valt att inte presentera dessa analyser i propositionen?
Fru talman! I anförandet frågade Rose-Marie Frebran om det räcker att uttala en god vilja för jämställdhet för att det skall bli så. Jag skulle vilja svara på den frågan och säga nej. Det är mycket enkelt att uttala sig för jämställdhet. Det är mycket svårare att genomföra ett aktivt arbete. Jämställdhetsarbetet kommer aldrig att gå av sig självt. Precis som frågan om att värna demokratin aldrig gör det. Det krävs ett tålmodigt, långsiktigt och envist arbete. Den socialdemokratiska regeringen har klart uttalat en målsättning och ett löfte om att alla förslag skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Vi har gjort det i tre regeringsförklaringar. Vi tar allvarligt på den frågan. Den är viktig för oss. Men det räcker inte att uttala målsättningarna. Det krävs också kunskap och utbildning för att kunna genomföra detta. Vi har fått börja med att få all statistik könsuppdelad. Det är en av förutsättningarna för att kunna göra en jämställdhetsanalys på alla frågor och förslag. Vi har inte lyckats med det på alla myndigheter och verk ännu. Men det går åt rätt håll. All statistik skall vara könsuppdelad för att vi skall kunna ta till oss kunskap om hur pengar, möjligheter och resurser fördelas. Vi utbildar också statsråd och statssekreterare i jämställdhetskunskap. Ett departement som har kommit långt i de frågorna är Utbildningsdepartementet, som i budgetarbete, forskningsproposition och särproposition har gjort gedigna analyser ur ett jämställdhetsperspektiv. Men svaret på frågan är: Det går åt rätt håll.

Men målet är helt klart.
Fru talman! Det handlar dels om kunskap från vår sida, dels om fakta, vilket jag sade i min replik. Vi behöver fakta på en rad områden för att kunna ta hänsyn till kvinnors och mäns förutsättningar, till hur pengar och platser fördelas. Där har vi inte alla fakta i dag. Vi skall få det. I takt med att vi blir duktigare på detta, tillsammans med att vi får mer kunskap om kvinnors och mäns villkor, kommer det här arbetet att bli bättre och bättre. Det går olika fort. Jag nämnde Utbildningsdepartementet som ett område som ligger mycket långt framme. Jag tycker att det är viktigt att säga att det löfte vi har gett inte är något som vi nonchalerar, utan arbetet är envist och tålmodigt. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här är ganska nytt för oss. Den regering där Rose Marie Frebrans parti var företrätt hade inte alls den målsättningen. Hade vi hållit på med detta arbete i tio år, hade vi kommit mycket längre. Personligen tycker jag att det skulle ha varit mycket intressant att t.ex. få ta del av hur ett förslag som vårdnadsbidraget hade ställt sig i en jämställdhetsanalys.
Fru talman! Statsrådet Ulrica Messing sade i sitt tal att hon återkommer till arbetstidsfrågan. Men jag vill fråga statsrådet nu hur hon ställer sig till en arbetstidsförkortning ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är den absolut angelägnaste reformen för att komma till rätta med arbetslösheten. Det handlar om hur människor skall kunna uppnå balans i livet för att klara sociala kontakter med familjen och med arbetet och att ta hand om sina barn samt om hur man skall minska förslitningsskador och långa sjukperioder. Det är inte på det sätt som Martin Nilsson sade i sitt svar till mig, att Miljöpartiets beräkningar vad gäller utfallet av en arbetstidsförkortning inte stämmer. Det kan man se om man går till grannlandet Finland. Där har ett tjugotal kommuner infört arbetstidsförkortning, främst i kvinnodominerade yrken. Där har utfallet fördubblats jämfört med vad man beräknade. Det är den första frågan: Hur ställer sig statsrådet Ulrica Messing till arbetstidsfrågan? Min andra fråga gäller en konsekvensanalys av hur olika de sociala nedskärningarna drabbar kvinnor och män. Vi behöver titta närmare på detta både inom finanspolitiken och socialpolitiken. Kommer Ulrica Messing att ställa sig bakom att det här görs? Det finns ju inte med i regeringens långsiktiga strategi.
Fru talman! Jag delar Barbro Johanssons uppfattning att arbetstiderna är en jämställdhetsfråga. På Arbetsmarknadsdepartementet följer vi antalet arbetade timmar i vårt land. När vi bryter ned dem konstaterar vi att i vårt land arbetar småbarnspappor allra mest. Vi ser också att många kvinnor som har små barn av olika skäl arbetar deltid eller halvtid. Några gör det frivilligt. Andra gör det för att få mer tid över för familjen och för att ge mannen en möjlighet att arbeta mer. Det gör det svårare för kvinnor att t.ex. utveckla sig på arbetsmarknaden. Man tappar pensionspoäng och man tappar i lön. Jag tycker därför att arbetstidsfrågan är viktig ur perspektivet att fler män skall ta ett aktivt ansvar hemma och fler kvinnor kunna få betalt för det arbete de gör. Men jag tror inte att arbetstidsfrågan är så enkel att vi kan prata om en generell förkortning. Vi har i vårt land i dag nästan en miljon kvinnor som jobbar deltid eller halvtid. Många av dem önskar gå upp i tid för att tjäna mer och kunna leva på sin lön. Jag tycker att det är viktigt att arbetstidsförkortningen i första hand skall riktas mot dem som jobbar full tid och kanske mer än det, framför allt männen, så att man kan släppa fler timmar till de kvinnor som önskar arbeta mera. Precis som det handlar om att dela på makt och möjligheter när det gäller jämställdhet tycker jag också att det handlar om att dela på arbetstid.
Fru talman! Det är många kvinnor som arbetar deltid, det är riktigt, och de flesta män arbetar heltid. En arbetstidsförkortning skulle göra att mer av detta arbete överfördes till kvinnor så att de skulle kunna arbeta heltid. Då får man en jämnare fördelning, och det är också från jämställdhetssynpunkt viktigare. Jag läste att statsrådet har pratat om arbetstidsförkortning, t.ex. i Växjö, bl.a. från jämställdhetssynpunkt. Jag hoppas att regeringen och Ulrica Messing tar åt sig att en arbetstidsförkortning är den absolut viktigaste reformen och att man genom lagstiftning bör försöka dela på jobben så att man sänker normalarbetstiden från 40 till 35 timmar i veckan.
Fru talman! Jag tror inte att förkortad arbetstid bland män automatiskt skulle leda till att kvinnor får ökad arbetstid. Jag tror att det också där skulle krävas styrning och fördelning för att det skulle bli så. Jag tycker att det är väldigt bra att flera parter i avtalsrörelserna driver frågan om förkortad arbetstid och ger sina medlemmar möjlighet att välja mellan högre lön och kortare arbetstid. Detta ses ibland som en välfärdsfråga och andra gånger som en solidaritetshandling genom att man kan erbjuda en arbetslös att komma in på arbetsmarknaden. Jag välkomnar denna utveckling och tycker att parterna skall ta ett aktivt ansvar i arbetstidsfrågan. Jag vill också säga - jag glömde det i förra repliken - att jag självklart står bakom regeringsförklaringen och vårt löfte om att alla förslag skall analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Fru talman! Jag delar Margareta Anderssons uppfattning om hur viktigt det är med jämförelsepersoner och att arbetsvärdering är ett bra instrument för att komma till rätta med en del osakliga löneskillnader. Men jag är ändå inte nu beredd att föreslå några förändringar med anledning av detta. Regeringens uppfattning är att det är lämpligt att avvakta den fortsatta rättsutvecklingen innan vi tar några andra initiativ. Jag tycker det är glädjande att se att alltfler kommuner i vårt land och även några län nu inför arbetsvärdering på sina arbetsplatser. Jag tycker att det är väldigt bra om denna utveckling kan fortsätta som ett verktyg för att lyfta bort osakliga löneskillnader. I många av de fall som JämO driver sker ju också förlikning innan fallen kommer upp i AD, och det tycker jag är mycket positivt. Det bästa vore naturligtvis om vi slapp ha den typen av mål i Arbetsdomstolen.

Fru talman! Jag tror inte att vi har olika åsikter i sak. Jag tycker också att lagen är viktig för denna typ av frågor, men jag tror inte att man skall överdriva tron på lagen. Man bör också ställa stora krav på arbetsmarknadens parter att vara med och ta sitt ansvar i den här typen av frågor.
Fru talman! Jag tänkte beröra männens roll i ansvaret för barn och hem. Visst kan man påverka den - helt klart - t.ex. genom ekonomiska villkor. Nu har ersättningsnivåerna sänkts i föräldraförsäkringen. Det är en av anledningarna, tror jag, till att småbarnsmammor arbetar mindre ute i arbetslivet och att småbarnspappor arbetar allra mest. Familjerna har helt enkelt inte råd att låta den som tjänar mest vara hemma. Det är tyvärr så, vilket alla talare har konstaterat, att kvinnor har lägre löner i dag. Jag tänker speciellt på pappamånaden. Man stimulerade pappor genom att ha en ersättningsnivå på 90 %. Nu har den sänkts till 75 %. Man har alltså tagit bort moroten, men man har piskan kvar. Det är inte bra. Något annat som man kan påverka med är t.ex. den pappautbildning som ministern berörde. I fyra län har man gjort undersökningar och satsningar på projekt av olika slag. Detta har mest förekommit i samband med mödravårdsutbildning, men det förekommer också i samband med barnavårdsutbildning. Man har nu kartlagt denna pappautbildning, och en slutsats var att papporna fick större förståelse för hemarbetet, vilket stärker jämställdheten. En annan slutsats var att papporna tog ut en större del av föräldraledigheten, och det är ju just det vi vill. Därför är det viktigt att satsa på sådant som t.ex. pappautbildning.
Fru talman! Vi vet att kvinnor som grupp tjänar mindre än vad män som grupp gör, säkert av en rad skäl. Jag tycker att vi skall försöka förändra det, men jag ser inget rättvisare instrument i dag än inkomstbortfallsprincipen i försäkringssystemet, och jag tycker att vi skall hålla fast vid den. Jag tycker inte heller att man skall se pappamånaden som en piska. Det är ju ändå ett val man gör, dvs. att skaffa barn, och det är ett förmånligt val om man har möjligheten att få barn. Det hade varit väldigt glädjande om vi hade kunnat behålla den högre ersättningen i pappamånaden som en morot. Men jag tycker ändå att det är en riktig prioritering att sänka den ersättningen nu för att sanera den ekonomi som var dålig för att sedan så småningom kunna satsa på nya verksamheter. Vi kan se att det är ganska många, i stort sett alla, som tar ut de tio dagar som alla fäder får när de blir föräldrar, och där är ju inte ersättningen högre än vad den är senare. Jag tycker att fler män borde ta ut pappamånaden utan att få högre ekonomisk ersättning för det. Jag hoppas också att landstingen kommer att ta till sig pappautbildningen som en del i sitt ordinarie arbete på mödravårdscentralerna för att lyfta fram pappornas roll. Det sker en rad positiva saker runt om i vårt land. Vi hade ett seminarium här i riksdagen om männens roll i jämställdhetsarbetet, där Landstingsförbundets ordförande Bengt Holgersson, som senare avgick, var med och rekommenderade alla landsting att genomföra pappautbildning i sin ordinarie verksamhet. Jag tycker att det är mycket positivt. Vi kan också se att en rad kommuner gör aktiva saker för jämställdheten. I Växjö kommun har man bestämt sig för att föräldraledighet är en merit vid chefstillsättningar. Det är också ett sätt att ge en morot för att fler män skall ta ett aktivt ansvar för hem och familj.
Fru talman! Ministern vet säkert hur svårt det var att genomföra pappamånaden. Det behövdes faktiskt en piska, men det behövdes också en morot. Det är helt självklart att vi nu har fått en generation med pappor som har börjat vara hemma. Det hälsar vi med tillfredsställelse, men vi skulle vilja se att fler valde det och var hemma längre tid. Det är klart att det är fråga om att kunna prioritera. Om man nu vill prioritera barnen och jämställdheten får man göra det med de pengar man har. Vi tyckte t.ex. i Folkpartiet att det inte var så viktigt att sänka matmomsen, utan att man kunde satsa på barnfamiljer i stället.
Fru talman! Vi får försöka hjälpas åt att driva ett aktivt arbete och en bred debatt för männens ökade ansvar i hemmen och för det obetalda arbetet. Jag vill bara påpeka att när vi tittar på hur antalet dagar för vård av sjukt barn fördelar sig mellan kvinnor och män, där ersättningen också är lika oavsett om det är mamman eller pappan som är hemma, ser vi att mammor och pappor delar lika på antalet dagar. Då kanske det inte alltid är en ekonomisk fråga att få fler pappor aktiva i hemarbetet.

Fru talman! Martin Nilsson sade i sitt inlägg tidigare i debatten att framstegen är många på jämställdhetsområdet. Med SCB-statistik, som ju redovisar faktiska siffror, kan det här visas. Och det är bra att det går åt rätt håll. Hur skulle för övrigt något annat vara möjligt? Men man kan på goda grunder fråga sig: Varför går det så långsamt att uppnå verklig jämställdhet, när behovet av bevisföring via SCB-statistik blir mindre och mindre viktigt? Trots långtgående lagstiftning och en tappert kämpande JämO har vi en lång väg att gå innan vi i Sverige kan tala om verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Om det här synes de flesta vara överens, så länge det handlar om läpparnas bekännelse. Jämställdhetspolitikens mål kan inte uppnås utan att både män och kvinnor deltar i arbetet. Och deltagandet i den här debatten, fru talman, med elva kvinnor och tre män som föranmälda talare är inte något särskilt bra exempel på gemensamma tag. Det är ju lika viktigt för män som för kvinnor att vi lyckas. I det ojämlika samhället, där kvinnan tar hela ansvaret för barnen, är mannen en av de stora förlorarna. Jag tillhör den generation som i detta avseende kan uttala sig med anspråk på att bli trodd. En viktig förutsättning för att uppnå jämställdhet är lika lön för likvärdigt arbete. Detta borde vara en självklarhet, men så är det inte i dag. Jag är t.ex. övertygad om att sjuksköterskorna skulle ligga i ett helt annat löneläge om männen utgjorde en majoritet av yrkesgruppen. Lönesättning inom sjukvården när det gäller sjuksköterskor respektive tekniker talar sitt tydliga språk. Liknande exempel finns det hur många som helst. Själv har jag en hustru som är sjuksköterska och en son som är kyrkvaktmästare. Ni kan själva gissa vem som tjänar mest. Andra exempel på ojämlikhet finns det också gott om. Jag och mina medmotionärer i motion A817 pekar t.ex. på att när arbetsgivare tvingas avskeda anställda på grund av dåliga tider eller behov av kostnadssänkande rationaliseringar råkar oftast kvinnor värre ut än män. Städerskor och kvinnor på lågavlönade kontorstjänster avskedas, medan poliser, militärer och högre tjänstemän i det privata näringslivet, som oftast är män, omskolas eller/och får avgångsvederlag. Alla kan inse olikheterna i framtidsförutsättningar. Personligen tror jag att också arbetstidsfrågan är av allra största betydelse för hur jämställdhetsarbetet skall lyckas. Jag tycker att det är märkligt att frågan om hur arbetet skall fördelas inte upptar en större del av jämställdhetsarbetet. Att normalarbetstiden skall vara 40 timmar får inte vara någon absolut förutsättning, därför att då kommer vi varken att lyckas med jämställdhetsfrågan eller att radikalt minska arbetslösheten. Fru talman! Vi har alltså lagstiftning och JämO, och vi har därmed möjligheter att söka få rättelse vid fall av diskriminering. Ändå står utvecklingen alltför stilla. Positiva undantag finns, men också exempel på att utvecklingen är negativ från kvinnors synpunkt och därmed självklart också ur männens perspektiv. I ett samhälle som av flera skäl bygger på att alla kvinnor såväl som män förvärvsarbetar måste givetvis förutsättningarna i arbetslivet vara lika vad avser både lön och övriga anställningsförmåner. Därmed skulle det också skapas mer realistiska förutsättningar för ett delat ansvar för hem och barn. Aktiva åtgärder måste till för att snabba på utvecklingen. Lagstiftning och sanktionsmöjligheter räcker uppenbarligen inte till. Ett problem är sannolikt att alltför få känner till eller, ännu värre, möjligen vill inse hur illa det är ställt med jämställdheten i Sverige. Okunnighet kan motverkas genom upplysning och opinionsbildning. Oviljan är det svårare att få bukt med, men det är i sig inget skäl för att vi inte skulle försöka. Vi motionärer tycker nu att det är dags för en brett upplagd informations och opinionsbildningskampanj, där bästa tänkbara expertis på marknadsföring och folkbildning bör anlitas. Allvarliga brister på jämställdhetsområdet skall åtminstone inte få grundas på okunnighet om de faktiska förhållandena. Fru talman! Utskottet föreslår avslag på vårt förträffliga förslag i motion A817, och därmed är det inte meningsfullt att yrka bifall till den. Däremot lovar jag att vi motionärer återkommer i frågan, och det är jag, Karl-Erik Persson, Elver Jonsson, Gustaf von
Fru talman! Jag vill bara instämma i mycket av det Anders Svärd säger. Jag tycker att det är en angelägenhet att fler män engagerar sig i jämställdhetsdebatten. Det är inte bara här i debatten nu som vi ser en avsaknad av män, utan det är också när det gäller motionsskrivande osv. Det är en viktig uppgift för oss att se till att fler även här i riksdagen blir engagerade. Det är ett lovvärt initiativ som Anders Svärd och hans medmotionärer har tagit. När det gäller informationskampanj är det ju exempelvis när det gäller pappaledighet en informationskampanj i gång som regeringen har beslutat om, just för att få fler pappor att ta ut en del av ledigheten. Vi får se vad det innebär. Vi hoppas att den ger stora framsteg och att vi sedan kan gå vidare med att påverka attityder så att vi får ett mer jämställt samhälle.
Fru talman! De kampanjer som görs för pappamånad och annat är mycket bra. Vad vi i första hand skjuter in oss på i vår motion är frågan om att öka kunskapen om de faktiska förhållandena litet mera brett. Det finns faktiskt människor som tror, genom att statistik visar att det är ganska bra på många områden, att vi har uppnått väldigt stora framsteg, medan det är sämre på andra områden. Därför nämner vi folkbildningen som en metod och marknadsföring som en annan, litet mer modern metod. Det här kostar ju litet pengar. Vi tycker att det är angeläget och att det skulle vara verkningsfullt att öka den allmänna kunskapen om förhållandena.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att det som skulle kunnat bli en intressant och framåtsyftande jämställdhetsdebatt dessvärre inte fått den bredd och det djup som ämnet behöver. Regeringens arbete med mainstreaming, att föra in jämställdhetsarbetet i huvudfåran genom att alla politikområden granskas ur ett jämställdhetsperspektiv, har fallit platt till marken. Vänsterpartiet har motionerat om en övergripande paragraf i riksdagsordningen som säger att varje utskott i sitt arbete skall beakta jämställdhetsperspektivet. Sättet att arbeta med jämställdhetsskrivelsen i riksdagen visar på nödvändigheten av en sådan övergripande paragraf.

Den enda fråga som arbetsmarknadsutskottet inte ansett sig kompetent att behandla är frågan om kvinnovåld. Det flertal motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen har hänskjutits till justitieutskottet. Det kom till min kännedom i går att kvinnofridspropositionen kommer att beredas av arbetsmarknadsutskottet. Visar inte detta förfarande på det paradoxala i riksdagsordningen? Frågan om kvinnofrid behandlas som en arbetsmarknadsfråga! Är det månne en arbetsmarknadspolitisk fråga? Nej, självklart inte. Kvinnovåldskommissionen behandlar pornografi, könsstympning, socialtjänsten, invandrade kvinnor, jämställdhetslagen, m.m. Kvinnofrid är med andra ord en fråga som angår vartenda utskott i olika delar. Det minsta man kan göra - i väntan på att riksdagsordningen ändras - är att remittera propositionen till vartenda utskott för yttrande. Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet verkar dock helt tillfredsställd med detta sätt att arbeta. Låt mig då säga: Det är inte Vänsterpartiet! Utskottet avstyrker såvitt jag kan se vartenda motionsyrkande. Enligt utskottet är läget i Sverige vad gäller jämställdheten bra - ingenting behöver göras. Det finns tillräckligt med kunskap på departement, statliga verk och myndigheter, och det behövs därför inte något tillkännagivande. Om det nu finns tillräckligt med kunskap - varför känner jag mig då så missnöjd med arbetsmarknadsutskottets betänkande? Jag känner helt enkelt inte igen mig i det som utskottet beskriver som min verklighet. Visst finns det fler kvinnor i maktställning i politiken och i näringslivet, fler kvinnor som är ministrar, landshövdingar och företagsledare. Men trots det ökar arbetslösheten mer bland kvinnorna än bland männen i Sverige i dag. Var tredje ung ensamstående mamma är utan jobb. 60 000 ensamstående småbarnsmammor lever under fattigdomsgränsen. Många av de lågavlönade kvinnorna, ofta invandrarkvinnor, har de tyngsta, mest monotona och förslitande jobben. Det är bland kvinnorna som sjukskrivningar, arbetsskador och förtidspensioneringar ökar mest. Löneklyftorna mellan kvinnor och män växer. Min verklighet säger också att sänkningen av bostadstillägget för pensionärerna slagit hårdare mot kvinnor än mot män. Min verklighet säger mig att inkomstprövningen av änkepensionerna ensidigt riktar sig mot kvinnor utan att finansen har föreslagit några som helst åtgärder i enlighet med jämställdhetsdirektivet. Maktförhållandena mellan könen har inte förändrats. De lagar som reglerar livet i Sverige behöver inte heller granskas ur ett jämställdhetsperspektiv, säger utskottet. Berätta då för mig varför! Varför behöver inte t.ex. utlänningslagen granskas ur ett jämställdhetsperspektiv? Det sitter mellan 2 000 och 3 000 bosnier med kroatiska pass och väntar på utvisning. Cirka hälften av dem är kvinnor. En del av dem har blivit utsatta för systematiska våldtäkter av myndighetspersoner som ett led i krigföringen och den etniska rensningen. Bosniska kvinnor som överlevt har vittnat. Kvinnorna fördes in i ett biografliknande rum och placerades på ett bord. Militär och polis satt runt omkring och tittade på medan kvinnorna våldtogs - gång efter gång efter gång. En sådan kvinna kan inte gå till polisen för att få upprättelse - det var kanske den polisman som hon får träffa som tillsammans med sina kolleger utförde våldtäkterna. Kanske är det just den polisen och hans kolleger som skall upprätthålla ordningen och bevaka freden i just hennes by. Dessa kvinnor kan aldrig få upprättelse. Sverige kommer att utvisa ett antal kvinnor som våldtagits av polis och militär. En annan kvinna - det finns många liknande fall - som var politiskt aktiv i ett latinamerikanskt land tillfångatogs på en förstamajdemonstration och fördes till en militärförläggning. Under tre veckor utsattes hon för den mest sadistiska tortyr man kan tänka sig. Hon utsattes för våldtäkt och gruppvåldtäkt. Efter tre veckor slängdes hon på en soptipp; man trodde förmodligen att hon var död. Hennes familj gick, tillsammans med andra familjer, varje morgon på soptippen och letade efter sina nära för att kunna begrava dem. När de fann henne kände de först inte igen henne - så illa tilltygad var hon. De tog hem henne och vårdade henne. Efter sex månader var hon tillbaka i det politiska arbetet. Då riktades hoten mot hennes son, och då gjorde hon det som varje mamma skulle göra i samma situation: Hon flydde och kom till Sverige. Men här får hon inte stanna. Myndigheterna, i det här fallet Utlänningsnämnden, tvivlar visserligen inte på att hon blivit våldtagen och torterad men, säger nämnden, eftersom inte något land har systematisk våldtäkt som ett led i krigföring måste det vara enskilda kriminella element inom det militära som våldtagit och torterat henne. Och det är ju fiffigt av Utlänningsnämnden, för om det är enskilda män som våldtar är hon inte utsatt för förföljelse på grund av kön och kan utvisas. Kom inte och säg att myndighetsutövningen i Sverige inte behöver granskas ur ett jämställdhetsperspektiv! Statsrådet Messing sade att alla kvinnor som utsätts för våld skall veta att de har samhällets stöd. Vilket samhälle stöder dessa kvinnor? Ja, inte det svenska! Som en av de första nationerna undertecknade Sverige FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, och det är bra. Det är också bra att utskottet anser att det är självklart att varje kvinna och man skall ha rätt att fritt välja partner. Men så tillägger man: Såvitt utskottet erfarit har det inte från något annat håll riktats kritik mot Sveriges efterlevnad av konventionen. Vår kritik är obefogad, säger man. Låt mig då berätta! I Sverige finns en grupp kvinnor som är gifta eller sambor med män med utländskt ursprung. Männen har flytt från sina länder och sökt asyl i Sverige. Under den långa väntetiden har de träffat svenska kvinnor och inlett förhållanden som många gånger resulterat i gemensamma barn. Enligt svenska lagar måste mannen åka tillbaka till sitt land för att söka uppehållstillstånd. Förhållandet skall också prövas, med en tvåårig prövotid. Enligt företrädare för invandrarmyndigheterna måste dessa män prövas extra noga "för att skydda kvinnorna". Prövotiden måste vara minst två år "för det är först efter den tiden som man ser om förhållandet håller". Samtidigt kan man enligt samma företrädare "inte hindra de svenska männen att ta hit sina utländska partner", vilket också styrks av att Invandrarverket beviljar uppehållstillstånd för utländska kvinnor vars svenska partner har dokumenterad misshandel bakom sig. Varför utsträcks inte svenska myndigheters intresse av att skydda kvinnor till att gälla även dessa kvinnor? Handläggaren som hade beställt den här utredningen säger om de svenska kvinnorna: "Man slåss med buller och bång för ett äktenskap, och efter två år säger utlänningen: 'Adjö, adjö. Du trodde väl inte jag var kär i dag?'" Behandlingen av de kvinnor som valt att leva ihop med en utländsk man visar på ett kvinnoförmynderi som jag trodde att vi hade lämnat bakom oss. Att inte utskottet erfarit någon kritik mot Sveriges efterlevnad av konventionen kanske beror på att enskilda inte har klagorätt. Uppfattningen när det gäller vår efterlevnad blir nog en annan om FN inför tilläggsprotokoll för att möjliggöra klagorätt för enskilda. I konventionen om mänskliga rättigheter står det i en av artiklarna att det är en mänsklig rättighet att - Det är en mänsklig rättighet - inte enbart en manlig rättighet - att få lika lön för lika arbete. Sverige bryter alltså mot den FN-konventionen. Det amerikanska utrikesdepartementet ger varje år ut en rapport där man granskar hur världens länder uppfyller de mänskliga rättigheterna. En sådan rapport kom för några veckor sedan. I år prickades Sverige på två punkter. Den ena gäller en alltmer restriktiv flyktingpolitik som inte uppfyller kraven på mänskliga rättigheter. Den andra berör arbetsmarknadsutskottets område. US State Department prickar Sverige för brott mot konventionen om mänskliga rättigheter på jämställdhetsområdet. Trots alla möjligheter, säger rapporten, är kvinnor underrepresenterade på högbetalda arbeten. Kvinnornas löner har sjunkit från 80 % till 72 % av männens. Detta beror, enligt US State Department, på ordentliga nedskärningar i den offentliga sektorn. Den dåliga ekonomin, säger man och ger fackföreningarna en känga, har också lett till att fackföreningar är mindre villiga att driva jämställdhetsmål. Fru talman! Med denna prickning av Sverige på grund av brott mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter vad gäller lika lön för lika arbete yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservationer 39, 41 och 45. Jag står självklart bakom alla våra reservationer som, om de hade bifallits, skulle föra jämställdheten framåt.
Fru talman! Ursäkta min sena ankomst till bänken. Så blir det ibland. Först och främst tycker jag att Ulla Hoffmanns verklighetsbeskrivning behöver korrigeras. Att säga att ingenting görs, och att utskottets betänkande signalerar att ingenting behöver göras är faktiskt en felaktig beskrivning. Tvärtom är utskottets betänkande och regeringens skrivelse ett starkt bevis på att mycket görs. Det som skiljer oss åt är måhända att Vänsterpartiet på många punkter redan nu vill ha tillkännagivanden och beslut om sådana saker som man i Regeringskansliet håller på att bereda och ta fram väl genomtänkta förslag om. Där skiljer vi oss säkert åt. Det finns säkert mycket man skulle kunna önska i övrigt om hur exempelvis den här skrivelsen skulle ha beretts. Det hade kanske varit en fördel om det så att säga hade skett i mainstreamingens anda och nått ut till flera utskott. Jag tror också att propositionen om kvinnofrid som kommer i höst kommer att spridas på flera utskott. Jag tror inte att den huvudsakligen kommer att hamna hos arbetsmarknadsutskottet, även om det inte är min sak att bedöma det. Alla lagar är självfallet inte könsneutrala. Det är inte heller någon som påstår det. Det behövs göras en översyn och en genomgång av detta. Vi lever med lagar som har funnits under en lång tid och som har präglats av ett samhälle som huvudsakligen styrts av män. Det är också viktigt att poängtera att många av de saker som Ulla Hoffmann tar upp är sådant som ses över, även om jag inte vill ge mig in i enskilda fall. Det finns en utredning om frågan om anknytningsärenden. Vi är många som är upprörda över det sätt på vilket kvinnor ibland behandlas på i samband med äktenskaps och invandringsfrågor. En översyn pågår, och jag tror att det också kommer att komma förslag om förändringar på den punkten.
Fru talman! Jag ser att det har skett saker och ting. Jag är tillräckligt gammal för det - jag fyller 55 i år. Jag kan se vad som hände med min mormor, med min mamma och med mig själv och jag kan se mot vilken framtid mitt barnbarn går. Jag har fyra generationer kvinnor att titta på. Så visst har det hänt saker och ting! Men eftersom jag är 55 år har jag inte längre tålamod att vänta på att det verkliga genombrottet för jämställdhetsarbetet skall ske. Därför tycker jag att det är viktigt att man beskriver en verklighet som också jag, som 55-åring eller som 55+, kan känna igen mig i. När det gäller riksdagsordningen, och för att riksdagen skall kunna möta det regeringsarbete som pågår, tycker jag att det är viktigt att varje utskott skall ha att beakta jämställdhetsperspektivet i sitt arbete. Det tycker jag skulle schyst mot regeringen, som jag vet arbetar hårt med detta. Man talar om granskningen av lagar i ett jämställdhetsperspektiv. Det finns gamla lagar, och jag tycker att man skall titta över dem. Som många har uttryckt är de nämligen könsblinda. De är inte könsneutrala - de är könsblinda. De behöver alltså ses över. Jag vet lika väl som Martin Nilsson att det pågår en utredning om anknytningsfall, och det tycker jag är jättebra. Men samtidigt pekade jag på någonting annat - att det finns kvinnor i Sverige i dag som skickas tillbaka till sina bödlar och riskerar att återigen utsättas för systematisk våldtäkt. De kan inte vänta på någon utredning! För dem är det väldigt viktigt att det sker någonting nu.
Fru talman! Som Ulla Hoffmann vet finns det ingen möjlighet att diskutera enskilda fall här. Sverige har i olika sammanhang tagit upp frågan om våldtäkt som en del av flyktingfrågorna, bl.a. i samband med Pekingkonferensen. Jag tycker att den frågan självfallet skall vägas in, och jag tror också att så görs i flertalet fall även om jag inte nu kan kommentera det av
Fru talman! I hela skrivelsen och i det betänkande som arbetsmarknadsutskottet kommit med hävdar man att i Sverige är det bra, och att Sverige arbetar med jämställdhet internationellt. Jag påpekar det återigen, och vi i Vänsterpartiet har sagt detta i vår motion med anledning av skrivelsen. Men vad jag vill säga med att visa på de bosniska kvinnorna och kvinnor från latinamerikanska länder är: Det är icke bra i Sverige! Det är det som jag skulle vilja att Martin Jag tog också upp en annan sak. En av anledningarna till varför man har svarat som man gjort när det gäller anknytningsfallen är att Sverige inte har blivit prickat. Nu pekar jag på att US State Department i sin rapport har prickat Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna vad gäller just jämställdheten. Jag skulle väldigt gärna vilja höra vad Martin Nilsson har att säga om det.

Fru talman! Kära systrar och bröder! Vi arbetar alla hårt för ökad jämställdhet. För bara ett och ett halvt år sedan var vi 17 000 kvinnor från hela världen som tillsammans antog en plattform för arbetsplan om hur vi tillsammans skall försöka öka jämställdheten. Det är alltså ett och ett halvt år sedan. Likaså är det bara ett och ett halvt år sedan kvinnans rättigheter också inkluderades i de mänskliga rättigheterna. Så ni förstår hur lång väg vi har kvar! Men i Sverige drev vi på inför FN-konferensen, och Sverige vill gärna framstå internationellt som ett av de ledande länderna i världen på området. När man tittar på den parlamentariska representationen här i riksdagen är Sverige ledande i världen. Så nu måste vi försöka hjälpas åt att leva upp till detta på ett ännu bättre sätt än vad det här betänkandet visar på. Det är väl ingen här i kammaren som kan säga att betänkandet är en höjdare. Det är fullt av en massa "avvakta", "vänta och se", "vi har samma uppfattning" och "vi har gemensamma ståndpunkter med tidigare talare" osv. Men hur länge skall vi vänta i Sverige? I den plattform för aktion som jag nämnde finns det tolv punkter som länderna tillsammans sagt att man skall verka för. Jag skall lyfta fram två punkter. Den första, och den centrala, är att fattigdomen håller på att feminiseras. I arbetsplanen sägs att kvinnor utgör en växande andel av världens fattiga och att de måste få ökad tillgång till ekonomiska resurser och social service. Det är regeringarnas ansvar att resurserna omfördelas så att kvinnornas villkor förbättras. Jag suckar, därför att jag tycker att det mesta återstår när det gäller finansieringen och fattigdomens feminisering.

Huvuduppgiften för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till att lösa upp strukturella obalanser genom att med olika åtgärder underlätta och påskynda anpassningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. På 1960-talet kallades detta flyttlasspolitik - då var det raka rör. Jag vet inte vad man inom Centern, som har undertecknat betänkandet, kallar det för i dag. Det skulle vara intressant att höra. Jag skulle också vilja att Martin Nilsson definierade ordet mainstreaming. Vad betyder det på svenska för Martin Nilsson? Jag vill påstå att vi återigen har satt i gång en rörelse åt fel håll. Jag kan inte förstå på vilket sätt 1960 talets arbetsmarknadspolitiska inriktning gynnar ett jämställt Sverige. Jag skulle vilja ha det här betänkandet analyserat ur ett genusperspektiv. Jag utgår ifrån att helheten då vägs in. I det här betänkandet på s. 34 tabell 5 om arbetsmarknaden kan man notera hur många som är sysselsatta i dag och hur många som planeras vara sysselsatta år 1997 inom jordbruk, industri, byggnadssektorn, privat sektor, offentlig sektor osv. Men statistiken är inte könsuppdelad, och detta ett år efter det att Sverige på en internationell konferens har skrytit med hur duktiga vi är på könsuppdelad statistik. Med internationella mått mätt är vi ju duktiga, men skall vi inte visa det i vårt eget riksdagsunderlag, i ett betänkande från finansutskottet där grunden för den ekonomiska politiken fastställs? Det är fundamentet för oss. Fru talman! Jag tänkte lyfta fram en punkt till ur plattformen för aktion. Det är punkt nr 6 som handlar om den könsuppdelade arbetsmarknaden där löneskillnaderna är stora. Flera talare har tidigare talat om att löneskillnaderna också ökar. Jag tycker att det är skrämmande. Ett och ett halvt år efter det att regeringen har åtagit sig att verka för den här plattformen ökar löneskillnaderna. I det här betänkandet står det att vi avvaktar och ser, Martin Nilsson. Det finns många konkreta förslag från olika partier på hur man skulle kunna komma åt detta. För ett par år sedan sade jämställdhetsledamoten från Kommunförbundet till min stora sorg att Kommunförbundet inte vill verka för generella arbetsvärderingsprinciper. Jag tror att vi faktiskt behöver det, och att vi skulle behövt det för flera år sedan. Jämställdhetsministern sade här tidigare att man hoppas att kommunerna själva tar sitt ansvar och lägger upp dessa värderingar. I Växjö har man tröttnat och gjort det. Är det så att varje kommun skall jobba med detta? Hur lång tid kommer det att ta då? Vi vill ha generella arbetsvärderingsbeskrivningar, och det är mycket akut, eftersom löneskillnaderna ökar. Jag skulle också vilja ta upp att vi kanske inte bara skall dela på jobben, som vi har sagt här. Vi behöver kanske också dela på regeringsmakten för att sätta litet sprutt på jämställdhetsarbetet. Till sist vill jag yrka bifall till min motion A813 som ett exempel på att det behövs sprutt. Den motionen tar upp att vi vill göra ett tillägg till jämställdhetslagen som innebär att sexuella trakasserier förbjuds. Vi vill också gå vidare med att EU:s definition av sexuella trakasserier skall införas i vår jämställdhetslag. Den här motionen lade jag fram förra året också och fick då precis samma svar som nu, nämligen att vi skall avvakta och se. Hur kan man två år i rad svara precis samma sak? Vad har ni för tidsdimensioner? Jag vill alltså yrka bifall till reservation 7 mom. 7.

Fru talman! Om inriktningen på arbetsmarknadspolitiken modell 1960 hade varit en lyckosam inriktning hade vi förmodligen inte haft den situation vi har i dag i Sverige med väldigt stora skillnader över hela landet. Med hjälp av finansutskottets betänkandet, och så småningom riksdagens beslut, accelererar flyttningen från landsbygd och glesbygd till stora städer, och till min hembygd Stockholm. Det får vara slut på den politiken nu. Jag skulle vilja ha en analys ur genusperspektiv på det här betänkandet. Jag kanske kan få det också. Jag hoppas det.

Fru talman! Om Centerpartiet delar Miljöpartiets uppfattning om att vi skall låta hela Sverige leva, undrar jag varför Centerpartiet skriver på ett betänkande där det står att huvudinriktning skall vara 1960 års arbetsmarknadspolitiska inriktning. Jag undrar också om Centerpartiet på något sätt kan dementera att flyttlasspolitiken har satt i gång igen och att effekterna är att fler människor får flytta i dag än för fem år sedan.
Fru talman! Jag tror att det är ganska få riksdagsbetänkanden som är höjdare, vad det nu innebär exakt. Jag har inte stött på så vansinnigt många höjdare i genren riksdagsbetänkanden. Men det är sant att det finns en vilja att snabbt nå förändringar. Det finns en otålighet. Det är bra att det finns en otålighet, men samtidigt måste man inse att vi inte bara avvaktar och ser, som den litet elaka schabloniseringen från flera talare i den här debatten har låtit göra gällande. Det sker en seriös och noggrann beredning av olika förslag. Man kan ju alltid tycka att det borde gå snabbare, men det sker, och det kommer förslag. Dessa förslag skall bedömas när de kommer. Man skall inte säga att nu avvaktar vi och ser och gör ingenting. Till råga på allt gör vi ju dessutom saker. Vi har tidigare diskuterat de extra anslagen till JämO för att få en bättre tillämpning av den lag som finns i dag. Sedan skulle jag vilja kommentera den fråga som Margareta Andersson och Ewa Larsson är inne på om flyttlasspolitiken. Låt mig först säga att jag tycker att det är bra att Ewa Larsson på egen hand har försökt göra den jämställdhetsanalys som säkert hade behövts i det här betänkandet från finansutskottet. Men det är ändå så att viljan att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden i dag till väldigt liten del består i traditionell flyttlasspolitik, det begrepp jag tror att Ewa Larsson använde. Den absolut största delen består ju i kompetensutveckling, i utbildning, i satsningar som till väldigt stor del är till nytta för kvinnor. Att se till att lågutbildade kvinnor får del av det kunskapslyft som nu genomförs i Sverige är en stor, aktiv och bra jämställdhetsreform. Jag tror inte att jag hade haft någonting att frukta om man hade gjort en jämställdhetsanalys på det här betänkandet.
Fru talman! Jag vill ha en definition från Martin Nilsson på vad mainstreaming betyder på svenska för honom. Jag vill också tala om att vi i Miljöpartiet gärna bidrar till att utforma betänkanden som blir "höjdare", betänkanden som vi alla kan känna stolthet inför. Jag vill igen påminna om att vi faktiskt har fått exakt samma svar på vår motion om förändringar vad avser lagstiftning mot sexuella trakasserier som vi fick föregående år. Trots att väldigt många, inklusive JämO naturligtvis, vill se de här förändringarna får vi precis samma svar. När det gäller finansutskottets betänkande är det så att man i kommunerna och i regionerna i Sverige arbetar aktivt på allra högsta nivå för att kunna överleva i sin egen kommun, by och stad. Men vi i riksdagen tenderar att ha en ekonomisk arbetsmarknadspolitik som går åt andra hållet, och faktum är att flyttlassen till städerna ökar.
Fru talman! Det finns ju en arbetsmarknad som är sådan att expansionen i huvudsak sker i storstäder. Det är ett problem om inte hela Sverige kan leva. Det är också en ambition i regionalpolitiken att se till att hela Sverige verkligen kan leva, och vi har ju nu ett ökat stöd genom olika former av EU-stimulans och sådant. Men jag tycker ändå att det är en litet felvriden beskrivning av politiken. Om det under 60-talet fanns en ambition att matcha utbud och efterfrågan i arbetsmarknadspolitiken - och det fanns det - blir frågan: Är den inriktningen fel? Det måste Ewa Larsson svara på, därför att det är en viktig principiell fråga. Är det fel att försöka se till att de kvinnor som har kontorsarbeten, arbeten som vi vet i stor utsträckning kommer att försvinna, får en utbildning som bättre matchar det behov och den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden i framtiden? Det är nämligen det som är huvudinriktningen i politiken. Det är att se till att man genom utbildning matchar utbud och efterfrågan. Den beskrivningen är alltså inte helt riktig. Mainstreaming för mig är att jämställdhetspolitiken genomsyrar politiken på alla tänkbara områden. Det är den traditionella enkla beskrivning som flera använder sig av. Jag tycker också att den skall genomsyra verksamheten på alla områden, inte bara i staten. Därför tycker jag att det är bra när exempelvis kommunerna - Täby, Växjö, m.fl. kommuner - tar fram egna arbetsvärderingsmetoder. Det visar nämligen att även i kommuner och landsting har diskussionen om lönediskriminering och jämställdhet fått genomslag. Det innebär för mig att mainstreaming faktiskt har fått rejält genomslag. Att det inte händer någonting är en förvanskning av verkligen. Det händer mycket på det här området.
Fru talman! Då delar vi uppfattningen att finansutskottets betänkande, En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000, inte genomsyras av jämställdhet. Om vi skall ha något berättigande här i riksdagen att fatta politiska beslut om ekonomiska spelregler måste vi väl fatta ekonomiska beslut, fatta beslut om spelregler, som gynnar det som vi tycks vara eniga om, nämligen att hela Sverige skall leva, att människor inte skall behöva flytta. Då måste vi se över skattelagstiftningen, och vi måste se över energibeskattningen. Vi måste se över miljöskatterna, vi måste se över beskattningen på tjänstesektorn och vi måste sänka arbetsgivaravgifterna - för att göra det möjligt för hela Sverige att leva. Då håller jag med om att vi kan verka för jämställdhet i den ekonomiska politiken.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för jämställdhetsskrivelsen. Jag vet att många använder den i dag som ett uppslagshäfte när de får frågor. Det känns också bra att det händer så mycket i jämställdhetspolitiken, även om jag kanske är litet otålig, som Ulla Hoffmann, och vill skynda fortare fram. Jag tänkte lämna frågorna om arbetstider och kvinnovåld i dag. De kommer ju senare under året och vi skall ha den debatten då. När det gäller de motioner som s-kvinnorna har skrivit med anledning av regeringsskrivelsen, A814 och A6, har jag några kommentarer inför det fortsatta arbetet. Det räcker i dag inte med att vi säger att kvinnoperspektivet skall finnas med från början och att den skall genomsyra all verksamhet från början till slut. Det har inte riktigt slagit igenom ännu. Jag sitter t.ex. i Kommunikationskommittén. Vi skall inom ett par veckor lämna ett slutbetänkande. När jag tog upp diskussionen om mainstreaming där visste inte alla ledamöter vad det var. Nu får vi självklart både mainstreaming och ett särskilt jämställdhetsavsnitt i det slutbetänkandet. Men jag tror inte riktigt att vi kan slå oss till ro och räkna med att det här går automatiskt. Därför vill jag uppmana både arbetsmarknadsutskottet och regeringen att följa upp det som händer i kommittéer och utredningar. Också vi riksdagsledamöter som sitter i de här grupperingarna måste ta vårt ansvar. För att inte tappa greppet om det goda initiativ som har tagits är det nog nödvändigt att vi får den regelbundna uppföljning av jämställdhetsarbetet som vi vill ha. Det kanske var att ta i litet grand att säga att vi vill att det skall ske varje år - men näst intill tror vi vore bra. I motion A6 har vi pekat på invandrarkvinnornas förutsättningar på arbetsmarknaden. Det är en grupp som särskilt måste beaktas. I betänkandet sägs att frågan togs upp som ett tillkännagivande i budgetpropositionen om en studie av en eventuell dubbel diskriminering. Jag skulle vilja veta om den här studien har kommit i gång och i så fall vad det är som händer och vilka direktiv som har getts. Det kanske Martin Nilsson eller någon från utskottet kan svara på. Vi s-kvinnor har länge drivit frågan om 100 000 kvinnor tillbaka till den offentliga sektorn, för att klara löftet till kvinnorna om att halvera arbetslösheten till år 2000. Jag vill tacka för svaret i betänkandet, som just berör det här. Min enda synpunkt är att det är bråttom. Vi ser en uppgång nu vad gäller antalet jobb. Men det är inte i första hand kvinnornas arbetslöshet som lättar. Får vi se åtgärder under 1997 för kvinnorna? Det är bara tre år till år 2000, och om det här inte går automatiskt måste vi sätta in riktade åtgärder, även i den offentliga sektorn. Vi måste särskilt titta på hur neddragningarna har drabbat. Det är kanske också dags att vi börjar prata mer om den statliga sektorn, inte bara om kommuner och landsting. Inrikesdepartementet har uppskattat att det extra stödet och investeringsbidraget till ROT-jobb gav ca 14 000 årsarbeten till en kostnad hitintills av ungefär 2,9 miljarder, eller 315 000 kr per arbetstillfälle. Om skrivningen i betänkandet om mål och inriktning i fråga om jämställdhetspolitiken skall bli trovärdig har kvinnorna mycket pengar till godo. Vi hoppas att de kommer nu i aprilpropositionen. Jag tänkte också gå in på frågan om arbetsvärdering och löner, som flera har pratat om tidigare. Vi har i Sverige sedan 1980-talet haft en ökande löneskillnad mellan kvinnor och män. Därtill har allt fler kvinnor, speciellt under 1990-talets början, också tvingats till en ofrivillig deltid. Det är inte acceptabelt att kvinnor i dag under sin mest produktiva tid på arbetsmarknaden inte tjänar tillräckligt, och får en lön som de inte kan försörja sig på och ännu mindre leva av när de blir gamla och pensioneras. Jag tror inte att någon i Sverige tycker att det är rimligt att kvinnor inom alla yrken och inom alla delar av arbetsmarknaden tjänar mindre än män och därtill inte får det antal arbetstimmar som de önskar. Det brådskar nu med den här frågan, och jag vädjar till både utskottet och regeringen att göra någonting. Med det lönesystem som vi i dag har får vi löneökningar i procent av lönen, vilket betyder att de som tjänar bra får en hög löneökning och de som tjänar mindre, dvs. kvinnorna, får en mindre löneökning. Det blir bara värre om det inte sker en uppvärdering av kvinnors arbete överallt i hela samhället. Vi skvinnor kommer inte att ge oss på den här punkten. Fru talman! Jag vill också något gå in på utbildningsområdet. Det händer något mellan skolan och arbetslivet som gör att kvinnorna inte väljer brett. Av de kvinnor som ändå gör det och börjar arbeta inom näringslivet väljer en stor del efter ganska kort tid att lämna det och gå över till den offentliga sektorn. Vi måste förändra hela arbetsmarknaden, så att alla känner att de är välkomna. Om vi misslyckas med det, kommer vi att fortsätta att ha en könsuppdelad arbetsmarknad långt in på 2000-talet. Jag vill också ta upp de satsningar på de lägst utbildade som nämns i betänkandet. Det gäller främst unga kvinnor med barn. Vi måste våga satsa på en utbildning för den här gruppen som gör det möjligt för dessa kvinnor att klara familjeekonomin på längre sikt. Det betyder att vi i Sverige måste få tillbaka ett svuxa-bidrag eller något motsvarande. Annars kommer vi att få se utbildningsplatser som inte fylls av unga ensamstående kvinnor eller som står helt tomma. Jag vill också kort beröra frågan om en kvinna på varannan post i samhället. Det var glädjande att vi antog en så bra text i budgeten för 1997, men det räcker inte med detta. Vi måste alla hålla frågan vid liv och överallt tala om vilket resursslöseri det är att i dag inte ta vara på de kompetenta kvinnor som finns. Jag vill vidare kort bemöta vad några tidigare har sagt. Jag vill börja med Rose-Marie Frebran, som tyvärr inte längre är kvar i kammaren. Jag menar att vi nu faktiskt skall tillsätta bara kvinnor, om det någon gång skall bli en kvinna på varannan post i hela samhället. Detta är inte någon diskrimering av män utan en fråga om matematik - och att räkna är någonting som vi kvinnor kan. Till Christel Anderberg vill jag säga att jag gärna är militant feminist, om det är vad som behövs för att ge kvinnorna jobben tillbaka, ge oss rättvisare löner och heltid i stället för deltid liksom en arbetsmarknad som är till både för kvinnor och för män.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

Fru talman! Låt mig ta upp ett par av frågorna. Vad beträffar ett antal av de påpekanden som Inger Segelström gjorde har vi i mångt och mycket samma synsätt. När det gäller invandrarkvinnor gjorde utskottet i höstas ett tillkännagivande. Jag skall villigt medge att jag inte riktigt på rak arm kan säga hur långt detta har kommit. Mainstream-principen ligger på Blomberg som ansvarig. Jag förutsätter att den här frågan har varit uppe till diskussion på ministernivå och att det relativt snart kommer synliga åtgärder på området. Man har tidigare diskuterat ROT-satsningar och andra projekt som huvudsakligen berör män på arbetsmarknaden. Det har varit en problematisk situation på byggarbetsmarknaden. Jag kan väl konstatera att det varit så också på många kvinnodominerade arbetsmarknader. Det här sker ofta litet i skymundan. Detta är kanske något som vi som är aktiva i jämställdhetsdebatten måste ta till oss. Vi måste fundera över vad vi kan göra för att detta skall komma högre upp på dagordningen. Vi kan se vilket liv det blir ur arbetsmarknadssynpunkt så snart man lägger ned ett regemente, medan åtskilliga kvinnojobb kan försvinna i skymundan. Jag tror att det i de förslag som läggs fram i vår kommer att finnas ett antal som berör också kvinnors arbetsmarknad. Vi har redan tidigare talat om att det nu finns resurser för offentlig sektor för att klara en del av sysselsättningen. Vi har också pratat om Kalmarprojektet och annat som kan komma upp i de här förslagen. Jag håller slutligen bara med Inger Segelström om att det är viktigt med utbildning. För att gå vidare från en könsreglerad arbetsmarknad måste vi hitta bra modeller för ett fungerande studiestöd. Det kommer sådana förslag under året, där jag tror att det kommer att tas hänsyn till kvinnors perspektiv.
Fru talman! Jag vill bara säga att jag inte på något vis är emot att man satsar pengar på ROT-bidrag eller på de arbetslösa byggnadsarbetarna. Jag tycker att det är bra, men det är den gamla och traditionella politiken. Eftersom vi i statistiken kan se att kvinnornas arbetslöshet inte går ned, tror jag att vi måste våga tänka nytt. Eftersom 60 % av kvinnorna jobbar i den offentliga sektorn, är det i första hand där som vi måste sätta in våra åtgärder. Jag tror också att det handlar om att vi på kort sikt måste ha många åtgärder på alla områden. På lång sikt måste vi se till hela arbetsmarknaden. Det var glädjande att Martin Nilsson tog upp utbildningsfrågorna. Det är inte så stor mening med att riksdagen inrättar en mängd utbildningsplatser som kostar pengar, om de grupper som de är avsedda för inte har råd att studera.
Fru talman! Jag delar naturligtvis i mycket den syn som Inger Segelström har redovisat. Vänsterpartiet har otaliga gånger motionerat om och reserverat sig t.ex. för överföring av medel till offentlig sektor för skapande av nya arbetstillfällen för kvinnor i stället för sådana arbetstillfällen som har försvunnit. Vi har också väckt motioner inom många andra områden. Inger Segelström tog visserligen inte i dag upp arbetstidsfrågan, som är en nyckel till att komma till rätta med kvinnors situation på arbetsmarknaden, men vi delar också där hennes syn. Kvinnor jobbar deltid med osäkra arbetsvillkor osv. Anledningen till att jag begärde replik var att Inger Segelström vädjade till utskottet att nu ta itu med arbetsvärderingsfrågan och motverka den löneklyfta som växer sig allt större. Jag vill vädja till Inger Segelström att stödja de reservationer som faktiskt finns vid betänkandet. Flera partier har lyft fram frågan om behovet av ett aktivt arbetsvärderingssystem, behovet av översyn av lönediskrimineringslagstiftning osv. Det är också ett sätt att arbeta att stödja den opposition som finns i arbetsmarknadsutskottet och som känner samma otålighet som Inger Segelström när det gäller att nå de mål som vi båda vill nå fram till.
Fru talman! Som Ingrid Burman sade delar vi synen på kvinnorna inom den offentliga sektorn. Jag tar också för givet att vi får en del lösningar i propositionen i april. Man kan inte fortsätta att tala om att halvera arbetslösheten för kvinnorna, om man inte går in för satsningar inom den offentliga sektorn. Vi räknar med att sådana kommer. Frågan om arbetsvärdering verkar nästan vara som ett rött skynke för många. När vi liksom säkerligen också Ingrid Burman är ute och pratar om det här verkar det sitta en propp någonstans, och det gäller ju plånboksfrågor. Om vi, som jag är inne på, skall höja kvinnors status i alla yrken över hela arbetsmarknaden, måste andra grupper stå tillbaka. Jag vet att det arbetsvärderingssystem som vi i dag bygger hela vår lönesättning på inte har kommit till av något slags elakhet utan har långa traditioner. Detta är den politik som vi måste föra. Jag tror att detta arbete måste drivas på varenda arbetsplats och inom varje facklig organisation. Det går inte på något slags propå uppifrån, utan det måste byggas nedifrån. Det måste föras en intensiv diskussion, som vi får hjälpas åt med tillsammans med de fackliga organisationerna.
Fru talman! Naturligtvis måste arbetet med att hitta ett arbetsvärderingssystem som inte är könsblint ske på många håll och på många nivåer, och även de processer som sker på arbetsplatser är viktiga. De processer som sker högre upp i hierarkin är också viktiga. Men det är också viktigt att lagstiftaren, samhället och riksdagen uttalar en klar och tydlig vilja. Det kan man göra på många sätt. Man kan göra det genom att ha utredningar som visar på fenomen och ger underlag för att processerna skall sätta i gång. Man kan göra det genom att se över lagstiftning och ge indikationer. Det finns många redskap vi kan använda oss av. Vad jag menar - som vi också har funnit i den fackliga rörelsen, och som vi har jobbat med ganska konkret vid lönesättning under ett tiotal år - är att vi nu har väntat väldigt länge på dessa processer skulle dra i gång långt nere. Jag känner en viss otålighet, eftersom jag inte har sett någon förändring. I stället växer lönegapen. Jag skulle önska att vi använde fler redskap för att få i gång processerna. Därför har vi lagt fram konkreta förslag. Inger Segelström vädjade till utskottet. Jag vill upprepa min vädjan att Inger Segelström och skvinnorna bidrog till opinionsbildningen genom att stödja opinionen i riksdagen för att detta skall gå något fortare.
Fru talman! Det som är det mest positiva inom detta område i dag är att kvinnorna ute på arbetsmarknaden på varenda jobb är arga. De ser ju att innan man uppvärderar deras tjänster, innan de får en annan status och en annan nomenklatur, kommer de aldrig att få de löneökningar som vi tycker att de har gjort sig förtjänta av. Jag märker någon slags ilska ute bland alla de kvinnor som ser detta. Vid varenda avtal, varenda gång det skall tecknas nya avtal centralt och när man skall ha lokala förhandlingar på jobben börjar man märka detta. Jag tycker också att det går för långsamt. Men man kan inte pracka på arbetsmarknaden olika värderingar. Det är en fråga om attityder. Man kan t.ex. se på Kommunals förslag att man skall satsa på de lågavlönade kvinnorna. Då säger brandmännen: I så fall tänker vi lämna Kommunal. Det är litet grand av den attityden som vi har i dag. Det är därför som vi måste pröva olika system. Vi måste låta Växjö gå före, som nu säger att det ger extrapoäng vid tillsättningen om man har varit pappaledig. Så måste vi systematiskt gå igenom hela arbetsmarknaden. Det är attityder det handlar om, och vi har många emot oss. Om vi börjar att höja kvinnornas löner betyder det att andra grupper får stå stilla och att andra inte kommer att få de löneökningar de vill ha. Detta är frågor som förändrar hela arbetsmarknaden och hela den struktur vi har. Jag tror att vi där har ett gemensamt mål.

Fru talman! Jag måste sätta ett litet frågetecken inför Inger Segelströms matematiska övningar. Varje gång man positivt särbehandlar någon är det någon annan individ som blir negativt särbehandlad. Om man nu i jämställdhetsdebatten ondgör sig så mycket över att kvinnor har blivit negativt särbehandlade tidigare kan man inte stå upp och tala för att män nu skall bli negativt särbehandlade. I min värld skall ingen få särbehandlas negativt på grund av kön. Det hör inte hemma i ett rättssamhälle, och här brister det litet grand i logiken. Det brister också i logiken när man från Kvinnoförbundets sida går ut och hävdar att ett av de största problemen är att så många kvinnor bara får jobba deltid. Man tror att man löser det problemet genom att med ett Alexanderhugg kortar arbetstiden till 35 timmar eller 30 timmar i veckan. Då har alla kvinnor plötsligt heltid, och så har man löst problemet. För de allra flesta kvinnor som Inger Segelström talar om är inte problemet att de vill jobba fler timmar. Många av dem håller redan på att jobba ihjäl sig, när man lägger till hem och barn. Det verkliga problem som ni socialdemokrater försöker dölja för kvinnorna är att de har fastnat i ett beroende av den offentliga sektorn i låglöneyrken. Dessutom betalar de världens högsta skatter på sina låga inkomster. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket löneökningar ni kan kriga fram. Det blir ändå inte kvar så många kronor i portmonnän så att de kan klara sig på sin lön. De kommer för alltid att vara beroende av bidrag som utfyllnad. Working poor är ett faktum i Sverige i dag, och det är en skandal.
Fru talman! Menar Christel Anderberg på fullt allvar kvinnorna inte är kompetenta? Jag trodde att vi alla var helt överens om att orsaken till att vi talar om att vi behöver en positiv särbehandling av kvinnorna är att de är mer kompetenta än de män som får tjänsterna. Jag trodde inte längre någon av oss talade om att kvinnorna inte är kompetenta för de jobb de söker. Det trodde jag tillhörde 60-talet eller 70-talet. Det är så självklart. Kvinnorna har stått tillbaka trots att de är mer kompetenta. Vad sedan gäller frågan om deltid och heltid, har Christel Anderberg inte läst sitt eget utskotts material? Där står att vi i dag har 30 % kvinnor som har en ofrivillig deltid. Det säger SCB, som har gjort undersökningar, och det har vi kunnat läsa av betänkandet från det utskott som Christel Anderberg sitter med i. De kvinnorna vill ha mer tid, och de får inte det därför att arbetsgivaren av ekonomiska skäl har minskat deras arbetstid. I dag jobbar 60 % av kvinnorna i den offentliga sektorn, Christel Anderberg. Jag vet inte någonstans i näringslivet där man säger: Välkommen, de 100 000 kvinnor som behöver anställas för att man skall halvera arbetslösheten! Kom till näringslivet! Vi tar emot er med öppna armar! Om man tror det är man naiv. Därför menar jag att kvinnorna på kort sikt måste få gå tillbaka till den offentliga sektorn. På lång sikt skall vi finnas på hela arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag må ha missuppfattat saken helt, men såvitt jag förstår är definitionen på positiv särbehandling att en kvinna skall ha företräde till ett jobb om kvinnor är underrepresenterade inom det berörda området, i sådana fall det finns manliga sökande med likvärdiga eller bättre kompetens. Det är detta som ligger i begreppet positiv särbehandling. Om man däremot behandlar alla människor lika, vilket jag förespråkar, erkänner man att kvinnor har mycken kompetens och att de därför klarar sig alldeles utmärkt bra utan kvotering eller positiv särbehandling. Att över huvud taget ta till sådana metoder är att nedvärdera kvinnors kompetens och möjligheter att själva skapa sig en position i samhället.

Fru talman! Vi behandlar inte alla lika i dag, Christel Anderberg. Kvinnor särbehandlas inte för att det har att göra med kompetensen utan därför att de är kvinnor. Det måste väl också de moderata kvinnorna ha upptäckt? Det är därför att det är så viktigt att vi tar till positiv särbehandling. Vi skall ge kvinnorna samma rättigheter som männen har. Jag ställde frågan om inte Christel Anderberg tycker att kvinnorna är lika kompetenta i dag på de tjänster de söker. Det trodde jag att vi var överens om. När man jämför i de fall tjänster skall tillsättas är kvinnorna lika kompetenta, men man tar mannen ändå. Det är detta som är diskrimineringen av kvinnorna. Sedan handlar det naturligtvis också om att vi måste uppvärdera kvinnors arbete. I dag är kvinnors arbete lägre värderat än mäns, och det är därför som kvinnorna har en lägre lön. Jag trodde att vi allihop var överens om det är kompetensen som gäller, och kvinnorna är kompetenta.

Fru talman! Det har med rätta klagats en del på finansutskottet och våra betänkanden. Jag skall ändå komma med ett litet, försiktigt försvar. I vårt betänkande från november om årets budget finns faktiskt för första gången ett särskilt jämställdhetsavsnitt i den inledande, övergripande diskussionen. Där konstaterar vi att jämställdhet inte är någon delfråga för ett visst utgiftsområde. Jag tolkade också statsrådet Messing som att hon sade att man inte kan se jämställdhetspolitiken separat från annan politik. Därför tror jag inte heller att man kan säga som Martin Nilsson gjorde här för en stund sedan, att jämställdhetspolitiken har lyckats. Då måste man se den i perspektivet av hela den samlade politiken, inte minst den ekonomiska politiken. Gör man det är jag rädd att man inte kan säga att den har lyckats. Det är naturligtvis bra att regeringen driver frågan om jämställdhet i EU. Tag gärna in ett särskilt kapitel om jämställdhet i fördraget. Men det skulle nog vara ännu bättre om regeringen drev arbetstidsfrågan lika hårt som exempelvis socialistkollegan Rocard i Frankrike. Han kommer förresten hit på fredag, då man kan lyssna på honom. Framför allt borde regeringen inse att EMU faktiskt är den i särklass viktigaste jämställdhetsfrågan i EU. EMU:s starkaste makt blir den nya europeiska centralbanken. Efter att förra veckan ha besökt den centralbankens föregångare, det monetära institutet, tror jag att det finns en mycket stor risk att styrelsen för den nya centralbanken inte kommer att ha en enda kvinna. En svensk EMU-utredning har nyligen kommit med ett antal bilagor, och i morse satte jag mig och räknade bland dem som varit med och skrivit. Det visade sig att det var 31 män och eventuellt två kvinnor. Det är ett namn som jag är osäker på om det är en kvinnas eller en mans. Om personen är en man var det bara en kvinna. Jag har också letat efter jämställdhetsavsnitt i den utredningen men har i princip inte lyckats hitta någonting. Mot den här bakgrunden anser jag att det är högst berättigat att fråga utskottsmajoriteten varför man inte vill granska EMU ur ett jämställdhetsperspektiv. En som faktiskt har förstått att jämställdheten och könsrelationerna har en mycket stor betydelse för Tietmeyer. Honom träffade vi i finansutskottet förra veckan. Han konstaterade att det största hindret för den nödvändiga anspassning av arbetsmarknaden som EMU kräver handlar om attityderna till inte minst hemarbetet. Vad han egentligen ville säga till oss var mycket tydligt. Vi, och framför allt de svenska kvinnorna, måste förstå att de måste anpassa sina attityder till sådana som är nödvändiga för att Sverige skall kunna vara med i EMU. Någon har sagt att EMU kräver att en svensk skogsarbetare måste vara beredd att med kort varsel ta ett jobb i en sydeuropeisk vingård. Man kan nog tilllägga att det inte räcker med det. Skogsarbetarens fru, sjuksköterskan, måste också bara beredd att bli hemmafru eller kanske piga till vingårdens ägare. De måste också vara beredda att skicka sina barn till en skola där barnen kanske får lära sig att familjen är instiftad av Gud. I allra värsta fall tvingas de kanske läsa det avsnitt i Bibeln där det står att mannen skall vara sin kvinnas huvud. Varför saknas då jämställdhetsperspektivet speciellt just i EMU-frågan och andra ekonomiska frågor? Det har en hel del att göra med att det ekonomiska tänkande som är helt dominerande, inte bara i Sverige utan också i hela världen. Ironiskt nog kallas det mainstream economics. Därför börjar man fundera på om mainstream verkligen är ett bra begrepp i jämställdhetsdiskussionerna. Detta tänkande präglas av en falsk könsneutralitet. Man kan säga att jämställdheten, könsrelationerna, liksom klassrelationerna, är helt borta från detta tänkande. Det är därför man utifrån den här ekonomiska teorin t.ex. inte kan förklara varför männen har 41 timmar lönearbete och 20 timmar oavlönat arbete, medan kvinnorna har 27 timmar lönearbete och 33 timmar oavlönat arbete. Detta redogjorde Sigrid Dannaeus för tidigare. Man kan inte förklara detta av den enkla orsaken att den ekonomiska teorin behandlar hushållet, familjen, som en enhetlig vilja. Ett slags diktatur, skulle man kunna säga. För att citera Christel Anderberg i hennes tidigare inlägg skulle man också kunna tala om att den här teorin bygger på det naturliga urvalets princip. Det som gäller är den vinst eller nyttomaximerande enheten, oavsett om det är företaget eller hushållet, familjen, som fattar alla dessa beslut utan någon som helst oenighet mellan parterna. Det är motsatsen till den individualitet Christel Anderberg talade om tidigare. Det är en kollektivistisk maktpyramid som fattar besluten, och därmed har man sopat bort varje könsrelation och varje relation mellan samhällsklasserna. Därför är det en mycket stor och väsentlig uppgift, kanske framför allt för oss som sysslar med finanspolitik och ekonomisk politik, att verkligen klara av att få vårt tänkande genomsyrat av ett könsperspektiv. Vi har en väldig, teoretisk tradition att kämpa emot för att klara det. Jag är fullt enig med Svärd och Nilsson om att detta i högsta grad är en mansfråga. Kanske är det en viktig fråga framför allt för oss äldre män. Jag besökte polisen i Göteborg en heldag för inte så länge sedan. Där sade man att 70 % av de unga grabbarna som begick brott hade ensamma mammor. Man sade att de främst saknade manliga förebilder, manliga vuxenkontakter. Man drev nu ett projekt där man försökte leta reda på morfar eller farfar i stället för pappan som nästan alltid var försvunnen ur bilden. Detta visar var problemets kärna finns. Lösningen är alltså inte den som tyvärr ganska många i dag talar om, den gamla sortens familj. Man vill driva tillbaka kvinnorna till hemmen och få tillbaka den "starka" mamman som tar hand om familjen. Det är ingen lösning. Lösningen måste vara att vi män - och speciellt vi äldre som är uppfostrade i en annan, reaktionär tradition - erövrar den feminina kompetensen, om man får kalla det så. Det är den avgörande frågan att klara av för oss män.

Herr talman! Om jag sade det så där väldigt tydligt, skall jag be om ursäkt för det. Såväl i utskottets betänkande som i regeringens skrivelse framgår det både att jämställdheten tydligt har gått framåt och att det fortfarande finns brister och problem. Det behöver göras många saker. Vi ser det t.ex. när det gäller våld mot kvinnor. Det är ett oerhört avgörande problem som fortfarande finns kvar. Där finns det ingen tendens till förbättring, utan det behövs uppenbarligen klara och tydliga åtgärder, något som regeringen återkommer till. Jag vill hålla med om beskrivningen att det behövs fler åtgärder på ett antal områden. Men det finns också, det tycker jag att man skall ha med i bakgrunden, en attitydförändring, en värderingsförändring som i grunden är positiv vad gäller ansvaret för barnen, familjen och hemmet. Männen tar i större utsträckning det ansvaret. Jag tycker inte att man helt skall glömma bort att det finns en sådan utveckling.

Herr talman! Motion A9 är undertecknad av socialdemokratiska kvinnor från alla stift i Sverige. Vi oroas av att Svenska kyrkan efter 40 år ännu inte ger kvinnor och män möjlighet att verka på samma villkor. Vi har betonat behovet av att kyrkan främjar jämställdheten och att den aktivt verkar för fler kvinnor med ledande uppdrag. Kyrkans ordning är tydlig. Kyrkomötet har jämställt kvinnor och män i prästämbetet. Lika klar är den svenska allmänhetens och kyrkobesökarnas inställning. De vill se både kvinnor och män på alla nivåer i kyrkan. Svenska kyrkan. Av omsorg för de äldre präster som då hade svårt att ta till sig den nya tidens syn på kvinnor och män, genomfördes kvinnoprästreformen mjukt. Manliga präster fick tjänstgöra utan att samverka med sina nya kvinnliga kolleger. Den mjuka övergången genomfördes utifrån övertygelsen att kvinnoprästmotståndet hörde den gamla tiden till och att det skulle växa bort i takt med att unga kvinnor och män växte in i kyrkans arbete. Så var det också till en början. Men dagens verklighet visar att det inte blivit så. Sedan 1958 har tusentals unga män utexaminerats från de teologiska fakulteterna. De allra flesta förstår värdet av samverkan med kvinnor inom kyrkan, men alltför många har gått in i prästämbetet utan att respektera sina kvinnliga kolleger. Flera av dem har öppet deklarerat sitt motstånd och ändå kunnat avancera både till kyrkoherdar och till kontraktsprostar i Svenska kyrkan. Några präster har bildat en särskild organisation som aktivt verkar för att i strid med Svenska kyrkans ordning motverka kvinnoprästämbetet. Det allvarliga är att den många gånger tas på allvar. Så sent som den 5 november 1996 anordnade några präster i Göteborgs stift omröstning om s.k. särvigning. Deras kvinnliga kolleger tvingades att delta i en förödmjukande omröstning. Den genomfördes på betald arbetstid under ett s.k. prästmöte. Det är ingen enstaka företeelse. Det förekommer fortfarande förnedring av kvinnliga kolleger och brist på respekt för de beslut om jämställdhet som fattats på olika nivåer inom både kyrkan och samhället i övrigt. Trots att det snart är 40 år sedan den första kvinnan prästvigdes, har ännu inte en enda kvinna befunnits värdig en biskopsstol. Ibland har de formella skälen varit att kvinnorna saknat akademiska meriter, i andra fall har de akademiska meriterna vägt lätt och disputerade kvinnliga kolleger har passerats av män utan dessa meriter. Samma mönster finns på kontrakts och församlingsnivå. I några stift finns det inte en enda kvinnlig kontraktsprost. Kyrkans ledningsorganisation spelar sannolikt en strategisk roll för jämställdhetsarbetet. Bristen på kvinnliga ledare är en signal om att kyrkan inte fullt ut respekterar kvinnor på samma villkor som män. Risken är stor att de dubbla budskap kyrkan givit är ett av skälen till att kvinnoprästmotståndet kunnat leva kvar i så många år inom Svenska kyrkan. Därför är det bra att arbetsmarknadsutskottet är så tydligt i betänkandet. Det är av stort värde att utskottet i sitt svar på vår motion skriver att man delar uppfattningen att Svenska kyrkan aktivt bör verka för att kvinnliga teologer rekryteras till ledande befattningar. Utskottet skriver vidare att kyrkan mot bakgrund av dess särskilda ställning i samhället med kraft bör verka för att uppnå en jämn könsfördelning. Av utskottstexten framgår också att JämO inlett en granskning av hur Svenska kyrkan uppfyller kraven i jämställdhetslagen. Det är på tiden, herr talman! Man har inlett en stickprovsvis granskning av sex stora arbetsplatser i två stift. Det är viktigt. Kvinnor far illa inom kyrkan. Då är det JämO:s uppgift att säkra att kyrkans arbetsplatser tar sina jämställdhetsplaner på samma allvar som andra arbetsgivare. Slutligen herr talman, vill jag säga att Svenska kyrkan spelar en viktig roll för svenska folket. De allra flesta av oss är medlemmar. Vi vill känna stolthet och glädje över den svenska folkkyrkan. Därför är det så viktigt att också kyrkan kan leva upp till jämställdhetsmålen. Därför känns det så angeläget att de kvinnor som verkar i kyrkan, skall ha samma möjligheter att verka som kvinnor på andra arbetsplatser. Därför är det också angeläget att inte kyrkans verksamhet och budskap fördunklas av en snedvriden kvinnosyn. Att män som inte klarar sin egen könsroll använder teologin som redskap för att underordna kvinnor. Herr talman! Utskottstexten är bra. Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet, även om betänkandet inte innehåller ett formellt tillkännagivande med anledning av motionen.